Fru talman! Det är en bra och angelägen fråga, och den har naturligtvis många svar. Jag kan berätta vad jag kan göra som person, som individ. Jag kan berätta vad den regering tänker göra som jag leder. Men vi ska också här i kammaren fråga oss vad våra partier kan göra och vad vi kan göra på olika nivåer runtomkring i landet och i Europa. Det är, precis som frågeställaren säger, ett opinionsbildningsarbete som hela tiden måste pågå. Förintelsekonferensen var en framgång därför att den samlade världspolitiker, forskare och människor som överlevde Förintelsen till en diskussion om värden och värderingar mot bakgrund av vad som har inträffat och att det inte får inträffa en gång till. Vi kommer med en handlingsplan från regeringens sida under våren mot rasism och främlingsfientlighet. Vi kommer att följa upp Demokratiutredningens förslag, som pekar på vikten av att engagera alla grupper i samhället i en demokratisk process. Vi kommer också att understödja rättsväsendet för att attackera brott med rasistiska förtecken och även homofoba inslag. Vi gör mycket, och vi gör det brett. Det kanske viktigaste som jag kommer att delta i under våren är att tillsammans med hundratusentals svenskar bära ett märke mot rasism och främlingsfientlighet och samlas förstamaj i en stor manifestation för solidaritet och medmänsklighet.
Fru talman! Jag är mycket glad över statsministerns besked om engagemanget i Sverige. Men eftersom vi är en del av Europa och vi påverkas av den politik som i övrigt förs i Europa, inklusive Österrike, skulle jag bli ännu gladare om statsministern och vi i Sverige tar initiativ till att något liknande sker i hela
Fru talman! Jag kan inte ge något exakt besked i dag, men jag deltar gärna och jag tar gärna initiativ. Vi fortsätter nu resonemangen om vad vi kan göra internationellt, för vi kan göra mycket. Den som tar goda initiativ får i dag också gensvar. Vi kommer ihåg hur det var när vi tog initiativet till Förintelsekonferensen. I det internationella samarbetet var det många som misstrodde våra möjligheter, men de fick lyckligtvis fel. Det visar att vi kan, och då ska vi också gå vidare. Vi har en del idéer, men de är inte färdiga att presenteras nu. Jag kommer också att ta upp en diskussion på plats i USA i början på maj om hur vi i ett internationellt sammanhang kan föra den här diskussionen vidare. Låt oss hjälpas åt och låt oss förstå att vi är en del av en internationell verksamhet, en internationell gemenskap, där Europaunionens fasta och tydliga agerande mot en högerextrem kraft i Österrike har varit ett mycket välgörande inslag.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Jag och socialministern är säkert överens om att det är bra med maxtaxa i förskolan, och för att förverkliga reformen sätter vi av pengar i budgeten till den. Jag och socialministern är likaså överens om att det är bra med maxtaxa i äldreomsorgen, men där vill ministern tydligen inte ge några pengar. Där nöjer sig ministern med en rekommendation. Jag undrar varför.
Fru talman! Vi fick en utredning förra året som handlade om hur vi ska göra när det gäller taxorna i äldreomsorgen. Utredningen rekommenderade såväl ett garanterat förbehållsbelopp som ett fastställt tak. För att genomföra det krävs endera lagstiftning utan kompensation till kommunerna eller lagstiftning med full kompensation till kommunerna, eller också någon mellanväg. Jag har sagt att vi håller på att pröva vilken väg vi ska gå för att i första hand få ett fastställt förbehållsbelopp men också för att få en maxtaxa. Vilken väg vi kommer att gå ska jag redovisa när det är dags att lägga ett förslag till riksdagen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsminister Göran Persson. I Uppsala län, som jag kommer från, har vi det s.k. Upptåget, som förbinder de norra regionerna med Uppsala och i förlängningen också med Stockholm. Det är ett väldigt bra tåg för dem som arbetspendlar, särskilt nu när bensinen är så dyr. Det har nu visat sig att Upptåget får vara med och betala för Öresundsbron. Jag undrar: Var det så det var tänkt från början? Det här innebär för Upptåget ca 1 miljon kronor i extra kostnader.
Fru talman! Jag kan inte riktigt redogöra för hur det var tänkt med fördelningen av dessa kostnader på de nybildade regionala tågbolagen. En sak vet jag, och det är att den nya infrastruktur som en fast förbindelse med europeiskt järnvägsnät representerar var någonting som skulle komma hela landets järnvägsresande till del. Det är en fördel för tågresandet att vi nu kan åka tåg också in i Danmark, och så småningom tar vi oss säkert via en Fehmarn bält-förbindelse också snabbt ned till Tyskland. Det finns ett sätt att fördela de här kostnaderna på hela det svenska stomnätet, och de kostnaderna ligger nog i sin tur till grund för den debitering man gör mot dem som driver trafik, typ Upptåget, på det svenska järnvägsnätet. Så är systemet tänkt. Det är inte konstigt. Däremot kan det ha skett en och annan miss när man har informerat om hur det ska läggas ut och hur det ska gå till. Det är således på inget sätt ett upptåg från Banverkets sida utan enbart en konsekvens av ett ganska logiskt resonemang.
Fru talman! Med det svaret anar jag att statsministern ändå tycker att det är lite orimligt att de som arbetspendlar mellan norra Uppland och Uppsala ska vara med och betala för Öresundsbron. Vad jag har fått mig till livs från dem som förstår frågan i mitt parti är att det från början var tänkt att de som nyttjar Öresundsbron ska betala den. Den dagen när jag som upplänning åker över bron, som jag säkerligen kommer att göra, måste jag också vara beredd att betala - det är helt rimligt. Men att Upptåget, som är avsett att förbinda delar av Uppland för att klara arbetspendlingen, ska vara med och betala 1 miljon kronor tycker inte jag är acceptabelt.
Fru talman! Det är sant, som frågeställaren säger, att det i Centerpartiet finns många som kan väldigt mycket om Öresundsbron, så jag tvivlar inte alls på informationen. Däremot är det här en kostnad, såsom systemet är upplagt, som inte bara drabbar pendlare i norra Uppland utan också drabbar pendlare mellan Flen och Det är så det är utlagt över landet. Då betraktar man den här möjligheten för järnvägssystemet att kopplas ihop med Europas system i övrigt som en tillgång för hela järnvägssystemet. Merparten av kostnaderna kommer naturligtvis att bäras av dem som direkt transporterar sig över bron, men en del bärs också på detta sätt. Så har jag förstått systemet, utan att för den skull vara expert på det - vilket naturligtvis många andra är, inte minst de som är motståndare till bron.
Fru talman! Jag har en fråga till Maj-Inger Klingvall. Det handlar om solidaritet. Jag tänker på katastrofdrabbade Moçambique. Jag tänker på lidandet, sjukdomarna, svälten, och jag tänker naturligtvis främst på barnen och de som nu har det mycket svårt där. Jag tänker självklart också på hela befolkningen.
Fru talman! Jag tror att vi alla har gripits väldigt hårt av bilderna från katastrofens Moçambique, och det har också känts väldigt viktigt både för den svenska regeringen och för vår biståndsmyndighet att så fort som möjligt se till att kunna vara med och hjälpa till där nere. Det första vi gjorde var att svara på FN-appellen. Vi sände alltså pengar till FN:s olika organ som arbetar där nere, för vi vet att de väldigt snabbt kan få ut hjälpen. Vi sände också pengar till de svenska organisationer, t.ex. Lutherhjälpen och Svenska Röda korset, som finns på plats. Sedan har vi också avsatt - det är ett beslut från förra torsdagen - 100 miljoner för att helt enkelt stärka Moçambiques statsbudget, så att man ska kunna vara i stånd att själv betala för mat och mediciner. Just nu pågår ett arbete med att se om vi kan förändra inriktningen på 50 miljoner kronor av den summa som vi också redan beslutat ska gå till Moçambique, så att de kan användas mera just för att bygga upp det som nu har blivit förstört - alltså till en snabb återuppbyggnadsinsats. Sedan kan jag också berätta att Sidas chef Bo Göransson i början på april kommer att åka direkt till Moçambique och göra en bedömning av läget på plats. Vi har full beredskap för att kunna gå in ytterligare, naturligtvis.
Fru talman! Jag ska ställa min fråga till socialminister Lars Engqvist. I socialtjänstlagens 25 § kan vi i dag se att en underårig inte får tas emot för stadigvarande vård eller fostran i ett enskilt hem som inte tillhör den egna föräldern eller vårdnadshavaren för en längre tid utan att det ges ett medgivande eller en information från den beslutande kommunen. Vi har också en lag - socialtjänstlagens 13 § - där det tydligt anges att vårdnadshavarens kommun är skyldig att tala om att man placerar ett barn i en annan kommun. Detta är två tydliga paragrafer i socialtjänstlagen. Det handlar om att kunna samråda vid placeringar. Det har nu kommit till pressens kännedom att det finns kommuner som bryter mot dessa lagar. Jag vill höra socialministerns syn på detta och hur socialministern tänker arbeta med den frågan.
Fru talman! Det skulle vara illa om uppgifterna att kommunerna bryter mot socialtjänstlagen skulle vara riktiga. Nu har vi dessbättre den ordningen att Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet och har möjlighet att följa upp i vilken mån kommunerna följer det regelverk som grundar socialtjänstlagen. Är det så att de uppgifter som frågeställaren refererar till stämmer förväntar jag mig naturligtvis att Socialstyrelsen kommer med synpunkter på detta och tillkännager regeringen dem.
Fru talman! Den problematik som jag har belyst har uppmärksammats i en mycket tydlig artikel i ett nummer av Kommun-Aktuellt. Det finns också kommunföreträdare som går ut och berättar om att man inte har information om hur många barn som är placerade i den egna kommunen. Detta ser jag naturligtvis också mycket allvarligt på. Det handlar om att ge det enskilda barnet den absolut bästa möjligheten till rehabilitering och till förebyggande insatser. Till detta behövs naturligtvis det samråd som också socialtjänstlagens paragrafer åsyftar. Min förhoppning får bli att socialministern tar till sig artikeln, läser den och undersöker sina skyldigheter i detta fall. Länsstyrelser, socialnämnder och kommunstyrelser bekräftar dessa uppgifter.
Fru talman! Detta är ett exempel på problem som vi har när det gäller socialtjänsten. En del av socialtjänsten och vår lagstiftning på detta område förutsätter ett fungerande samråd mellan kommuner eller ofta mellan exempelvis kommuner och landsting. Då och då får vi besked om att detta samråd inte fungerar dels beroende på att man har bristande rutiner för att hantera frågorna gemensamt, dels beroende på att någon kommun eller något landsting ibland helt enkelt inte intresserar sig för detta samråd. Jag tycker att det är allvarligt när det uppmärksammas. Vi har säkert samma uppfattning i det fallet. Det handlar trots allt om att garantera barnen den bästa placeringen och den bästa tryggheten. Jag ska naturligtvis ta till mig detta och se vad som finns bakom. Jag ska upprepa det: Stämmer uppgifterna tycker jag att det är mycket allvarligt. Jag förväntar mig också att Socialstyrelsen ska ge synpunkter på det.
Fru talman! Jag har två frågor till statsministern med anledning av ubåtsskriverierna de senaste dygnen. Det har kommit fram uppgifter som hävdar att det bl.a. var Natoubåtar som kränkte svenska farvatten under 80-talet. Vi vet i dag också att det var minkar som jagades vid ett stort antal tillfällen. För bara några veckor sedan kom uppgifter om att det typiska ljudet kom från sillstim. Detta var något som Sveriges riksdag inte kände till när man fattade försvarsbeslut under 80-talet. Det var en ganska uppskruvad stämning, och det var massiva sovjetiska kränkningar som man hade som grund för besluten. Rimligtvis borde det vara skillnad mellan hur mycket man spenderar om man ska försvara sig mot sillstim, mot minkar eller mot sovjetiska ubåtar. Jag menar att detta ledde till överdimensionerade försvarsutgifter. Om det var 20 % mer per år innebär det att svenska folket blivit lurade på uppskattningsvis 100 miljarder under denna period. Min fråga till statsministern är följande: Är det är en för hög uppskattning eller en för låg uppskattning?
Fru talman! Frågan är om det är en riktig uppskattning. Men det är en bra fråga som Lars Ångström ställer. Det finns anledning för oss att reflektera över den. Vi har naturligtvis tagit väldigt allvarligt på de senaste dagarnas signaler om att det eventuellt har skett intrång från Natosidan. Vi vet inte om det är sant. Vi gör nu allt för att kartlägga om det är så. Skulle det visa sig att det har haft en sådan bakgrund och att det dessutom har skett, som påstås, i samarbete med krafter på lägre nivåer i det svenska försvaret - om det är sant - är det en oerhört allvarlig händelse, och då får vi en helt ny situation och en helt ny diskussion. Då kommer säkert också den fråga som Ångström nu ställde att diskuteras. Det förutsätter jag. Men låt oss vänta med att rusa i väg, och låt oss vara glada över att ett par klarlägganden har kunnat göras. Det gäller strömming norr om Kalmarsund, mink och det övriga vi känner till om konstaterade kränkningar i form av bottenspår som finns redovisade i Ubåtskommissionens rapport från mitten av 90
Fru talman! Hade jag själv suttit i riksdagen under 80-talet hade jag tyckt att det var stor skillnad mellan kännedom om minkar och strömmingar och kännedom om sovjetiska ubåtar. Ett konkret tecken på denna överdimensionering är att Sverige i dag sitter på Östersjöns operativt största och mest moderna ubåtsflotta. Min fråga är om regeringen nu kommer att verka för att prospekteringen av nya ubåtar - ubåten Viking eller ubåt 2000 - ska avbrytas. Jag vill också fråga statsministern om de uttalanden som senaste dygnet har gjorts från regeringsföreträdare om att gå till botten, om uttrycket tillåts, och leta fram dokument över huruvida ett sådant här samarbete funnits eller inte. Tror statsministern verkligen att sådana samarbeten har dokumenterats i skriftliga avtal?
Fru talman! Innan vi avbryter några program ska vi veta vad som har inträffat. Vi har fått klarhet när det gäller några detaljer, några enskildheter. Och vi har fått reda på ytterligare en omständighet de senaste dagarna. Huruvida det finns dokument eller inte vet jag inte. Däremot vet jag att en tidigare amerikansk försvarsminister i en lång intervju på ett klart och redigt sätt har fört ett resonemang om vad Nato, enligt hans uppfattning, har sysslat med i våra vatten. Det är klart att det, när en tidigare försvarsminister uttrycker sig på det sättet, finns anledning för den svenska regeringen att med hjälp av de kanaler som vi har närma oss den amerikanska administrationen för att få detta klarlagt. Det arbetet har redan startat. Och jag tror att det ska skötas av våra myndigheter och inte av människor som privat tar dessa initiativ. Om det här ska vara trovärdigt är det nog bra om utrikesförvaltningen och andra som har som arbetsuppgift att just ta de kontakterna gör det.
Fru talman! Det pågår en oroande utveckling i landet. Enligt Glesbygdsverket kan man se att ungefär hundra av våra landsbygdsskolor är nedläggningshotade. Jag skulle vilja fråga statsrådet Wärnersson vilka åtgärder som hon är beredd att vidta för att vända den här trenden och för att se till att vår landsbygd kan få ha sina skolor kvar.

Fru talman! För ungefär ett år sedan ställde jag en interpellation till statsrådet om ungefär samma sak. Hur kan vi stärka våra regioner? Hur kan vi se till att våra skolor på landsbygden finns kvar? Det svar som jag fick då av statsrådet var att regionalpolitiken i fortsättningen måste bedrivas med en mycket större kraft än i dag för att man ska kunna stärka kommunerna och regionerna. Centerpartiet har varit en stor pådrivare när det gäller detta, men jag ser inte att det har hänt så mycket från regeringens sida. Skolan är väldigt viktig för landsbygden. När skolan försvinner, vilket vi har sett på många ställen, dör oftast bygden. Många barnfamiljer och yngre vill flytta ut på landsbygden, men skolan är oftast grunden för en levande bygd och för att det finns en basservice. Man kan också se att nedläggningen av skolor på landsbygden strider mot de intentioner som finns i kostnadsutjämningssystemet. Kommunerna kompenseras bl.a. för de IT-satsningar som de har gjort och för den kompetensutveckling av lärare som vi har sett där. Vi i Centern är beredda att arbeta och kämpa för de här skolorna. Vilket ansvar ser sig statsrådet ha? Och på vilket sätt kan hon påverka regeringen när det gäller att bevara skolorna?

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern angående utvecklingen på några viktiga samhällsområden under den tid som vi senast har haft en socialdemokratisk regering. Jag gör detta, eftersom statsministern har haft de två tyngsta positionerna i regeringen sedan den socialdemokratiska valsegern 1994. Först var han finansminister, sedan statsminister. De områden som jag tänkte fråga om gäller skolan, vården och äldreomsorgen. Vi tycker alla att dessa områden är bland de viktigaste i vårt samhälle. Larmrapporterna duggar tätt och har gjort det under nästan hela det socialdemokratiska maktinnehavet. Det handlar om sjukvårdsköer som ökar. Det handlar om läkarbrist. Det handlar om oordning i skolan. Och det handlar om många andra brister. Min fråga är ganska enkel: Har skolan och vården, under de fem och ett halvt år som statsministern har varit med och haft ett tungt ansvar, blivit bättre eller sämre?
Fru talman! Jag tror att det generellt har blivit bättre. Men det räcker inte. Vi måste nyansera diskussionen. Hela tiden växer behoven. Hela tiden utvecklas medicinsk teknik. Inte minst är det samhälle som barn och ungdomar växer upp i hårdare, och det blir hårdare. Skolan ställs inför tuffare och svårare arbetsuppgifter. Jag tycker att man gör sin arbetsinsats på ett bra sätt. Våra resurser börjar äntligen räcka till. Vi har nu möjlighet att göra offensiva satsningar. Bo Könberg ska kanske vara lite försiktig så att han inte fastnar enbart i det negativa. Det finns ohyggligt mycket som går åt rätt håll och som är bra. Vad som bekymrar mig, Bo Könberg, är att man i vissa storstadsområden har en kommunal majoritet som inte förstår att utveckla välfärden utan i stället utsätter den för nyliberala experiment och precis som i Stockholm föredrar skattesänkningar framför satsningar på skolan och vården. Det bekymrar mig, men den lösningen äger Könberg mer än jag.
Fru talman! Min fråga var enkel: Är det bättre eller sämre än för fem och ett halvt år sedan? Statsministern sade, häpnadsväckande nog, att det är bättre nu än för fem och ett halvt år sedan. Jag tror att han är en av få i landet som skulle säga så. De som står i sjukvårdsköer, de elever som går ut skolan utan att ha fått godkänt och de som bor på platser i landet där de inte får träffa läkare har nog inte lika lätt att instämma i vad statsministern säger. Han föreslår att vi ska nyansera debatten. Jag har ingenting emot det. Jag tycker att det är viktigt att vi för en nyanserad debatt, så det ska vi förstås göra. Statsministern försöker komma undan genom att tala om resurser osv. Jag pekade på hur situationen såg ut för fem och ett halvt år sedan. Vi kan ta upp ett exempel som har diskuterats flera gånger i kammaren. På den tiden då Göran Persson och andra kampanjade för att hamna i regeringen var sjukvårdsköerna oerhört mycket kortare än i dag. Det är ett faktum.
Fru talman! Jag gav ett mer nyanserat svar än så. Jag tror att det har blivit bättre när det gäller det som vi uträttar i en gemensam sektor. Men samtidigt växer behoven. Man måste se båda sidor. Annars hamnar man i en hopplös och nattsvart diskussion. Man uppskattar då inte heller, efter förtjänst, allt det goda arbete som lärare, sjukvårdspersonal och äldreomsorgspersonal utför. De jobbar hårt och presterar mycket mer nu än för fem år sedan. Så ser det ut. Men det finns en springande punkt, Könberg, om det här inte bara ska vara en läpparnas bekännelse från Folkpartiet. Hur kan man säga att det ser eländigt ut och att problemen växer inom vården, skolan och omsorgen och samtidigt liera sig med en politik som satsar på ett systemskifte och skattesänkningar i våra storstadsområden?
Fru talman! Förlåt! Jag reste mig förut, eftersom jag tänkte fråga Maj-Inger Klingvall om Moçambique, men det var någon annan som ställde frågan.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tacka skolministern för att hon höll sitt löfte och lyssnade på synpunkterna när det gällde ämnet religionskunskap och förde tillbaka kristendomen i kursplanen. Nu återstår arbetet att reparera skadan efter de felaktiga signaler som Skolverket skickat till skolorna. Signalerna om att kristendomens påverkan ska vara värdemässigt neutral har redan tonat ned kristendomens betydelse. Skolministern betonar nu i kursplanen att svensk kultur och samhällsutveckling under lång tid har påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Hon återför också kunskaper om kyrkoåret och förstärker vikten av kunskaper om Bibeln. Det är positivt. Det var också nödvändigt att skolministern gjorde detta och inte bytte kristendomen mot abrahamitisk tradition. Men min fråga är: Vad kommer skolministern nu att göra för att reparera de skador som Skolverkets förslag redan har åstadkommit i skolornas planering?

Fru talman! Jag tackar för det svaret. Det var ju så att bristen på direktiv till Skolverket gjorde att det höll på att bli katastrofalt. Så sent som i höstas var ordet kristendom över huvud taget inte nämnt i kursplanen, utan alla religioner skulle helt likställas. Jag tycker att eleverna ska lära sig alla religioner; det handlar inte om det. Men om inte eleverna kan den religion som vår tradition och våra vanor bygger på har man ju inget att jämföra med. Det skulle ha blivit ett sammelsurium av alltihop. Den abrahamitiska traditionen kände folk heller inte till. Om ministern hade varit ute tidigare och gett bättre direktiv tror jag att vi hade kunnat få en ännu bättre kursplan. Bibelkunskapen och den nya bibelöversättning som så högtidligt överlämnades här i riksdagen skulle då ha fått ett bättre genomslag i skolan. Jag är dock glad att skolministern gjorde detta, även om jag tycker att det är synd att hon avvaktade. Jag upprepar vad jag sade i debatten: Hade Skolverket tagit bort 10-basen från matematiken och ändrat till 5, tagit bort gränserna på kartan, noterna i musiken, rörelserna i gymnastiken osv. tror jag inte att skolministern hade väntat så länge.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. I gårdagens Svenska Dagbladet fanns en kommentar återgiven enligt vilken statsministern ville avstå från att tillsätta en ny neutralitetskommission med hänvisning till att den gamla, den som hade att se över politiken mellan åren 1944 och 1969, var övertolkad eller vantolkad i sitt resultat. Nu undrar jag: Överväger inte statsministern att ompröva den hållningen, bl.a. med tanke på vad som har inträffat de senaste dagarna? Det finns också mycket annat som det skulle kunna kastas ljus över i perioden efter 1969 och fram till nu.
Fru talman! När man hör kommentarerna om Neutralitetskommissionen är de regelmässigt av det slaget att den skulle bevisa att de socialdemokratiska regeringarna förde ett dubbelspel om neutraliteten. Den kommission som kallades för Neutralitetskommissionen kom ju fram till rakt motsatt slutsats. Kommissionen tillsattes av en borgerlig regering, fick sina direktiv av en borgerlig regering och kom att omfatta den period då Tage Erlander hade aktivt inflytande över svensk politik. Det var ett kristallklart dokument. Likafullt fortsätter vantolkningen, och likafullt fortsätter mytbildningen. Så sägs det att man ska en neutralitetskommission till. Då frågar jag mig: Varför då? Ni har ju uppenbarligen inte ens läst och tagit till er den första. Och varför gräva ned i kommissioner sådant som det nu är oerhört angeläget att snabbt få ett besked om? Nu vill vi faktiskt tydligt få klarlagt vad som hände i svenska vatten och inte på något sätt komma in på något stickspår i form av en partipolitisk träta omkring neutralitetspolitiken. Jag tror att det borde vara ett samfällt intresse för alla partier i den här kammaren.
Fru talman! Jag håller med statsministern om att det är viktigt att få klarhet i de kränkningsfrågor som har uppenbarats på sistone. Sedan får man diskutera i vad mån den förre amerikanske utrikesministern Caspar Weinberger verkligen är misstolkad eller feltolkad. Det kan jag inte yttra mig om här. Det finns dock mycket i den svenska utrikes och säkerhetspolitiken under Olof Palmes statsministertid, dvs. från 1969 och därefter, som också behöver belysas och där det föreligger oklarheter och tveksamheter rörande den faktiska neutralitetspolitiken och vad som hände bakom kulisserna.
Fru talman! Det här är ett typexempel på det misstänkliggörande som pågår - svepande påståenden, ingen precision. Sedan stöder man sig på en neutralitetskommission som påstås underbygga det resonemanget. Jag har sammanfattningen här. Järrel kan få den av mig. Den är kristallklar: Man var obrottsligt lojal mot neutralitetspolitiken. Nu har vi en situation då vi har fått väldigt grava anmärkningar och beskyllningar av en amerikansk försvarsminister. En tidigare svensk statsminister, numera FN-sändebud på Balkan, tycks också bedriva privata efterforskningar, enligt uppgifter i medierna de senaste dagarna. Men vi lägger det åt sidan, Järrel. Nu ber vi våra svenska myndigheter att snabbt kontrollera vad som har inträffat så att vi får ett auktoritativt besked. Om det visar sig, vilket jag hoppas och tror, att detta är utan grund kan det föras åt sidan. Men om så inte skulle vara fallet, ja, då handlar det inte om en neutralitetskommission. Då handlar det inte om en fortsatt partipolitisk träta. Då handlar det om en djup kris för den svenska säkerhetspolitiken, och då har vi anledning att vara utomordentligt allvarliga.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Det har visat sig i samband med polisutredningar och i information från Läkemedelsverket att det finns patienter som handlar läkemedel i mycket stor omfattning. Det finns fall där olika apotek besöks ett flertal gånger dagligen. Det kan röra sig om flera hundra besök om året. Det som köps är narkotika, Viagra och Xenical. Läkemedlen köps med högkostnadsskydd och frikort, vilket innebär stora kostnader för det allmänna. Apoteken får inte använda sina register för att kontrollera när en patient senast hämtat ut medicin och kan därför inte avvisa ett inköp. Apoteket AB får inte heller använda registren för att delge polisen i samband med utredningar av narkotikabrott och bedrägeri.
Fru talman! Det Susanne Eberstein pekar på består av två problemdelar. Den ena är uppenbarligen att ett osäkert antal människor rent brottsligt kommer över läkemedel som kan användas antingen som narkotika eller för att säljas på marknaden. Omfattningen av detta känner vi inte till, men det är alldeles uppenbart rent brottsligt. Här förekommer antingen falska förskrivningar eller att någon som har förskrivningsrätt har utnyttjat den på falska grunder. Detta är rimligtvis en fråga för polisen. Vi måste kunna räkna med att polisen kan göra någonting åt detta. Den andra frågeställningen, som jag tror ligger under det Susanne Eberstein egentligen är ute efter, är vilka möjligheter apoteket har att bistå polisen i en eventuell utredning. Jag kan inte ge ett alldeles enkelt svar på frågan. Å ena sidan står vårt integritetskrav mot en sorts möjlighet att bistå polisen. Vi vill inte att kunskap om vår medicinering och våra sjukdomar ska spridas vidare. Inte ens om polisen begär att få reda på det ska det vara möjligt att ta reda på vilken medicinering jag går på. Å andra sidan är det naturligtvis orimligt att man använder den här typen av åtgärder för att komma över mediciner, framför allt om det handlar om narkotika. Jag har inget bra svar att ge på frågan. Men jag tycker att det finns all anledning att fundera över vilka möjligheter apoteket har att i allvarliga fall kunna bistå polisen med upplysningar.
Fru talman! Det är, precis som socialministern säger, naturligtvis fråga om vilka uppgifter apoteket kan lämna ut. För närvarande är allt sekretess. Det går inte att lämna ut någonting. Det är klart att den personliga integriteten är oerhört viktig. Men här rör det sig om belopp som kan närma sig miljontals kronor. Därför är det mycket viktigt att vi noggrant funderar över detta. Jag är glad att socialministern vill göra det.

Fru talman! Under senare tid har det blivit allt vanligare att privata, ofta stora bolag startar fristående skolor. Syftet syns många gånger enbart vara att tjäna pengar. Som vänsterpartist menar jag att det svenska skolväsendet i grunden ska hållas fritt från den sortens vinstkrav. I de fall en skola skulle gå med vinst borde det vara en självklarhet att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten och på det sättet kunna komma eleverna till godo. Utifrån mina värderingar tycker jag att det är lite märkligt att verksamhet inom grundläggande utbildningar som förskola, grundskola och gymnasium ska användas för att skapa vinster åt privata ägare.

Fru talman! Det har tillsatts en kommitté för uppföljning av resursfördelningen inom de fristående grundskolorna, den s.k. Fristkommittén, som bl.a. ska utreda eventuella följder av att privata vinstintressen styr etableringen av en del fristående skolor m.m. Kommittén ska redovisa sitt arbete den 1 mars år 2001 och då lägga fram eventuella förslag till förändringar. Under tiden fram till dess hinner mycket hända. Antalet fristående skolor, eller, som det egentligen borde heta, privata skolor ökar kraftigt. Min följdfråga till skolminister Wärnersson blir då: Måste vi vänta ett år innan vi kan tala om att privat vinstintresse och grundläggande skolverksamhet inte hör ihop?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

Fru talman! Jag drar av detta svar slutsatsen att om man har ett muntligt samtal i enlighet med utvecklingssamtalet är det ingenting som hindrar att man skriftligen lämnar ett betygsliknande omdöme.

Fru talman! Lars Ångström pratade om att gå till botten. Jag ska kanske prata om att sätta i korken. Det gäller Frits Bolkensteins besök här i måndags. Han besökte regeringen och dessutom social och skatteutskotten. När vi frågade honom vilken uppfattning han hade om vad som skulle bli konsekvensen av att gränserna till Sverige öppnas för gällande regler för införsel av alkohol sade han att Sverige har så mycket smuggelsprit att det bara skulle minska den mängden. Då blir jag lite orolig. Tullen har fått till uppgift att kontrollera våra gränser. Tullen har också gett uttryck för att den har för lite resurser. Jag undrar vad statsministern, som det väl blir i det här fallet, tänker göra så att den får tillräckliga resurser för att klara av detta, så att vi inte ska förlora våra regler för att vi inte har tillräcklig kontroll på svartsprit.
Fru talman! Jag tror inte att Bolkenstein om vi så hade 10 000 tullare extra skulle imponeras av detta och ha uppfattningen att vi skulle ha kvar vår restriktiva alkoholpolitik. Det är ett argument från hans sida som jag tycker känns väldigt nödtorftigt konstruerat. Jag har också mött personen i fråga och fört samtal med honom. Jag inser att vi inte kommer att få någon förståelse från den sidan för de djupare socialpolitiska motiv som ligger bakom vår restriktiva alkoholpolitik. I hans värld är allt reducerat till en fråga om hur den inre marknaden fungerar. Där är det inte alltid så att det är tullarna som är hjältarna.

Fru talman! Eftersom de reservationer som jag står för redan har motiverats väl av tidigare talare före frågestunden kan jag fatta mig kort. I reservation 1 betonar vi att det är mycket viktigt att landsbygden hålls levande, och av de skälet gäller det att sambandet mellan ägande, brukande och boende stärks. I och för sig är nuvarande lagstiftning i grunden bra. Men tillämpningen av den s.k. kompensationsregeln har i många bygder lett till ändrad balans mellan enskilt ägande och bolagsägande. Vi anser därför att reglerna måste utformas och tillämpas på ett sådant sätt att familjejordbruken får en dominerande roll och att generationsskiften underlättas. Den utredare som nu arbetar bör få i uppdrag att också lämna förslag i linje med dessa synpunkter. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 2 har samtliga borgerliga partier ställt kravet att regeringen snarast bör lägga fram ett förslag till riksdagen om lagstiftning beträffande s.k. tredimensionell fastighetsbildning i enlighet med det förslag som finns i SOU-betänkandet 1996:87. Bl.a. för att det ska bli möjligt att införa s.k. ägarlägenheter måste, som tidigare nämnts, sådan lagstiftning införas. Jag står alltså bakom reservation 2. När det gäller tomrättsinstitutet kan jag nöja mig med att instämma i det som Knut Billing och övriga borgerliga talare har anfört beträffande reservation 4.

Fru talman! Betänkandet BoU6 handlar om fastighetsrättsliga frågor och tar upp jordförvärvslagen. Jag tänker koncentrera mig på den punkten. Det är fyra partier som har en reservation om jordförvärvslagen. Företrädare för Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet har varit uppe i debatten före mig och yrkat på bifall till reservation 1, och jag ansluter mig till det. Miljöpartiet har en grön regionalpolitik som lyder som följer. För att öka möjligheten för de boende i glesbygden måste den avreglering och liberalisering av marklagstiftningen som skedde i början av 90-talet ses över. Förvärvslagstiftningen har blivit uddlös och lätt att kringgå. Glesbygden har tappat kontrollen över naturtillgångarna, något som är nödvändigt att ha i bygder där alternativa inkomstkällor ofta är en förutsättning för att man ska kunna bo kvar. Under ett antal år har penningstarka spekulanter kunnat göra spekulationsförvärv på skogsfastigheter och avverka hänsynslöst. De ransoneringsregler som i dag finns reglerar fastigheter ned till 50 hektar, men Skogsstyrelsens utvärdering av den nya skogsvårdslagen visar att ransoneringsreglerna kringgås genom att man dels avverkar vad reglerna tillåter, dels gallrar arealen därutöver på ett mycket hänsynslöst sätt. Fastigheter har även styckats sönder i mindre enheter och kunnat kalavverkas, och krav på bosättning på fastigheten har inte efterlevts. Det har även hänt att man kalavverkat innan lagfart och förvärvstillstånd meddelats. I budgivning om skog har ortsbor inte kunnat konkurrera eftersom man har haft ett långsiktigt skogsinnehav för ögonen och inte spekulerat i skövling. Trenden är att ortsbor äger en allt mindre del av skogen och berövas en nödvändig kompletterande inkomstkälla. Jordbruksverket har genomfört en utvärdering av jordförvärvslagstiftningen år 1995. Verket ansåg att de ändrade förutsättningarna för jordbruket i sig inte bör föranleda några omfattande ändringar av jordförvärvslagen. Lagen hävdar fortfarande angelägna samhällsintressen, anser det. Verket anser dock att lagens effekter för sysselsättning och bosättning varit små i förhållande till de resurser som lagtillämpningen krävt. Jordbruksverkets slutsats är att lagen bör förändras. Det anses inte självklart att den bör innehålla regionalpolitiskt betingade bestämmelser. Men om lagen ska ha ett sådant syfte är det enligt verket nödvändigt att skärpa bestämmelserna. Vi anser att lagen bör ha ett sådant syfte. Det tillsattes en särskild utredare år 1999 som ska utvärdera vilken verkan bestämmelserna i jordförvärvslagen har när det gäller effekterna för både fysiska och juridiska personers möjligheter att förvärva skogsmark. Framför allt avser utvärderingen bestämmelserna om förvärvarens anknytning till den ort där den förvärvade egendomen finns och förvärv mellan juridiska personer. Utredaren ska vidare utröna om nuvarande regler i fastighetsbildningslagen bidragit till från skogsvårdssynpunkt oönskade förvärv av skogsmark. Det har skett uppköp med kortsiktiga vinstintressen. Vi vill att man uppmärksammar detta och gör en översyn. Den översyn som nu görs är alldeles för begränsad. Den bör ha klarare inriktning på att stärka sambandet mellan ägandet, brukandet och boendet i bygderna. Målet med marklagstiftningen måste vara att öka sysselsättning och bosättning i glesbygden. Nu ses reglerna över, vilket är bra. Men detta måste följas upp för att förhindra att ägandet över skogen lämnar bygden.

Fru talman! Betänkandet BoU6 behandlar väckta motioner om olika fastighetsrättsliga frågor från den allmänna motionstiden 1999. En del gäller krav av praktisk eller funktionsmässig natur och syftar till att förbättra efterlevnad och effektiviteten i lagstiftningen. En del andra krav är mer av ideologisk natur och syftar till att minska allmänhetens möjligheter och förstärka markägarnas ställning. Vissa motioner behandlar jordförvärvslagen. Motionärerna pekar på brister i tillämpningen av de intentioner och lagregler som finns. Det är förstås ytterst allvarligt när lagar sätts ur spel och kringgås. Naturligtvis har vi ett gemensamt intresse av att förbättra tillämpningen så att intentionerna i jordförvärvslagen förverkligas. En särskild utredare fick under 1999 i uppdrag att utreda vilken verkan bestämmelserna i jordförvärvslagen har när det gäller effekterna för både fysisk och juridisk persons möjligheter att förvärva skogsmark. Utredaren ska framför allt titta på bestämmelserna rörande förvärvarens anknytning till den ort där egendomen finns och förvärv mellan juridiska personer. Utredningen ska vara klar senaste den 1 juni i år. Fru talman! Tomträtt, kommunala förköp och expropriation är också frågor som vi behandlar i detta betänkande. Moderaterna vill stärka det enskilda ägarintresset genom att kraftigt inskränka samhällets möjligheter att expropriera mark, avskaffa tomträttsinstitutet samt den kommunala förköpsrätten. Här finns en tydlig ideologisk skiljelinje mellan oss socialdemokrater och främst moderaterna. I grunden handlar det om politiska ideologier, eftersom det för oss socialdemokrater är självklart att det allmänna intresset måste kunna hävda sig mot markägaren. De borgerliga anser att tomträttsinstitutet är en förlegad form av reglering som försätter den enskilde fastighetsägaren i ett beroendeförhållande till kommunen. Inrättandet av tomträttsinstitutet 1907 hade en bostadssocial prägel genom att kommunerna gav den enskilde möjlighet att bygga billigare hus. Det måste vara upp till varje kommun att själv avgöra i vilken omfattning institutet ska användas. Moderaterna anser att den kommunala förköpsrätten ska avskaffas. De menar att den inte fyller någon funktion i den kommunala markplaneringen. Vidare anser de att den enskilde markägaren hamnar i en svag ställning gentemot kommunen. Vi socialdemokrater anser tvärtom att den kommunala förköpsrätten är ett viktigt instrument som kommunerna har för att planera bebyggelseutvecklingen och för att ta ansvar för den fysiska samhällsutvecklingen. Här är ytterligare ett exempel på moderaternas viljeriktning att eliminera kommunernas möjlighet att själva styra den lokala utvecklingen. Moderaterna anser att allmänintresset ska stå tillbaka till förmån för markspekulation. Utbyggnad av infrastruktur, kultur och naturvärden är fundamentala samhällsintressen som moderaterna anser ska stå tillbaka för det enskilda vinstintressets skull. Detta synsätt återspeglas i flera av motionerna. För oss socialdemokrater är det självklart att alla medborgare måste ha rätt att påverka hur vi använder våra markresurser, oavsett om vi föds med eller utan lagfart. Genom en god planpolitik och markberedskap har samhället de verktyg som krävs för att förbereda och genomföra för samhället viktiga förändringar. Enligt vår mening är dagens lagregler för expropriation och förköp väl avvägda och tillgodoser såväl allmänintresset som den enskildes rättssäkerhet. Det mervärde som gemensamt skapats av medborgarna är för oss socialdemokrater självklart att det också ska komma medborgarna till godo. Moderaterna vill i stället förändra ersättningsreglerna vid expropriation. Vid samhällsbeslut som rör t.ex. utbyggnader vill moderaterna att markägarna ska kunna tillgodogöra sig de markvärdestegringar som är följden av beslutet. Fru talman! I tre motioner föreslås det att det i fastighetsbildningslagen ska införas ett krav på hänsyn till kulturarv vid ortsnamn. Det motionärerna pekar på kan vara och upplevs förvisso på vissa håll som ett problem, men det föranleder ändå inte att i dagsläget föreslå några förändringar. Det är viktigt att vi bevarar vårt kulturarv, men det är också angeläget att vi utvecklas, och ibland kan det vara lämpligt att fastigheter byter namn eller varför inte återupptar ett gammalt. Fru talman! Tredimensionell fastighetslagstiftning är en fråga som för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Likaså bereds frågan om direktiv för en utredning om ägarlägenheter. Tredimensionell fastighetsindelning skulle göra det möjligt att avgränsa fastigheter mot varandra genom horisontella gränser över eller under markytan. Förslaget innebär t.ex. att ett våningsplan i en byggnad ska kunna bilda en självständig fastighet. Detta kan ses i motsats till den tvådimensionella indelning som råder i dag i enlighet med svensk lag. Det innebär att fastigheter bara kan delas in vertikalt på marknivå. Moderaterna föreslår nu att en tredimensionell fastighetsindelning ska införas i syfte att få ett enklare och effektivare markutnyttjande genom att bl.a. samverkan mellan olika byggherrar underlättas. Dessutom motiverar man förslaget med att det underlättar införandet av ägarlägenheter. Fru talman! Vi socialdemokrater anser att upplåtelseformen ägarlägenheter ökar spekulationen främst i områden där det är bostadsbrist. Vi tycker inte att man ska behöva köpa sig inflytande. Det får aldrig vara storleken på plånboken som avgör om man får inflytande. Vi anser att förslaget om införande av ägarlägenheter är ett hot mot boendeinflytandet just på grund av spekulationsrisken. Vi socialdemokrater beskylls ofta för att vara emot ägande. Men jag vill i dag i denna kammare klargöra att vi inte har någonting emot ett enskilt ägande. Det är bara det att vi har en annan syn på vad som är viktigast. Under detta sekel har fler människor fått möjlighet till enskilt ägande. I dag äger ca 58 % För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. Det viktigaste är inte att äga bostaden eller tomten, utan det är rätten att själv få bestämma över sitt boende, dvs. boendeinflytande. Därför sätter vi en spekulationsfri ägandeform överst på vår agenda när vi vill utveckla hyresrätten. Boendet ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden i livets olika skeden. Om ägarlägenheter blir verklighet har ytterligare ett instrument skapats för ökad spekulation och därmed för ytterligare segregation i boendet. Att den borgerliga oppositionen intar denna hållning är inte särskilt förvånande med tanke på den nyliberala politik som de företräder. Utan tvekan skulle ett sådant system motverka den sociala bostadspolitiken och ett ökat inslag av marknadsstyrd bostadssektor bli en verklighet. I en förlängning kan vi se hur hyresgäster som bor i andra hand skulle drabbas av hyresvärdar som inte är professionella och hur deras möjligheter till delaktighet, inflytande och demokrati kraftigt skulle begränsas. Dessa är för oss socialdemokrater tunga ledord i den sociala bostadspolitiken. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 6 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Carina Adolfsson beklagar i sitt anförande att jordförvärvslagens regler om bosättning ganska enkelt kan kringgås. Då har jag bara en rak fråga: Anser socialdemokraterna och Carina Adolfsson att jordförvärvslagen ska ha ett regionalpolitiskt syfte?
Fru talman! Frågan om jordförvärvslagen ingår i den utredning som ska lämnas senast den 1 juni i år. Precis som Ulf Björklund sade i sitt anförande anser också vi att hela Sverige ska leva. Detta är oerhört viktigt, och i den frågan kommer den regionalpolitiska aspekten in.
Fru talman! Jag betraktar det som ett ja som svar på frågan. Jordbruksverket säger klart och tydligt att om jordförvärvslagen ska ha ett regionalpolitiskt syfte måste bestämmelserna stärkas. Räcker det inte med det som Jordbruksverket och andra säger i den här frågan, om nu socialdemokraterna vill att lagen ska ha ett regionalpolitiskt syfte? Varför dra ut på tiden? Kommer möjligen utredaren att säga samma sak? Varför räcker det inte med Jordbruksverket, när man nu är så klar över att det ska ingå regionalpolitik i det hela?
Fru talman! Jag tror att det är bäst att vänta med att föra en debatt i dessa frågor tills utredningen är klar. Frågan kommer ju upp ytterligare en gång, och då kan vi ta den diskussionen, tycker jag.
Fru talman! För det första sade Carina Adolfsson att moderaterna vill eliminera kommunernas starka ställning. Jag vill korrigera henne. Det vill vi inte. Vi vill stärka de enskilda människornas ställning, och det är viktigt att göra i det rollspel som är mellan människor och det offentliga, kommunen. För det andra sade Carina Adolfsson att ägarlägenheter ökar spekulationen och att hon ser det som ett hot. Då vill jag fråga: Anser då Carina Adolfsson att det är utomordentligt bra att justitieministern efter ett år inte ens har klarat av skriva direktiv till den utredning som riksdagen har bestämt ska utreda frågan om införande av ägarlägenheter? För det tredje är det inte så i vårt land att man föds med eller utan lagfart. Man föds utan lagfart.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med det sista som Knut Billing sade. Visst är det väl så att somliga föds med lagfart, medan andra föds i familjer där man faktiskt inte har något ägande och kanske inte under överskådlig tid har några möjligheter att köpa sig någon form av egendom. Vad gäller direktiven till ägarlägenheter bereds de, som jag påpekade i mitt anförande, inom Regeringskansliet.
Fru talman! Jag var bara nyfiken att få höra om Carina Adolfsson är nöjd med förhållandet att justitieministern på ett helt år inte har lyckats klara av att skriva dessa direktiv. Tycker Carin Adolfsson att det är bra? Carina Adolfsson kanske har någon uppfattning om när tiden har runnit ut för justitieministern.
Fru talman! Det är klart att när riksdagen ger ett uppdrag till regeringen, ska regeringen fullfölja uppdragen. Så kommer också att ske. Direktiven håller på att förberedas.
Fru talman! Carina Adolfsson uttalar väldigt klart sitt och övriga socialdemokraters ogillande av ägarlägenheter, och det känner vi ju till. Men det facto har, precis som Knut Billing påpekat, en majoritet av riksdagen begärt en utredning av den här typen av boende. Carina Adolfsson säger också att det är spekulation att ha ägarlägenheter. Men om det nu skulle bli möjligt att skaffa ägarlägenheter, torde också en del hyreslägenheter kunna bli lediga. Det bör väl ligga i ert intresse. Sedan kan jag än en gång upprepa Knut Billings fråga, för jag tycker att den är så viktig. Är det rimligt att det tar över ett år att få direktiv av det här slaget skrivna?
Fru talman! Det märks ganska tydligt på replikerna här att det är attraktivt med ägarlägenheter enligt vissa ideologier. Vi delar inte den uppfattningen. I en av reservationerna, om jordförvärvslagen, stod det att läsa att man inte vill ha kortsiktigt vinstintresse. Jag uppskattar att vi kan vara överens åtminstone i den frågan. Jag kan också se vissa samband med ägarlägenheter vad gäller detta.
Fru talman! Att det är attraktivt för vissa med ägarlägenheter är helt klart, men det är inte klart att detta är fel bara för att socialdemokraterna tycker det. Det är ju ett faktum att en majoritet i Sveriges riksdag har begärt en utredning, och det måste ni acceptera.
Fru talman! Vi accepterar att en majoritet har fattat detta beslut. Därför pågår det nu förberedelser för ett direktiv angående ägarlägenheter.

Fru talman! Jag vill tala för min och Åke Carnerös motion, Förvärv av fritidsfastigheter. Signalerna från regeringen till skärgårdsbefolkningen är följande: Visst vill vi ha en levande skärgård, men du som bor där ska veta följande. Några serviceutbud som t.ex. affär, skola och post kan du i framtiden inte räkna med, förutom sommartid förstås då ett allehanda utbud av tingeltangel och färdigmat finns att köpa utmed bryggorna. Varje gång som du tittar ut genom fönstret för att se väderförändringar över havet, påminn dig då själv om att det här är en hälsoförmån och en njutning som är hårt beskattad. Visst låter detta ironiskt, men så blir den framtida verkligheten om ingenting drastiskt görs. Är detta, kan man fråga sig, ett återinförande av klassamhället? Som framgår i betänkandet erhöll Sverige vid inträdet i EU ett undantag under fem år när det gällde utländska förvärv av fritidsfastigheter. Undantaget gav möjligheter att överväga och vidta behövliga åtgärder i områden som riskerade att utsättas för överexploatering och där i första hand den bofasta befolkningens intressen borde tillgodoses. Regeringen valde att ingenting göra. Därmed lyssnade man inte in utan nonchalerade de problem som fanns i vissa utsatta områden. Jag var inbjuden till ett årsmöte på Klädesholmen, som är riksbekant just i fastighetsskattefrågan. Där har man en mycket aktiv samhällsförening som är välorganiserad och framåtsyftande. Men frustrationen hos de boende var stor över de signaler som regeringen ger med olika utredningars resultat när det gäller fastighetsskatten men också över de upptrissade priserna på husen, som gör att ungdomar inte klarar att köpa dessa hus. Alltså kan de inte bo kvar på sin hemö. Enligt de uträkningar som man har gjort kommer det inom en snar framtid inte att finnas underlag för vare sig skola eller affär, om trenden håller i sig att åretruntfastigheterna köps upp av penningstarka deltidsboende. Det är en liten ö, ett begränsat område, och det finns inte någon mark för vilken förköpslagen kan utnyttjas att köpa in mark. Alltså har samhällsföreningen nu tillsatt en framtidsgrupp, och man planerar studiecirklar om boendeplikt - detta ord som väcker sådan uppmärksamhet. I vårt förslag i min och Åkes motion säger vi att kommunerna bör ges möjligheten att i särskilt utsatta områden begränsa områden för åretruntboende. Jag har ett yttrande över Fastighetskommitténs delbetänkande, Begränsad fastighetsskatt, som Glesbygdsverket har lämnat. I sitt förslag till ytterligare åtgärder när det gäller fastighetsskatten säger man följande: Glesbygdsverket anser att i den fortsatta utredningsprocessen bör grundproblemen med de höga fastighetspriserna belysas. T.ex. bör konsekvenser av en boendeplikt utredas. Jag vet att också Bohusläns skärgårdsråd i sitt remissvar till Levande skärgård nämner detta. Det finns ett särskilt yttrande som jag tycker är positivt - och det tackar jag de ledamöter för kristdemokraterna som sitter i utskottet för - att man inte kan nöja sig med att problemet är svårlöst och att man avser att återkomma till de åtgärder som bör vidtas. Förköpslagen är uddlös för små kommuner när det gäller fastighetsköp. Det finns inga möjligheter att använda förköpslagen. Därför är min vädjan till riksdagen att ta detta problem på allvar och våga diskutera boendeplikt.

Fru talman! För några år sedan fanns det en utredning som handlade om att pröva förvärv bl.a. i det område som Rosita Runegrund kommer ifrån. Kommunerna ville inte ha detta. Det skulle vara intressant att höra argumentationen för en boplikt. Bl.a. en känd landshövding i Stockholm har en bostad på en av öarna i Rosita Runegrunds hemkommun. Ska inte han få lov att ha det huset om man ska införa boplikt? På vilket sätt ska man kontrollera? Man säger att man ska avgränsa ett område som redan nu, i befintligt skick, bebos av en hel del sommarboende. På vilket sätt ska man, om man nu inför en boplikt, kontrollera det här? Ska man smyga runt bland husen och se om folk bor där eller inte? Lägger man förslag måste man också utveckla hur de ska kunna genomföras. Med tanke på diskussionen om pengar i boendet och annat är det ganska trevligt egentligen att Rosita Runegrund talar om att det är alldeles för höga kostnader, inte bara i Bohusläns skärgård utan också på många andra platser. Men när man diskuterar boplikt bör man fundera över hur det ska gå att klara det här. Ska inte jag t.ex. få ta över mina föräldrars hus, om de nu hade haft någonting ute på någon skärgårdsö, för att jag vill ha det som fritidsboende? Ska jag inte få lov till det? Vem ska kontrollera det? Vad är det för samhälle som Rosita Runegrund pläderar för och som det pläderas för i det särskilda yttrandet?
Fru talman! Den ö som Lennart Nilsson tar upp är i dag ett så gott som dött samhälle. Vi lämnade förslag om att kommunerna när man reviderar sina översiktsplaner, eller om det är så att det är nytt, skulle ha möjligheten att kunna avgränsa. Det här är alltså förslag från kommuninvånare själva. När det förslag som Lennart Nilsson talar om lades fram, 1988-1989 tror jag att det var, var inte kommunerna beredda på det här. Men vi ser vad som har hänt under de här tio tolv åren. Jag vill också poängtera det som jag sade i mitt anförande, att det här är en svår fråga. Den väcker indignation på så sätt att man känner sig utsatt. Frågan är hur man ska kunna lösa det. Vårt förslag är att kommunerna själva ska lösa det här.
Fru talman! Jo, men i en del sammanhang talas det om den enskilda människan. Vill Rosita Runegrund förbjuda mig att bo i ett samhälle där jag redan äger mitt hus eftersom det ska införas något slags boplikt? Det kanske är så att landshövdingen Ulf Adelsohn vill ha det här som sitt fritidshus. Ska han förbjudas att äga det här huset då eftersom han ska vara tvungen att bo där? Och om han skulle skriva sig i området, skulle man då kontrollera om han bor där eller inte? Vem ska göra det? Ska man lägga fram förslag i Sveriges riksdag för att klara av en lagstiftning måste de naturligtvis vara förankrade bland människorna. Det måste handla om rättssäkerhet. Det måste naturligtvis också handla om sådant som över huvud taget går att genomföra.
Fru talman! Vi måste våga diskutera den här frågan. Vårt förslag, mitt och Åkes Carnerös förslag som grundar sig på öborna, gäller det nya och när man reviderar översiktsplaner. Det handlar inte om huruvida landshövdingen får bo kvar i sitt hus eller om att man ärver ett hus och inte ska få bo kvar eller ha det som deltidsboende. Det här handlar om det framtida boendet. Vi ser t.ex. i fråga om en ö som Klädesholmen att det inom en snar framtid inte kommer att finnas möjlighet att köpa hus. Husen blir för dyra på grund av de upptrissade priser som penningstarka kunder köper in husen för. Visst ska det vara klara förslag som man lägger fram. Men vår åsikt var att man skulle låta kommunerna se över det här och låta kommunerna ha den här möjligheten.
Fru talman! Då vill jag bara konstatera att kristdemokraterna tydligen vill att man ska förbjuda folk att ha fritidshus i ett visst område, exempelvis Hunnebostrand eller var som helst där det kommer många människor på sommaren. Det är egentligen en ganska märklig inställning att man anser att människor måste vara skrivna på ett ställe, och så ska man kontrollera att de bor där, för att över huvud taget kunna äga ett hus.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas planoch byggfrågor. Vi moderater står bakom sex reservationer. I reservation 6 behandlas informations och samrådsplikt inför markarbeten. I våra tätorter är det ju så att många småföretagare har små butiker och näringsställen. Det är vanligt att de här näringsidkarna inte får någon som helst information i förväg när man sätter i gång olika grävarbeten på gator och torg eller vid parkeringsplatser. Den informationen får man inte i förväg. De här arbetena kan ju dra ut på tiden i månader. Det innebär stora problem, mycket stora problem, för den enskilde. Det kan t.o.m. vara så att den verksamhet, den rörelse, man bedriver inte klarar att bära den kundförlust som uppstår genom parkeringsarbetena eller gatuarbetena. Därmed går verksamheten under. Därför menar vi att det är viktigt att den informationsplikt som ska råda förstärks så att en näringsidkare, en rörelseidkare, får besked i god tid om förändringar som ska ske i vederbörandes närmiljö. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 6. I reservation 7 behandlas frågan om handelsändamålet i detaljplan. Detaljhandeln har sedan decennier fortlöpande flyttats från tätorternas centrum ut till ytterområdena. Skälen till detta har varit många. Utflyttningen startade med stora, utrymmeskrävande företag där hyror och kostnader för parkeringsanläggningar tvingade fram en utflyttning. I de större tätorterna kombinerades den här utvecklingen med bostadsutbyggnad i ytterområdena. Här bosatte sig i stor utsträckning unga familjer med barn. På 70-talet kom nästa stora förändring. Stormarknader med stort och brett sortiment av framför allt livsmedel uppstod. De här anläggningarna blev snabbt mycket attraktiva eftersom de inte bara hade ett stort urval. De hade dessutom lägre priser. När den fortsatta utvecklingen dessutom innebar trängselproblem inne i tätorterna resulterade det i ett än större tryck på etableringar i anslutning till goda trafiklägen utanför centrumområdena. Under de första åren på 90-talet ändrades lagstiftningen så att det inte längre blev möjligt för en kommun att reglera handel med livsmedel. Handel blev handel, och avgörande för lokalisering och lönsamhet i fråga om handel blev konsumenternas agerande. Socialdemokraterna, som aldrig tycks ha förstått att människorna är de som bäst kan avgöra om en detaljhandelsanläggning är rätt placerad, drev efter 1994 igenom en återgång till den tidigare regleringen av handeln. Det var ett mycket olyckligt beslut. Dagens handel är ju inte densamma som på 1950 talet eller 1970-talet. Vår uppgift som politiker är att skapa förutsättningar för handeln att finna lokaliseringar som är så bra som möjligt för företaget. En butik som inte attraherar kunderna försvinner snabbt. Det är ju inget problem att den försvinner. Det är bra. Det är konsumenternas betyg på butiken. En ofta utbredd myt är att externlokaliseringar och stormarknader leder till utarmning av livsmedelshandeln. Det blir dock inte mer korrekt bara för att det upprepas gång på gång. Det är i verkligheten så att vi kan se ett stort antal exempel på nyetableringar av livsmedelsoch servicebutiker i våra bostadsområden, särskilt i områden där det har blivit nya, externa etableringar. Moderaternas och Kristdemokraternas ledamöter i bostadsutskottet står fast vid uppfattningen att kommunerna inte ska kunna reglera handelsändamålet i detaljplaner, och därför yrkar jag bifall till reservation I reservation 12 behandlas kommunala servicezoner. Vi gör alla olika prioriteringar av vad som är viktigt i livet. Möjligheten att få bygga och bo efter individuella önskemål inskränks alltför ofta av kommunalpolitikens möjlighet att inte detaljplanelägga områden. Detta medför att inga bygglov beviljas, och därmed styr kommunalpolitikerna var medborgarna ska bygga och bo. Människor har ofta önskemål om att kunna bosätta sig i t.ex. storstadskommunernas glesbygder. Motiveringen för de kommunalpolitiker som nekar bosättning är att det blir dyrt ur kommunalekonomisk synpunkt vad beträffar infrastruktur i dessa områden. Ett sätt att lösa detta vore att i den kommunala planeringen fastlägga områden inom vilka ett begränsat serviceansvar skulle gälla, men där bygglov kan medges utan planläggning. Detta skulle innebära att den som önskar bosätta sig i ett sådant perifert läge skulle kunna göra det under förutsättning att man accepterar att total och med övriga kommunmedborgare likvärdig service inte kan erhållas i alla avseenden. Denna ändring förutsätter en förändring av kommunallagen, så att likställighetsprincipen förändras. Detta är ett lågt pris för många hushåll, inte minst för dem som sätter god miljö som ren luft och närhet till naturen före sporthallar eller bibliotek. Enligt vår uppfattning bör denna möjlighet öppnas för medborgarna, att själva avgöra var och hur de vill bo. Därför yrkar jag bifall till reservation 12.

Fru talman! Under 90-talet har mycket av det som utmärkt den sociala bostadspolitiken försvunnit och ersatts av en ökad marknadsanpassning av bostadsmarknaden. Det har rört frågor om framför allt statens uppgifter i den sociala bostadspolitiken. Den svenska bostadspolitiken har framför allt handlat om att staten tillskjutit ekonomiska medel för bostadsbyggandet. Målet har varit att åstadkomma ett utbud av goda bostäder tillgängliga för alla, och där allmännyttan har utgjort en av de viktigaste hörnstenarna i genomförandet av den här politiken. Till denna huvudstrategi har tillförts instrument som oftast underordnats den övergripande finansiella styrningen. Regleringarna på bostadsmarknaden har i stor utsträckning tagit sig uttryck som villkor för de ekonomiska insatser som staten stått för. Regleringarna har ofta varit förutsättningar för statliga lån och bidrag. När staten, i viss mån på grund av det statsfinansiella läget, dragit sig undan sitt ekonomiska engagemang i boendefrågor och när man av politiska skäl genomfört andra avregleringar har stora delar av den traditionella regleringen fallit bort. Situationen i dag är att vi i Sverige frånsett specialanpassade bostäder för äldre och handikappade inte har någon rättslig reglering som reglerar rätten till bostäder för de mest utsatta individerna som aldrig någonsin kommer att kunna få en bostad på den vanliga marknaden. När moderater och andra borgerliga politiker hävdar att Sverige har en överreglerad bostadsmarknad, så manar man uppenbarligen fram hjärnspöken ur sin egen ideologiska källare. Fru talman! Vi ser och hör alltfler exempel på svårigheter för allt större grupper att komma in på bostadsmarknaden. Det kan gälla ungdomar utan fasta inkomster, människor med betalningsanmärkningar, deltidsarbetande ensamstående kvinnor, vissa etniska grupper osv. Med vetskap om hur det faktiskt ser ut borde vi fråga oss om det inte är så att bostadsmarknaden i Sverige i dag är underreglerad. Det är bl.a. utifrån detta som man ska se vår reservation 13 under mom. 13 om behovet av ett obligatoriskt boendeplaneringsprogram. Jag kan konstatera att vi inte är helt ensamma om att föreslå en förstärkning av samhällsplaneringen avseende boendet. Det finns ett embryo till liknande tankegångar hos Centern i deras reservation 15 och hos Kristdemokraterna och Folkpartiet i deras reservation 14. Problemet med dessa reservationer är att de inte utmynnar i tydliga förslag om var och hur samhällsplaneringen ska ske. Fru talman! När Vänsterpartiet talar om ett boendeplaneringsprogram gör vi det utifrån en rad olika aspekter och utifrån tilltron till det kommunala självstyret. Trots den tilltron kan vi tyvärr konstatera att bostadspolitiken har försvunnit från dagordningen i många kommuner och att den marknadsstyrning som staten initierat har inneburit att det talas och beslutas allt mindre om bostadspolitiken ute i våra kommuner. Under 90-talet har segregationen stärkts, och en allt tydligare tudelning av bostadsmarknaden växer fram. I områden med låga inkomster ökar antalet låginkomsttagare, och i områden med högre inkomster minskar antalet låginkomsttagare. Den ekonomiska segregationen har ökat under 90-talet och visar ingen tendens till att avta. Naturligtvis hänger det ihop med de ökade klassklyftorna eller de ekonomiska klyftorna i stort, men det är också en direkt följd av den bristande boendeplaneringen. Statens finansiella undandragande från bostadspolitiken har lett fram till att mycket av det som i dag byggs framför allt riktas till grupper med mycket god ekonomi och samtidigt att andra grupper utestängs. Följden blir naturligtvis en ökad segregation där vinnarna är de som med plånbokens hjälp har möjlighet att själva välja segregationen. Den kommunala upplåtelsen av mark till bl.a. privata entreprenörer, utan krav på allsidigt sammansatta bostadsområden, förstärker ytterligare bilden. Allt oftare vänder sig byggherrarna till människor med en viss livsstil eller till dem som efterfrågar en viss lyxstandard. Allt detta pågår i dag trots att kommunen har planmonopol när det gäller bostadsbyggandet. I våra storstäder kan vi också konstatera att den etniska segregationen ökar, till stor del beroende på den socio-ekonomiska situationen men ibland även av rent diskrimierande orsaker. Vänsterpartiet har flera gånger tidigare visat på behovet av en stärkt samhällsplanering som tar sin utgångspunkt i just obligatoriska boendeplaneringsprogram, program som ska upprättas i samband med översiktsplaneringen och fastställas på samma sätt som översiktsplanerna i kommunfullmäktige. Fru talman! Innehållet i boendeplaneringsprogrammen ska förutom att tillse behovet av bostäder för de svagaste grupperna och allsidigt sammansatta bostadsområden också ta upp frågor kring den fysiska miljön, trafikfrågor, utveckling mot det ekologiskt hållbara boendet och de estetiska värdena. Utöver detta borde, vilket vi har glömt att ta upp i vår motion, också samhällsplaneringen belysas ur ett genusperspektiv. Fru talman! Vänsterpartiet har ett särskilt yttrande i det här betänkandet som rör barns intressen. Vi har valt att inte reservera oss utifrån att regeringen tänker återkomma med en skrivelse i maj i år angående barnfrågorna. Det innebär inte att frågan är mindre viktig än tidigare för oss. Vi utgår från att regeringen i skrivelsen kommer med förslag på hur barns intressen och inflytande ska beaktas i samhälls och trafikplaneringen och på vilket sätt man tänker lösa problemen avseende barnsäkerhet i fastigheter byggda före 1973 och ombyggda före 1976. Vid riksdagens behandling av motsvarande frågor 1999 visade Vänsterpartiet på hur allvarliga olyckor med barn skedde framför allt i just dessa fastigheter. Vi visade också på nödvändigheten av en lagändring avseende barnsäkerheten. Förhoppningsvis kommer regeringen i sin skrivelse att föreslå sådana lagändringar och dessutom ge konkreta förslag på hur Sverige ska kunna leva upp till barnkonventionen, att barnens bästa ska komma i första rummet och att barnen alltid ska ha rätt att uttrycka sin mening i de frågor som berör dem. Om inte så blir fallet lovar jag att vi kommer att återkomma i dessa frågor. Fru talman! Jag vill här också beröra vår reservation 9 i betänkandet. De s.k. externa köpcentrumen, eller stormarknaderna, har diskuterats vid flera tillfällen under de senaste åren. Och den negativa miljöpåverkan som dessa stormarknader skapar torde väl ingen ifrågasätta, inte ens Knut Billing. Hela idén med dessa är nämligen att locka bilburna kunder. Att utifrån en placering, oftast ganska långt från bostadsområden, med billig mark för stora anläggningar och stora parkeringar skapa förutsättningar för en köpstark kundkrets är i och för sig en ganska smart affärsmässig idé. Tyvärr skapar den en rad stora problem. Förutom det rent miljömässiga med ökade utsläpp och ökad energiförbrukning är också den försämrade service som blir fallet i bostadsområdena ett stort problem. Stadskärnorna utarmas ofta på sitt grundutbud. I stället skapas små specialbutiker för folk med ganska stora plånböcker. Och vad värre är: I städernas ytterområden utarmas också servicen men där finns just de konsumenter som inte har tillgång till egen bil och som därför inte kan tillgodogöra sig fördelarna med de externa stormarknaderna. Fördelen för de konsumenter som kan dra nytta av de externa stormarknaderna skapar nackdelar för andra grupper av konsumenter i form av försämrad service och högre priser. Detta borde väga mycket tungt i bygglovsprocessen för etablering av stormarknader. En kommun har nämligen ansvar för alla medborgare och ska väga in behovet av service i sin planering. Vi kan konstatera att det är framför allt tre grupper som drabbas extra hårt av etableringen av de externa köpcentrumen. För det första handlar det om grupper med svag ekonomi som inte har tillgång till bil. För det andra handlar det om kvinnor som generellt sett mindre har tillgång till bil än män. För det tredje handlar det om många av våra äldre som inte har tillgång till bil eller som har slutat köra bil. Det har också visat sig att glesbygden tappar mycket av sin närservice på grund av de här etableringarna. Kommunerna hamnar oftast i situationer av ren utpressning från dem som vill starta verksamheter - om vi inte får starta här väljer vi grannkommunen. För kommunen är det svårt att stå emot. Ofta när man en förhoppning om ett ökat antal arbetstillfällen och ökade skatteintäkter som en följd av etableringen. Vad man då oftast glömmer är att idén med de stora köpcentrumen är att med låga priser hålla en hög omsättning och att genom en låg personaltäthet hålla kostnaderna nere. Den nya etableringen innebär alltså oftast totalt sett en minskad sysselsättning. Fru talman! Jag tänker inte förlänga debatten mer än nödvändigt men jag vill peka på att Boverkets rapport och den verklighet vi ser i Skåne visar på behovet av en förstärkning av länsstyrelsens roll när det gäller den regionala påverkan av den kommunala översikts och detaljplaneringen. Det borde vara en självklarhet för alla som ställer upp för utvecklingen av det ekologiskt hållbara samhället att dela vår uppfattning. För tydlighetens skull vill jag, fru talman, säga att jag står bakom alla våra reservationer men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 13 under mom. 13. Owe Hellberg kommer att redovisa en del av våra andra reservationer i betänkandet.
Fru talman! I mitt anförande tidigare här yrkade jag bifall till reservation 9. Men efter att ha lyssnat på Sten Lundström kan man förstå att jag inte alls gjorde det. Vad jag avsåg att yrka bifall till var naturligtvis reservation 7 under mom. 9 - dvs. en uppfattning som är raka motsatsen till den som Sten Lundström hävdar.
Fru talman! Jag blev faktiskt lite orolig när Knut Billing yrkade bifall till vår reservation. Jag hade en misstanke om att vi hade hamnat något fel i skrivningen men uppenbarligen är det så att Moderata samlingspartiets totala brist på insikt om de miljöproblem som finns fortsätter att lysa igenom. Det handlar om en fullständig brist på insikt om de problem som skapas för de svaga grupperna i samhället när den normala servicen ersätts av små butiker med högre priser och ett sämre utbud av varor och detta blir verkligheten för många människor. Jag beklagar alltså att Knut Billing inte vidmakthåller sitt yrkande om bifall till vår reservation.

Fru talman! Plan och bygglagen har funnits i sin nuvarande form sedan 1987. Dock har revideringar gjorts med tillägg och borttagande av lagtext. Regelverket för byggande har genom dessa revideringar förenklats och blivit till det bättre för beslutsfattare i våra kommuner men mycket återstår fortfarande att göra när det gäller att förenkla regelverket! Boverket kom sommaren 1999 ut med en rapport om bostadsbyggandet i våra sex tillväxtregioner - Uppsala. I rapporten talas det om att ett nytillskott på 19 000 lägenheter per år behövs under den närmaste femårsperioden men enligt samma verk byggs det bara hälften så många bostäder per år. Här är det naturligtvis många faktorer som bidragit till att bostadsbyggandet inte sätter fart. Kan en faktor vara att PBL, plan och bygglagen, som regelverk inte är tillräckligt flexibel, att regelverket inte är anpassat till de alternativa bostadsformer som är önskvärda i våra tillväxtregioner där det bl.a. finns många studenter? Vi kristdemokrater vill därför att en utvärdering görs där man tittar på hur kommunerna i dag använder planinstrumentet. Tar kommunerna till vara den möjlighet till flexibilitet vid planeringen som redan i dag finns? Kan ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra regelverkets flexibilitet? Vi anser att Boverket bör ges ett sådant utvärderingsuppdrag. Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar tas en annan angelägen motion upp som man i och för sig i texten från utskottet ställer sig positiv till men som man ändå väljer att avstyrka. Motionen handlar om att införa informations och samrådsplikt vid markarbeten. Det är många företag som drabbas av att plötsligt få gatan utanför affären uppgrävd av det lokala gatukontoret eller av något annat ledningsägande bolag. För framför allt små butiker eller serviceinrättningar i hyrda lokaler kan detta innebära ett stort ekonomiskt avbräck. Småbutikerna är ofta beroende av att kunderna enkelt kan se och kliva in i lokalerna eftersom det ofta rör sig om oplanerade köp där bekvämligheten och tillgängligheten är avgörande faktorer för försäljningen. Om företagarna fick möjlighet att i god tid samråda med dem som ska utföra markarbetena skulle många av problemen undvikas. Företagarna skulle då i god tid kunna annonsera så att kunderna hittar in i affären trots en uppgrävd gata. Fru talman! Vår närmiljö som denna kommer till uttryck i vårt boende och samhället runtomkring oss är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må väl och utvecklas i positiv riktning. En kristdemokratisk samhällsplanering innebär att planera för trygga och vackra miljöer där medborgarna själva aktivt tar del i beslutsprocessen. Att känna trygghet i sitt boende förutsätter att man har makt över sitt boende. För att medborgarna aktivt ska kunna ta del i planeringsprocessen och känna sig delaktiga krävs det dock att man från statsmakternas sida anger en strategi som medborgarna kan tillgodogöra sig.

För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 5 under mom. 7.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa två konkreta frågor till Annelie Enochson. Annelie Enochson pratar, och jag har även hört andra kristdemokrater göra det, om det flexibla byggandet och ibland om, upplever jag, krav på en egentligen lägre standard i byggandet än människor efterfrågar. Annelie Enochson talar om sina alternativ. Men är det fråga om samma sak som vi har kunnat höra om tidigare från andra kristdemokrater - det gäller då bristande tillgänglighet och liknande i studentbyggandet? Det är min första fråga. Fru talman! Den andra fråga som jag skulle vilja ställa gäller var någonstans era bostadsplaneringsstrategier ska beslutas. Vänsterpartiet har ett konkret förslag om obligatoriska boendeplaneringsprogram som i viss mån liknar de krav som ni ställer. Var vill ni ha det i lagtext, och i vilken instans ska besluten fattas om hur strategierna för bostadsplanering ska se ut?
Fru talman! Jag tar fråga 2 först - var någonstans man skulle ha bostadsplanering. Mycket av det som berör planeringsprocessen i dag står i PBL. Men det som står i PBL är ett minimikrav, ej ett maximikrav. Vi vet att det ute i våra kommuner är problem med att få medborgarna engagerade. Många upplever det som står i PBL som ett maximikrav, att man gör det som står i PBL, och det bör räcka. Jag menar att man i PBL skulle kunna förenkla och få in ett annat sätt att tänka med just de fyra perspektiv som jag nämnde. Den första frågan gällde flexibla byggnader och lägre standard. Vi hade för ett par veckor sedan i bostadsutskottet en hearing med bl.a. studenterna. Boverket ser just nu över vilken standard studenterna ska ha. Den standarden är, kan man uppleva ibland, väl hög. Vi bad dem att titta på hur vi ledamöter bor. Vi har inte uppfyllt den standard som Boverket tyckte att man skulle ha. Jag tror att det viktigaste är att se till att det finns boende för studenterna men att man kanske kan tänka sig att minska standarden.
Fru talman! Jag tror att Annelie Enochson och jag är ganska överens. Representanten för handikapporganisationerna delar inte den uppfattning som Annelie Enochson just nu framhärdar. Jag ska bara konkretisera det som Annelie Enochson kallar fråga 2.

Fru talman! Kan jag ta med mig den frågan vidare till min partigrupp? Jag tror att det finns mycket som vi har gemensamt. Säkert kan vi fortsätta den här diskussionen i bostadsutskottet.
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 5 under mom. 7, reservation 15 under mom. 14 och reservation 18 under mom. 17. Jag står naturligtvis bakom alla andra reservationer där mitt namn finns med. Jag kommer i mitt anförande att inleda med en solskenshistoria för att fortsätta att allmänt ta upp de frågor som vi i Centerpartiet anser är viktiga i detta betänkande och sluta med att citera Karin Söder, som är en av mina förebilder i svensk politik, med anledning av en moderatmotion. Barn är härliga, spontana och omedelbara, tycker jag. Min solskenshistoria är egentligen inte en historia utan en mycket påtaglig upplevelse som jag varit med om den här veckan. I tisdags kom ett gäng barn och ungdomar från Uppsala hit till riksdagen för att samtala med oss ledamöter på Uppsalabänken om vad vi vill göra för att barnkonventionen ska ge synliga bevis i vårt arbete här. Det var 15-20 barn, en grupp lika stor som ett riksdagsutskott. De jobbar utifrån ett visionsbygge om att barnens röst måste bli hörd i allt samhällsarbete. När barnkonventionen antogs i Uppsala kommunfullmäktige var de där för att markera att detta var ett viktigt dokument som inte fick bli hyllvärmare i kommunens bibliotek utan måste följas upp av mycket konkret praktiskt arbete. Vi riksdagsledamöter som var med blev bokstavligen adopterade av ungdomarna. Vi fick skriva på ett papper att vi ska ha fortsatta kontakter med dem och naturligtvis kunna visa hur vi har tagit barnens allvar till oss. Inom bostadsutskottets ämnesområde kommer barnen in i alla sammanhang, främst inom säkerhetsfrågor och hälsofrågor. Regeringen har aviserat att det kommer en skrivelse redan under maj månad angående barnfrågor. Ifrån Centerpartiet vidhåller vi vår reservation, och vi vill betona vikten av att man verkligen kommer med förslag på hur barnkonventionen ska uppfyllas i den fysiska samhällsplaneringen. Barnens röster måste bli hörda. Det måste föras en dialog mellan vuxna och barn. Fru talman! Det är rubriker i Centerpartiets program för de plan och byggfrågor som behandlas i dagens betänkande. Trygghet, Miljö, Decentralisering är Centerpartiets huvudrubriker för allt politiskt arbete. Jag ska kort redogöra för våra åsikter utifrån våra huvudrubriker på det här området. Fru talman! För att vi ska vara trygga måste vi se en positiv utveckling i den miljö som vi lever i. Det måste finnas ett rikt näringsliv som ger människor arbete. Det måste finnas möjligheter till utbildning, och vi har även behov av ett stimulerande kultur och fritidsliv. Det ska finnas en närhet och decentralisering mellan allt umgänge, boende, arbete och service. Miljöhänsynen måste tränga igenom i allt. I det här betänkandet har utskottet behandlat bl.a. Centerpartiets motion om den skapande, kreativa storstaden. En god stadsmiljö handlar inte enbart om goda tekniska och fysiska miljöer. Lika viktigt är det att ställa sociala kvalitetskrav. Stadsmiljön måste utvecklas. Vi får inte tillåta att våra städer förfulas. Gator och trottoarer måste underhållas. Respekten för att fastigheter har ett stort värde och är mångas hem och arbetsplatser måste tydliggöras. Fru talman! Bostadspolitiken måste präglas av valfrihet. Det tål att upprepas. Människor ska ha möjligheter att bosätta sig där de själva vill. Det innebär att bostäder måste byggas där de efterfrågas. Bostadsbristen i de större städerna gör sig påmind, och byggandet måste komma i gång. Ny bebyggelse bör dock ske varsamt, så att inte parker och grönområden som är avsedda att vara stadens gröna lungor omintetgörs. Kunskapen om att det gröna i staden ger liv och bidrar till en renare miljö måste intensifieras. Sverige har en mycket hög bostadsstandard, och vi har stora bostadsytor per invånare till vårt förfogande. Kostnaderna har blivit därefter. Dessutom har staten sett det som en utmärkt skatteinkomstkälla eftersom husen inte flyttar på sig. Bostadsutskottet har dock gemensamt sett kostnaderna som en besvärlig fråga som måste lösas så att medborgarna i vårt land kan bo till vettiga priser. Många människor efterfrågar även boendeformer som i dag inte finns i Sverige men som finns utomlands. Många människor har också pekat på det som vi har tagit upp i en motion om enklare regler för att på det här samhällsområdet kunna komma fram. Enklare byggregler är också enligt plan och bygglagen möjliga att ge för byggnadsnämnderna, men det tycks inte bli så. Därför har vi från Centerpartiet i en motion begärt en översyn för att se vad som händer. I dag lyser bostadsministern och miljöministern med sin frånvaro. Jag hade för inte så lång tid sedan en diskussion med dessa herrar just om den här frågan. De sade att de skulle göra något. Jag hade hoppats kunna ställa frågan i dag vad de tänker göra eller vad de har gjort. Därför passar jag på att säga tack till moderaterna, kristdemokraterna och folkpartisterna som också har insett detta. Nu undrar jag bara när de övriga partiföreträdarna i bostadsutskottet också kommer till klarhet i frågan. Planeringen vid ny och ombyggnation måste inriktas på en hållbar utveckling i ett ekologiskt perspektiv, men också i ett socialt perspektiv, i ett jämställdhetsperspektiv och i ett ekonomiskt perspektiv. Det är angeläget att staten anger en strategi för en samhällsplanering som ger utrymme för ökad mångfald med lokala lösningar i kombination med att nödvändiga nationella mål om grundläggande samhällsuppgifter behålls. Centerpartiet poängterar att vi måste få ett omvänt planeringsperspektiv, dvs. ett perspektiv nedifrån och upp. Man måste lyssna, och ta till vara de enskilda människornas synpunkter. Vi måste få en planeringsmodell där miljötänkande alltid finns med. Vi måste få ett stärkt inflytande för lokala utvecklingsgrupper och organisationer. Vi måste få mer makt, ansvar och resurser åt brukarstyrelser och enskilda. Vi måste få se ett samarbete mellan privat, offentlig och ideell sektor. Vi måste också se och förstå att byggande, boende och samhällsplanering inte kan betraktas som könsneutrala verksamheter. Tack och lov är vi olika, vi kvinnor och män. Det är en olikhet som vi ska ta till vara även när det gäller samhällsplanering. Fru talman! Det finns många solskenshistorier och många positiva upplevelser som man kommer i kontakt med som politiker. Jag var under "lovet" i Sunne kommun där kommunen i samarbete med bl.a. polisen bestämt sig för att arbeta med brottsförebyggande metoder. Man ser över hur det befintliga samhället ser ut, och när man planerar för något nytt har man alltid den här strategin med sig. Det ska vara upplyst på mörka platser numera. Man kan bygga en bro i stället för mörka gångar, tunnlar osv. Det finns alltså i dag ett intresse av att skaffa sig kunskap om hur man förebygger brottslighet i vårt samhälle. Jag vill påstå att vi alla har ett gemensamt intresse av att föra upp den frågan ytterligare på dagordningen. Det är fullständigt oacceptabelt att människor inte kan röra sig fritt på offentliga platser utan rädsla för att bli misshandlade. Inte minst gäller detta oss kvinnor. De flesta överfall sker i parker eller på gångstigar i mörka områden. Alla kommuner bör göra som Sunne och ha samråd med olika aktörer i syfte att göra vårt samhälle säkrare. Boverket har utarbetat en rapport med namnet Brott, bebyggelse och planering. Underlag finns alltså att arbeta med. Men det räcker inte bara med tomma ord - det måste till praktisk handling. Centerpartiet föreslår därför att regering och riksdag stimulerar till upprättandet av trygghetsplaner i alla kommuner. Fru talman! Till sist vill jag beröra en moderatmotion. Jag gör det med att börja med att citera Karin Söder. Som jag sade är hon en av mina kvinnliga föredömen. Hon var också en gång socialminister. Hon sade så här häromdagen: "Samhällslivet har blivit egotrippat och det påverkar allt, även politiken. Det är som om solidaritet har blivit en bisak." Jag har mycket svårt att förstå den moderata motionen och den moderata reservationen som finns till betänkandet. Att införa servicezoner i kommunerna, där invånaren ska kunna bestämma sig för att bo i en zon med lägre servicegrad för att han eller hon prioriterar närheten till naturen och avskildhet framför en fullödig kommunal service - hur ska det gå till? För mig handlar det om att få bo där jag önskar. För oss i Centerpartiet handlar det också om att stimulera till en utveckling och att ge livskraft i hela landet - inte att avveckla. Jag kommer att tänka på Petter - vi kan kalla honom så. Han bor i en avskild by i norra Värmland. På ålderns dagar bor han kvar på sin gård, där han alltid har bott. En dag blev han tvungen att besöka läkaren på vårdcentralen, för han kände sig yr och mådde inte så bra. Efter noggranna undersökningar konstaterades att det som felades honom var bra, lagad mat. Han fick hjälp att kontakta hemtjänsten, som nu besöker Petter regelbundet. Han kan bo kvar i sitt hem som han önskar. Har han inte rätt att få den service som han behöver i sin vackra, natursköna och avskilda miljö? Eller vad sägs om den unga familjen som flyttat hem till fädernegården i en by lite längre bort? De har två skolbarn som behöver skolskjuts. Har de inte rätt att få det under några år? De bidrar med livskraft till bygden under en tid, och de betalar skatt. Det gör även Petter. Vi har ett skatteutjämningssystem som måste kunna garantera att kommunerna även fortsättningsvis ska kunna ge service i hela kommunen. Centerpartiet värnar en livskraftig landsbygd med möjlighet för invånare att leva och bo i. "Samhällslivet har blivit egotrippat och det påverkar allt, även politiken. Det är som om solidaritet har blivit en bisak." Så sade Karin Söder.
Fru talman! Rigmor Stenmark sade att det var dags att gå från tomma ord till handling. Jag delar den uppfattningen. Därför vill jag ställa en fråga kring några av de ord som hon använde och som bl.a. handlar om trygghet i boendet, om miljön och en hel rad andra saker. Ska jag tolka det hela som att man från Centerns sida numera är beredd att gå från tomma ord till handling, och föreslå obligatoriska boendeplaneringsprogram som kommunerna ska upprätta? I dessa ska man då ta hänsyn till just de saker som behöver göras och som Rigmor Stenmark rabblar upp med en massa tomma ord.
Fru talman! Jag har tidigare svarat på den frågan. Ja, jag är beredd att se över den biten. Vi håller just nu på att titta över ALLBO-utredningen och allmännyttan. Detta ska också ses med sociala ögon, och då måste man ha med de här bitarna i hela diskussionen. Jag tycker att det är oerhört viktigt att de översiktsplaner som kommunerna nu arbetar med verkligen diskuteras minst en gång under mandatperioden. Jag känner lite grann som Sten Lundström gör, nämligen att det verkar som att man tar lite för lätt på detta. Fru talman! Jag hoppas kunna få återkomma till frågan.
Fru talman! Jag skulle bara vilja fylla på, och fråga lite mer. Hur ska jag tolka Rigmor Stenmark? Jag delar uppfattningen att översiktsplanen naturligtvis bör tas upp minst en gång per mandatperiod och diskuteras i kommunfullmäktige. Men det räcker inte för de här frågorna! Det krävs mer för att täcka allt detta andra om miljö, trygghet, genusperspektiv i boendet, servicenivå och liknande. Man måste därför utveckla diskussionen om översiktsplanerna till att handla om ett fullständigt boendeplaneringsprogram - och gärna i ett perspektiv nedifrån och upp. Medborgarna måste på olika sätt vara involverade i diskussionen så att vi får en bred bostadspolitisk debatt ute i kommunerna där både politiker, planerare och de som bor ute i våra bostadsområden blir delaktiga.
Fru talman! Jag tror - och det är nog mångas uppfattning - att bostadsfrågorna kommer mer och mer. Vi kommer att få en levande diskussion om de här bitarna. Det har sin orsak i att vi har många organisationer som har sett värdet av detta. Det gäller nu att vi får med de organisationerna i det politiska arbetet, och att vi lyssnar till dem. Vi måste t.ex. lyssna till kvinnoorganisationerna. Redan nu kan kommunerna själva fatta beslut om vilka som ska vara remissinstanser. Man kan ta till vara den möjlighet man har nu med områdesbestämmelser, detaljplaner osv. Redan i dag kan kommunerna göra mycket utan att ha en sådan här detaljerad, fastlagd plan i kommunfullmäktige. En sådan kan ju också vara svår att rubba. Jag tar till mig Sten Lundströms ord. Det har jag sagt förr, och jag står för det nu också.

Fru talman! Precis som i det förra ärendet har de flesta reservationer som jag står bakom redan ingående motiverats av tidigare talare. Jag kan därför fatta mig ganska kort, och jag vill redan nu yrka bifall till folkpartireservationen 22 om kommunal planering och företagande. I övrigt står jag givetvis bakom de reservationer där mitt namn finns med, nämligen 3, 5, I reservation 5 framhåller vi att kommunerna i många fall inte fullt ut har tagit till vara de möjligheter till förenklingar när det gäller bostadsbyggandet som faktiskt finns. I detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunerna ställa både sänkta och skärpta krav på utformningen av bebyggelsen. Men de möjligheterna tas till vara i alltför liten utsträckning. Vi anser därför att det bör göras en utvärdering av hur de här möjligheterna till flexibilitet har tagits till vara i den kommunala planeringen och att Boverket bör ges i uppdrag att göra en sådan utvärdering. I reservation 6 tar vi upp problem som kan uppstå för näringsidkare i samband med t.ex. gatuarbeten. Det har redan berörts här. Det kan ju synas som en liten fråga, men för den enskilda lilla näringsidkaren kan det uppstå stora problem när gatuarbeten och liknande utförs utanför hennes eller hans lokal. Ofta brister det i information och samråd från kommunen. Givetvis måste arbeten av det här slaget utföras, men det är rimligt att kommunerna på ett lämpligt sätt åläggs förstärkt informations och samrådsplikt. I reservation 14 har Kristdemokraterna och Folkpartiet begärt att staten anger en strategi för en samhällsförändring som ger utrymme för ökad mångfald med lokala lösningar. Vi vill ha ett nerifrån-och-uppperspektiv i planeringen. Vi anser också att kvinnoperspektivet bör framhållas. Det kan verka lite ålderdomligt att hävda detta i dag år 2000, men i sanningens namn måste vi nog erkänna att det fortfarande oftast är kvinnorna som lever vardagslivet med barn, handlande och annat i bostadsområdena. Jag kan ge ett exempel. När min son för några år sedan var pappaledig och gick till parken med sin son på eftermiddagarna kom det efter en tid fram att övriga föräldrar i parken, alla mammor, trodde att lille Axel inte hade någon mamma eftersom de aldrig hade sett henne. Det visar att det är ont om män i den här typen av områden. I reservation 19 från Kristdemokraterna och Folkpartiet tar vi upp vikten av att bevara kulturmiljöer och enskilda byggnader för framtiden. Visserligen antog riksdagen 1998 ett handlingsprogram för arkitektur m.m. som är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Vi anser att åtgärder bör vidtas för att ytterligare stärka skyddet för de byggnader och miljöer som återspeglar olika tidsepokers arkitektur. Också här kan jag ge ett personligt exempel. Den socialdemokratiska majoriteten i Lycksele genomdrev rivning av ett jugendhus i stadens centrum. Det var visserligen förfallet, men det hade gått att renovera det. Det var föremål för debatt under åratal. Strax efter rivningen hade jag besök av den tidigare nämnde sonen som skulle göra sitt examensjobb i arkitektur. Han sade, kanske halvt på skämt: Jag ska antingen göra ett jobb med Lycksele centrum eller ett ulandsjobb. Så fattigt såg det alltså ut när det gamla huset var borta. Det var ett gapande hål i stadsbilden, och så vill vi ju inte ha det. I reservation 22 om kommunal planering och företagande, som jag alltså yrkar bifall till, betonar vi i Folkpartiet hur viktig kommunens roll är när det gäller att skapa goda möjligheter för ett lokalt näringsliv. Det gäller inte bara att enkelt kunna ändra i detaljplaner för att t.ex. skapa butikslokaler i befintlig bebyggelse utan också att lokalisera kommunala förvaltningar på ett sådant sätt att man ger ökat underlag för service av olika slag. Folkpartiet anser att riksdagen bör ge regeringen till känna vad som har anförts i reservationen med anledning av motion A230.
Fru talman! Jag tänker ta upp några punkter i det här betänkandet, nämligen producentansvar, stormarknader, natur och kulturvård och buller. Miljöpartiet har stora krav på byggandet och tycker att det verkligen är dags att ta det ekologiska byggandet på allvar nu när det sker en ökning av byggande så att inte gamla tiders misstag görs om igen. Kretsloppsrådet har bra riktlinjer. Dessa bör följas upp. Regeringen bör utvärdera byggsektorns åtaganden och snart återkomma med förslag till hur ansvarsdelen ska utformas. Viktigt är också vilka material som kommer in i byggnationen från början och de deltagande entreprenörernas miljöpolicy. En minskning av avfallsberget betyder också att de ingående komponenterna har en bra miljöstatus. En utredning för att klarlägga om byggsektorn klarar sitt åtagande med ett frivilligt producentansvar eller om lagstiftning behövs bör genomföras. I en sådan utredning bör också frågan om en helhetsansvarig vid en byggnation tas upp. Utskottet svarar oss att det finns ett uttalat syfte med de regler som ställts upp för byggandet, nämligen att de ska medverka till att de byggnader som uppförs håller en i olika avseenden hög kvalitet. Man fortsätter att det naturligtvis från tid till annan kan finnas anledning att se över dessa regler. Det är precis det vi tycker. Samtidigt är det också av vikt att den praktiska tillämpningen av reglerna är sådan att kvalitetsmålen uppnås. Mot denna bakgrund har regeringen den 25 november 1999 gett Statens fastighetsverk, Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Fortifikationsverket i uppdrag att tillsammans ta initiativ till ett byggbranschens kvalitetsråd. Det kan ju låta gott och väl, men detta är ju bara statliga byggherrar, beställare och förvaltare. Det här området är så mycket större. Vi vidhåller att man bör ha ett producentansvar. Frågan är om det inte behövs en utredning som klargör om byggsektorn klarar sitt åtagande med frivillighet eller om det behövs lagstiftning. Stormarknader var också en fråga som var uppe till debatt i kammaren förra året. Sedan dess har Stadsmiljörådets pris gått till Djursholms torg. Det var i höstas. Det var väldigt intressant att se hur man har löst planeringen i Djursholm. Där har man avstått från en stormarknad vid Danderyds kyrka. Den här kommunen är moderatstyrd. Det som Knut Billing säger här om vad som skulle vara moderat politik stämmer inte, åtminstone inte i Djursholm. Det man har gjort där är verkligen föredömligt. Det har skett andra saker också. Beslut i Skåne har överklagats. Det är inte riktigt klart ännu hur det blir med dem. Det gäller Landskrona och Kävlinge kommuner. Miljöproblemen kring stormarknader är naturligtvis lika aktuella nu som förra året. Ett forskarteam på Institutionen för stadsbyggnad på Chalmers har räknat ut att miljöeffekterna av ett nytt köpcentrum är en ökad bränsleförbrukning på i storleksordningen 20 1 000 % räknat enbart på inköpsresorna för dem som bytt från närbutiken till det nya köpcentrumet. Koldioxidutsläppen ökar lika mycket. Varje nytt köpcentrum som byggs minskar alltså utsikterna att uppnå de nationella miljömålen. Med dagens bensinpriser kan man dessutom förstå vad dessa inköpsresor kostar för de familjer som har blivit av med sina närbutiker. Det är alltså välkänt vilka negativa konsekvenser som dagens externa stormarknader för med sig. Genom att stormarknader och köpcentrum lokaliseras till tätorternas ytterområden ökar biltrafiken och därmed belastningen på miljön. Den som tidigare kunnat gå eller cykla till sin affär tvingas att ta bilen för att handla. Det här är naturligtvis en ur miljösynpunkt mycket olycklig utveckling. Ofta är det också en medveten strävan att hitta en lokalisering som underlättar för den som åker bil. Det är inte sällan så att placeringen inte bara styrs av behoven och förutsättningarna i den egna kommunen utan att den också påverkas av möjligheten att attrahera de boende i andra kommuner. Det är det som frågorna i Skåne bl.a. berör. En annan mycket påtaglig effekt av att alltfler externa köpcentrum växer upp är att de ursprungliga stadskärnorna utarmas. Det finns därför en uppenbar risk för att Sverige mer och mer kommer att visa upp en amerikansk stadsbild, dvs. en stad utan något tydligt centrum där bilen är en livsnödvändighet. Det är en utveckling som utskottet enligt vår mening borde ta till sig. Den utvecklingen måste brytas. Därför tycker vi att nya bygglov för stormarknader inte bör ges innan pågående samhällsutveckling satts in i ett större samhällsperspektiv, och pågående samhällsutveckling bör prövas mot intentionerna i plan och bygglagen. Den offentliga natur och kulturmiljövården har kraftigt försvagats sedan 1987 när den nya plan och bygglagen kom. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket har liksom många länsstyrelser funnit sig i en ganska passiv informationsroll. Exploateringsinriktade kommuner och länsstyrelser kör över sina egna natur och kulturvårdande instanser i dag. Vi anser att det gäller att värna om tätorters närgrönområden, parker och liknande. Det kan därför behövas en oberoende översyn av hur den offentliga natur och kulturmiljövårdens organisation bör förändras. Man behöver också klarlägga hur ideella organisationer ska beredas tillfälle att delta i arbetet när det gäller natur och kulturmiljövård. Buller är en fråga som har blivit mer aktuell. I veckans nummer av Läkartidningen beskriver man risken för hörselskador vid pop och rockkonserter. Visserligen har ljudnivån sjunkit något på senare tid. Men man rekommenderar ett gränsvärde för ljudnivån som bör fastställas i lagstiftning för att minska risken för tinnitus och ljudöverkänslighet. I vår dagliga miljö har vi hela tiden olika ljud omkring oss. Buller har blivit ett omfattande miljöproblem. Bakgrundsbuller från ökande trafik tvingar oss att leva med ett konstant störande ljud som en matta av buller vi inte kan komma ifrån. Ljudnivån ökar hela tiden och drygt en halv miljon människor anser sig vara mycket störda av buller från trafiken, för att inte tala om de människor som dessutom har drabbats av tinnitus och har ljuden inne i huvudet. Vi behöver bygga ett tystare samhälle så att buller inte sänker livskvaliteten. Vi behöver åtgärda ljudnivåerna på arbetsplatser, på diskotek och, har det visat sig, i Nationalstadsparken, den s.k. Ekoparken - Ulriksdal, Haga, Brunnsviken, Djurgården. Nästan fem år efter Ekoparkens bildande har problem med bullersituationen uppdagats. Enligt Vägverkets och kommunens mätningar är bullernivåerna mycket höga i parken, särskilt inom Brunnsvikenområdet. Där har man över 150 000 fordonsrörelser per dygn, och denna del av Ekoparken drabbas av 60-80 decibel stora delar av dygnet. Enligt Naturvårdsverkets normer borde nivån ligga på 40 decibel och definitivt inte över 55 decibel. Västra Hagaparken kan i de öppna delarna inte nyttjas av friluftslivet på grund av bullersituationen. Det är alltså inte bara bostadsområden som behöver bullerskyddas utan även friluftsområden. Slutligen, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 25 och 28 utan att för den skull förringa betydelsen av våra övriga reservationer.
Danderyds kommun för kommunens utomordentliga planering av Djursholms torg. Det som man har valt att göra där är säkert alldeles utmärkt bra. Sedan tog hon upp kommunens beslut att inte tillåta stormarknader vid Danderyds kyrka. Det är säkert också alldeles i sin ordning. Det har man valt att besluta om. När det gäller marken vid Danderyds kyrka är det många konkurrenter. Där finns det en hel del olika handelsetableringar, och jag vet inte vilka som konkurrerar med vilka. Detta står på intet sätt, vill jag säga till Helena Hillar Rosenqvist, i motsats till det jag sade. Min uppfattning är mycket klar och tydlig: Jag anser att det är kommunens sak att svara för detta. Om man i Danderyds kommun vill göra Djursholms torg vackert, om man inte vill sälja mark till en stormarknad, är det kommunens ansvar inför sina väljare. Jag anser inte att det är en fråga för Sveriges riksdag.
Fru talman! Ja, Knut Billing, detta manar till efterföljd.

Fru talman! Jag kan bara säga att om alla gjorde som Djursholm skulle man värna om det serviceområde som folk behöver. Befolkningen börjar bli lite gammal. Det är en mycket aktiv befolkning, och alla har haft synpunkter på torget. Det var mycket överklaganden när man fick se hur Djursholms torg skulle utarbetas, så det är verkligen ett underifrånperspektiv på det här. Jag tycker att man har varit mycket lyhörd, och detta hade inte varit möjligt om man samtidigt hade tillåtit en stormarknadsetablering.

Fru talman! Vi behandlar i det här betänkandet motioner från den allmänna motionstiden som rör plan och byggfrågor. Samtliga motionsyrkanden avslås. 28 reservationer och två särskilda yttranden är fogade till betänkandet. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna. Vi känner igen många av motionerna. Det är frågor som återkommer. En del vill ha mer lagstiftning och mer reglering, andra mindre reglering. Jag kommer att beröra en del av reservationerna. En motion vi känner igen är frågan om obligatoriska boendeplaneringsprogram. Vi avslår motionen i år som tidigare, men vi vill ändå uppmärksamma på att en parlamentarisk kommitté analyserar frågan om bostadsplaneringsprogram. Kommittén ska redovisa sitt arbete senast den 1 november i år. I kommitténs uppgifter ingår att följa utvecklingen på det bostadssociala området och lämna förslag till åtgärder för att stödja särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen återkommer i frågan om boendeplaneringsprogram. Möjligheten att i detaljplan reglera handelsändamål ändrades från den 1 januari 1997. Det var efter en begäran som riksdagen gjorde till regeringen 1995. Ändringen innebär att kommunerna i detaljplanen ska kunna reglera handelsändamålet genom att skilja på partihandel och detaljhandel och skilja på handel med skrymmande varor och handel med livsmedel. Det innebär att kommunerna i stort sett har samma möjlighet som de hade före den 1 april 1992. För att kommunen ska kunna precisera handelsändamålet ska det finnas skäl av, som det heter, betydande vikt. Det är olika förhållanden som gäller i landet. I vissa kommuner kan det röra sig om att bygga bostadsområden med utrymme för handel, i andra kommuner kan det finnas planer på att etablera handel i industriområden utanför stadskärnan och i andra fall kan det gälla att etablera stormarknader för att locka kunder från närliggande områden och andra kommuner. Det ser alltså väldigt olika ut. Det är därför som vi socialdemokrater vill att kommunen ska ha instrumenten för att pröva lämpligheten av olika handelsändamål i detaljplan. Avgörande vid all planering är att samhällsplanerare och handlare, i det här fallet, har ett nära samarbete för att kunna utveckla handeln på ett för alla positivt sätt. Helhetssyn och samarbete är nyckelorden vid all gynnsam planering av handel. Fru talman! Moderaterna och Kristdemokraterna vill nu ha en ändring igen. De vill ta bort möjligheten för kommunerna att i detaljplan reglera handelsändamålet. Det tar de båda partierna upp i en reservation. I en annan reservation säger Moderaterna och Kristdemokraterna att det är en kommunal angelägenhet att bestämma hur marken ska disponeras i den egna kommunen. De tycker då att det är högst rimligt att besluten fattas av kommunen som är bäst skickad att bedöma och avgöra sådana frågor. Det de båda partierna vänder sig mot i reservationen är att det har förekommit att Boverket och länsstyrelser har underkänt kommunens detaljplaner och därigenom sagt nej till stormarknader. Det här är inkonsekvent. I den ena reservationen sägs att det är regleringsiver att kommunen har en möjlighet att reglera i detaljplan, i den andra reservationen är det kommunen som är bäst skickad att bestämma hur marken ska disponeras i den egna kommunen. Fru talman! Vänsterpartiet vill i en reservation ha en lagstiftning som ger möjlighet att begränsa eller helt avstyra externa köpcentrum. De vill att länsstyrelserna ska få ökade befogenheter att begränsa eller avslå verksamheter som externa köpcentrum. De vill också att ett moratorium för nya externa köpcentrum bör övervägas. Även Miljöpartiet vill i en reservation ha stopp för nya bygglov för stormarknader. De vill se utvecklingen i ett större samhällsperspektiv. Reservationerna visar att det finns förespråkare för slopad reglering och mer reglering. Vi socialdemokrater tycker att den lagstiftning som nu gäller, att kommunerna har möjlighet att i detaljplan reglera handelsändamål och skilja på partihandel och detaljhandel och skilja på handel med skrymmande varor och handel med livsmedel, är bra. Vi anser att kommunen, som bäst känner förhållandena på orten, ska ha möjligheten att avgöra om de vill styra handelsetableringar och köpcentrum. Vi vill inte heller ha en inskränkning eller utökning i länsstyrelsens möjlighet att upphäva kommunens beslut. Om det är så att kommunen inte tar hänsyn till de intressen som räknats upp i kapitel 12 i plan och bygglagen ska länsstyrelsen ha möjlighet att gripa in. Fru talman! I en gemensam reservation från de borgerliga partierna frågar man efter ett klargörande av nuvarande lagstiftning. Man vill att näringsverksamhet, ofta jordbruk och annan småföretagsamhet, ska kunna blandas med bostäder på det sätt som görs i många byar t.ex. i Dalarna. Reservanterna anser att de som bosätter sig i dessa miljöer måste acceptera och visa hänsyn för att en mångsidig verksamhet bedrivs och får utvecklas. Här kan man undra hur det klargörande ska se ut som talar om för människor vad de måste acceptera. Det kan vara svårt att precisera i lagstiftning. Som vi ser det är det bedömningar och avvägningar som måste göras lokalt av kommunen vid planläggning, i detaljplaner eller vid byggnadslov. All verksamhet passar inte ihop med boende. De reservationer som tar upp äldreboende, barns intressen, natur och kulturmiljövårdens organisation, brottsförebyggande åtgärder och behovet av bullerfria miljöer tar upp sådana områden som är föremål för utredningar och överväganden. Utskottsmajoriteten vill avvakta resultaten av utredningarna och har därför avstyrkt motionerna. Vänsterpartiet vill i sin reservation om byggprocessen styra upp hanteringen. De vill t.ex. ha fastslaget att det ska vara obligatoriskt med minst två byggsamrådsmöten i samband med en bygganmälan. De kommenterar också de roller som byggherren och den kvalitetsansvarige har i förhållande till byggnadsnämnden. En utvärdering som gjorts av Boverket 1997 visar att alla parter är överens om att den tydliga ansvarsfördelningen mellan byggherre och byggnadsnämnd som följer av det nya kontrollsystemet innebär stora fördelar. Avsikten är att det ska vara en smidig och enkel process. Det som har mött största kritiken i det nya systemet är det som rör den kvalitetsansvariges roll. Det fanns från början en risk att blanda ihop rollerna för den kvalitetsansvarige med det som tidigare gällde för ansvarig arbetsledare. Den väg som regeringen valt och som också utskottsmajoriteten uttalat sig för är att genom informationsinsatser uppnå en smidig tillämpning av kontrollsystemet. Även nu har utskottsmajoriteten den åsikten att problemen ska mötas med informationsinsatser. Fru talman! Hur plan och bygglagen räcker till för särskilt värdefulla byggnader och för att beakta kulturmiljöer och arkitekturfrågor tas upp i flera reservationer. En majoritet i utskottet har uppfattningen att nuvarande lagstiftning i plan och bygglagen ger kommunerna möjlighet att hantera dessa frågor. De har möjlighet att införa prövningsplikt och besluta om skyddsbestämmelser. Plan och bygglagen har också förstärkts fr.o.m. den 1 januari 1999. Kommunerna har möjlighet att i detaljplan eller områdesbestämmelser införa särskilda varsamhetsbestämmelser för att precisera krav vid ändring av byggnad. Utskottet delar uppfattningen att vi måste ha ett bra skydd för kulturbyggnader och kulturmiljöer. Kommunerna har ett stort ansvar och kan med stöd av plan och bygglagen utfärda erforderliga skyddsbestämmelser. De borgerliga partierna vill också ha en utvärdering av hur möjligheten till flexibilitet har tagits till vara i den kommunala planeringen. Vi vill alla ha en smidig byggprocess och kommunernas byggnadsnämnder ska ta till vara de möjligheter som lagen ger för att förenkla och underlätta ärenden för enskilda. Utskottsmajoriteten bedömer inte att behovet av utvärdering är större än att det i nuläget räcker med att Boverket inom sitt vanliga myndighetsansvar följer tillämpningen och har uppsikt och tillsyn på vanligt sätt. Till sist en kommentar till en reservation från samtliga borgerliga partier. De vill reglera i lag en plikt till information och samråd till näringsidkare inför markarbeten. Utskottet har behandlat denna fråga tidigare och anser att det naturliga är att kommunen informerar och bereder möjlighet till samråd och att det görs utan att det finns reglerat i lag. Sedan måste vi ändå vara medvetna om att det alltid upplevs som störande under den tid markarbeten pågår, oavsett om samråd skett eller inte. Det som för mig låter lite konstigt både i motionstexterna och i reservationen är att det bara talas om hyrda lokaler. Min erfarenhet är att det är lika angeläget med information till ett företag i egna ägda lokaler. Men jag får säkert svar på den frågan av någon av reservanterna. Mitt yrkande har jag redan framfört, nämligen bifall till hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag har ibland som riksdagsledamot och även som kommunfullmäktigeledamot förundrat mig över det eviga upprepandet av motioner. I det här fallet förstår jag poängen med det. Det svar som Vänsterpartiet förra året fick på sin motion om boendeplaneringsprogram var i allra högsta grad avvisande. Nu ett år senare förutsätter utskottsmajoriteten att regeringen återkommer. Det är säkert därför man upprepar sina motioner. Man gör det både för att de är mycket bra och borde implementeras i den normala verksamheten och uppenbarligen för att droppen urholkar stenen emellanåt. Jag skulle vilja fråga Lilian Virgin vad det är som gör att man från Socialdemokraternas sida ser så olika på den här frågan i år jämfört med förra året. Fru talman! Vidare också några ord till Lilian Virgin om de externa köpcentrumen. Man redovisar att vissa vill ha mindre av regleringar och att andra vill ha mer av regleringar, men man berättar egentligen ingenting om vad man själv vill. Man säger ingenting om hur man ska komma till rätta med de utarmade stadskärnorna, den försämrade servicen i ytterområdena, den ökade miljöbelastningen och den allt sämre servicen till de människor som har den sämsta ekonomin i samhället. Man redovisar inga egna tankar om vad som borde göras åt det här. I förra årets debatt sade jag att jag inte förespråkade något moratorium, men om ingenting händer blir ett moratorium naturligtvis nödvändigt. Jag skulle vilja fråga Lilian Virgin: Vilken är socialdemokratins lösning på de här problemen?
Fru talman! Jag tog särskilt upp boendeplaneringsprogram bara för att visa på att frågan nu har tagit ett steg framåt. Varför ser vi så olika på saker och ting? Flera utredningar som arbetar med detta har sett att det har blivit allt svårare ute i kommunerna - inte i samtliga men i en del av dem - att erbjuda bostäder till alla. Det är därför som vi tycker att man får överväga genomförande av boendeplaneringsprogram. Sten Lundström lyssnar nog väldigt dåligt. Jag sade att vad socialdemokraterna vill när det gäller planering av handelsändamål och olika köpcentrum är att det är kommunerna som ska ha det redskapet. Kommunerna kan avgöra hur man ska göra. Vi vill också att länsstyrelsen ska ha möjlighet att gripa in, om kommunen t.ex. inte tar hänsyn till alla nödvändiga miljöaspekter. Vi har utöver det också möjligheten att överklaga. Regeringen har nu några ärenden för avgörande. Den har avgjort ett ärende som avsåg Burlöv. Därvid avslogs en begäran om externt köpcentrum. Det visar att de här ärendena måste prövas väldigt varsamt, med hänsynstagande till miljön och till andra saker.
Fru talman! Jag vill tolka Lilian Virgin välvilligt på det sättet att Lilian Virgin i likhet med Rigmor Stenmark och Vänsterpartiet nu börjar förespråka obligatoriska boendeplaneringsprogram. Jag hälsar Lilian Virgin välkommen i den församlingen. Vad gäller de externa köpcentrumen är jag inte lika nöjd men konstaterar att Lilian Virgin inte har några andra idéer än de som hitintills har kommit fram. Det har inte skett några större förändringar i lagstiftningen under de senaste åren. Effekterna av etableringarna av de externa köpcentrumen har vi sett, den ökade miljöbelastningen och utarmningen just med de regler som har funnits. Det som jag ville förra året och som jag egentligen fortfarande vill är att skärpa länsstyrelsens möjligheter att säga nej till sådana här etableringar. Jag vill alltså att det skapas ytterligare redskap för länsstyrelserna att ingripa i regionala frågor. Länsstyrelserna ska ha möjlighet att i mycket större utsträckning sätta stopp för det här. Jag har sett effekterna i Skåne och vet vad som händer där. Det är inte roligt.
Fru talman! När det gäller de kommunala boendeplaneringsprogrammen sade jag att kommittén kommer att analysera dessa frågor. Jag sade att det ser olika ut i landet också i de här avseendena men att det på många ställen kan vara nödvändigt att göra någonting i den här vägen. Det får vi se efter denna analys och de överväganden som vi gör. Också biträdande finansministern har flera gånger talat i den här riktningen. Jag kan trösta Sten Lundström med att det är många som nu funderar på de här frågorna. När det gäller externa köpcentrum och handelsetableringar ser vi det så att instrumenten finns och att det gäller att använda dem. Som jag också sade i mitt anförande är det A och O att samråda vid en sådan planering och att ta hänsyn till varandra. I Skåne, som Sten Lundström nämnde, finns det ytterligare ett instrument för att samordna de här sakerna, nämligen regionkommittén i området. Det finns alltså möjligheter till samordning.

Fru talman! Lilian Virgin sade att reservationerna 7 och 8 inte riktigt hänger ihop utan är motstridande. I reservation 8 framhåller vi att vi anser att avgörandet bör ligga hos kommunerna. Det bör inte vara Boverket eller länsstyrelserna som ska ha möjlighet att säga nej till en viss planering. När det sedan gäller handelsändamålet i detaljplan säger vi att också det självfallet bör vara en fråga för kommunfullmäktige, eftersom det är kommunfullmäktige som har ansvar för detaljplaneringen. I dag kan en kommun föreskriva att det på en viss yta får säljas varor som möbler eller vitvaror men inte livsmedel. Man kan alltså i planen skriva in ett undantag för försäljning av livsmedel. Däremot kan en kommun för exempelvis en bensinstation som får en etablering inte föreskriva att det där får säljas bensin men inte livsmedel. Där får det säljas såväl bensin som livsmedel. Det normala för flertalet bensinstationer i vårt land är att ha mycket större försäljningsytor för livsmedel än för bensinförsäljning. Vi menar att detta är väldigt inkonsekvent i dagens lagstiftning. Vi menar att det naturliga i kommunerna skulle vara att säga så här: Vi föreslår att den här ytan får användas för handel, för att sälja varor. Om det blir möbler, vitvaror eller dagligvaror avstår vi från att lägga oss i. Det är en sak för marknaden att styra. Användningen av ett område som har fått ett godkännande för livsmedelsförsäljning kan utan något som helst beslut ändras till att avse försäljning av vitvaror eller möbler, men inte tvärtom. Vi menar att dagens lagstiftning är inkonsekvent, och det är därför som vi är så angelägna om att få en förändring. Den andra fråga som Lilian Virgin tog upp var skillnaden mellan hyrda och ägda lokaler när det gäller samråd om arbeten som sätts i gång i en gata o.d. Det är där en skillnad i dagens lagstiftning. Där föreskrivs att ägaren ska informeras om vem som sätter i gång ett arbete. Om gatukontoret sätter i gång med att gräva i gatan framför mitt hus, ska kommunen informera mig och samråda med mig i förväg. Så är inte fallet med hyrda lokaler. Det är därför som reservationen har avgivits. Efter denna information från mig bör även Lilian Virgin yrka bifall till reservationen.
Fru talman! Det var bra att Knut Billing förklarade att han tycker att det är kommunerna som ska ha avgörandet i det som berörs både i reservation 7 och i reservation 8. Det går lite bättre ihop. Men jag skulle vilja ställa en fråga till Knut Billing som jag ställde i motsvarande debatt för ett år sedan. Tidigare avstod kommunerna från att ta fram nya planer, eftersom de inte kunde reglera handelsändamålet. Då fick de gamla planerna gälla, och de kunde vara dåliga. Jag undrar om inte också det kunde vara konkurrenshämmande. När kommunen nu har möjligheter att tala om vad den vill ha och styra handelsändamålen får man fram planer som passar bättre. När det gäller hyrda och ägda lokaler har jag upplevt att det inte spelar någon roll vilken typ av lokal som det gäller. Det är besvärligt när man än ska göra markarbetena. Självklart tycker jag att båda parter ska få information om arbeten som ska påbörjas, men jag tycker inte att man ska behöva lagstifta om det. Det ska vara självklart att informera. Som jag sagt kan det ändå vara besvärligt när markarbetena ska utföras.
Fru talman! Naturligtvis är det av värde för planeringen om de som vill etablera sig för att sälja produkter har kunskap om vad marken kan användas till och har en flexibilitet, så att användningen kan ändras. Vi har kunnat konstatera att handeln förändras ständigt i vårt land. Det sker nya lokaliseringar, byte av produkter. Ändringarna är många och stora. I min kommun finns t.ex. sådana företag som IKEA som har förändrat hela handeln av möbler i vårt land. Den typen av förändringar ser vi ständigt. Det är viktigt att de kan genomföras snabbt så att de är till gagn för konsumenterna. Låt mig än en gång gå tillbaka till frågan om hyrda och ägda lokaler. Det är faktiskt en skillnad, Lilian Virgin. Den som är ägare av en lokal eller en fastighet måste informeras. Man måste informera fastighetsägaren, men man är inte skyldig att informera hyresgästen i en lokal. Den som äger en fastighet har ett försteg i diskussionen och kan alltså vara med och påverka så att arbetet sker vid en tidpunkt som ger så få skador som möjligt. Det kan inte en hyresgäst till en hyrd lokal.

Fru talman! Jag tror att Knut Billing och jag ser på frågan om handelsändamål från två håll. Knut Billing säger att det är klart att det är bra om man har kunskap om vad marken ska användas till. Han ser det från företagens sida. Jag ser det från samhällets sida, planeringen om var handel ska ske och var externa köpcentrum ska finnas. Jag tror att Helena Hillar Rosenqvist tidigare var inne på att det inte bara är staden med etablerad handel som påverkas utan även landsbygden runtomkring. Den planeringen måste kunna göras i kommunen för att se till att det finns en bra samhällsservice utan att utarma landsbygden. Det är de problemen som jag ser som mycket stora. Jag får väl visa min okunskap i fråga om hyrda och ägda lokaler. Men jag har en fråga: Om fastighetsägaren informeras, informerar han inte sin hyresgäst?
Fru talman! Jag kan förstå att människor känner sig trötta och inte tar steget att bli politiker. Jag har nu hört Lilian Virgins synpunkter om att när motioner återkommer i riksdagen finns det skäl att avslå dem. Borde det inte vara så, Lilian Virgin, att när motioner ständigt återkommer finns det en grund för att motionerna väcks? Socialdemokrater väcker väl inte motioner bara för att så ska göras? Det finns en anledning till varför motioner väcks. När de återkommer gång på gång finns det i stället en grund för att bifalla dem. Se bara på motionen om brottsförebyggande åtgärder. Den avslås på grund av det finns en europeisk standardiseringskommitté som arbetar med att ta fram en gemensam Europastandard för att förebygga brott med hjälp av stadsplanering och byggnadsutformning. Samtidigt kan vi se bara en bit från var vi befinner oss nu hur många brott som förekommer. Det kan vara ekonomisk brottslighet på grund av allt klotter på fastigheterna. Det kan vara våldsbrott som säkerligen kommer att stå i tidningarna efter helgen - kvinnor far illa. Borde vi inte i Sverige gemensamt ställa upp på att arbeta med frågorna och i stället bifalla positiva motioner?
Fru talman! Rigmor Stenmark väljer att tolka mig negativt. Självklart prövar vi motionerna varje gång de väcks. Men anledningen till att jag sade att vi känner igen många av motionerna är för att de har upprepats och för att de inte alltid har innehållit förslag till förändringar. De har mera varit idéprogram. Men självklart prövar vi motionerna varje gång de väcks. Sedan var det frågan om brottsförebyggande åtgärder. Rigmor Stenmark tycker inte att det är tillräckligt att jag säger att det är saker och ting på gång. Vi vet att Boverket har gett ut sin rapport Brott, bebyggelse och planering. Boverket bedriver nu utbildnings och informationsverksamhet i frågorna. Det som Rigmor Stenmark beskrev om Sunne kommun sprider sig i landet med hjälp av informationsinsatserna. Det är en bra väg att gå. Det är sådant som engagerar människorna. Men jag tror att det är tillräckligt.
Fru talman! För mig är det inte tillräckligt. När Sveriges högsta beslutande organ inte tar på sig uppgiften att med kraft ta itu med de oegentligheter som förekommer i samhället blir jag onekligen förskräckt. Sedan finns det en annan fråga som det redan finns en lag för, nämligen när kommunerna kan vara flexibla i bygglovsgivning. Det har gått fem år. Hur lång tid tycker Lilian Virgin att det ska gå innan man gör en utvärdering? Man ser redan nu att det inte fungerar överallt. Det är kanske någonting som fattas och behöver skärpas i lagstiftningen. Ska det gå 10

Fru talman! Det handlade om flexibilitet i kommunernas bygglovsgivning. Det finns redan inskrivet i lagen. Den kanske är luddigt skriven. Vi vet att sådant inte händer i kommunerna. Det är inte bara Centerpartiet som säger det.
Fru talman! Nu hängde jag med. När den nya plan och bygglagen trädde i kraft satte kommunerna i gång ett arbete för att se på vad som kan underlättas, vad som kan göras i vissa områden. Jag satt själv i en byggnadsnämnd på den tiden. Jag vet att det jobbades med de frågorna. Jag har inte sagt att vi ska behöva starta en särskild utredning. Det ligger i Boverkets normala ansvar som myndighet att se över dessa frågor likaväl som man ser över andra frågor.

Fru talman! Jag ska beröra de delar av betänkandet som handlar om byggprocessen och de ändringsförslag som Vänsterpartiet har lagt fram. Lilian Virgins argumentering för utskottsmajoritetens förslag har varit luddig. Jag tror inte att det hjälper med bara informationsinsatser. Först kan jag konstatera att av det lilla som har byggts under 90-talet och som inte är kategoribostäder, har tillgängligheten och användbarheten försämrats jämfört med tidigare byggande. Det har säkert flera orsaker. Sämre ekonomiska förutsättningar är en orsak, eftersom staten kraftigt har dragit in på sitt stöd men också, som jag bestämt hävdar, en följd av de nya regler i PBL som sedan 1994 styr byggandet. Detta är ett regelsystem som utvärderades av Boverket 1997 och som jag vill påstå därefter inte fått någon ansvarsfull behandling av regeringen. Det tycker Vänsterpartiet är svagt. Det visar att regeringen drar sig undan ett viktigt ansvar för ett byggande där samhällsintressena ska väga tungt när det gäller krav på tillgänglighet m.m. Det är också märkligt när regeringen samtidigt så klart uttalar sig för ett ekologiskt hållbart samhälle - ett mål som ska uppnås inom 20-30 år. När regeringen skickade ut Boverkets rapport på remiss fick inte sju handikappförbund via sitt samarbetsprojekt Bygg klokt vara remissinstans. I ett särskilt yttrande till regeringen skrev företrädarna för Vi har en hyfsad ambition i svensk bygglagstiftning, men reglerna är oprecisa och dessutom efterlevs de alldeles för dåligt. Kontroll och sanktioner är därför mycket viktiga instrument. Regeringen har sedan pliktskyldigast berört frågorna i propositionen Vissa byggfrågor m.m., 1998/99:62. Där tar man upp vissa av Boverkets förslag som rör ytterligare förenklingar av regelsystemet, men dessa avvisas. Det man struntade i var en rad förslag just med det syfte som handikapporganisationerna efterlyste, nämligen bättre kontroll och kraftigare sanktioner mot dem som bryter mot reglerna. Boverket har i sin utvärdering föreslagit nio åtgärder som går i den riktningen. Det är några av dessa som vi har lyft fram i Vänsterpartiets motioner. Ett bygge kräver ofta en stor investering, och det framtida brukandet och underhållet likaså. Därför är det oerhört viktigt att ett byggprojekt föregås av en noggrann planering, där tillgänglighet och användbarhet är av stor vikt. Ett stort problem med nuvarande regler och process är att tolkningen av lagen i första hand är skapad på central nivå, på grund av otydligheter i lagstiftningen. Ett annat problem är sanktionssystemet. Vilken betydelse har en utmätbar sanktion om 1 000 kr, som är det högsta straffet för att bryta mot någon av de skyldigheter som gäller i samband med bygglovsprocessen? Troligen väger en sådan lindrig sanktion väldigt lätt. Vi föredrar dock att säkerställa en noggrannare planering och ett utökat samrådsförfarande liksom en tydligare kvalitetssäkring innan byggprocessen är i gång. Det är bättre att förebygga än att bestraffa när fel begåtts. Därför lägger vi fram en rad konkreta ändringsförslag. Vi tycker att den kvalitetsansvarige, som är den som ska bevaka att den av byggherren upprättade kontrollplanen för byggprojektet följs, även ska bevaka att de kvalitetskrav som samhället ställer enligt plan och bygglagen blir tillgodosedda. I dag är detta ingen självklarhet, eftersom den kontrollplan som upprättas av byggherren inte kräver detta. Beteckningen kvalitetsansvarig är i dagsläget en felaktig beteckning på den som i dag har att bevaka byggprocessen - kontrollansvarig är mer passande. För att leva upp till begreppet kvalitetsansvarig, vilket vi tycker att man ska göra, måste den kvalitetsansvariges ansvarsområde utökas på det sätt som jag nyss beskrev. Det är ett viktigt krav för kvalitetssäkringen av byggprocessen. När det gäller bygganmälan kan den i dag lämnas in tre veckor före byggstart. Ska samråd ske med byggnadsnämnd, handikapporganisationer m.fl. är det naturligtvis i ett alldeles för sent skede. Det är viktigt att det sker mycket tidigare. För större och medelstora projekt bör minst två byggsamrådsmöten ske i samband med en bygganmälan, och vid större objekt är det lämpligt med ett slutsamråd före byggstart. Det här ska ju inte ske för att öka byråkratin eller för att rent allmänt krångla till byggandet, utan för att undanröja tidiga fel i byggprocessen som kostar ofantligt mycket att rätta till i efterhand. Det är också till för att säkerställa att hänsyn tas till de egenskapskrav som ställs på byggnader, inte minst tillgänglighetskravet. När byggnaden sedan är klar upplåter ofta byggherren den till användning utan att byggnadsnämnden har kännedom om att så har skett. Då är det svårt för byggnadsnämnden att slutföra ärendet genom att kunna utföra tillsyn eller få rättelser utförda. Det är viktigt för att kunna pröva beslut om användarförbud om det t.ex. är så att ventilationssystem eller brandtekniska installationer inte är i driftklart skick. Det bör vara obligatoriskt med en slutanmälan och att det är byggherren och inte den kvalitetsansvarige som gör en sådan anmälan, eftersom det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggobjektet följer samhällskraven. Till sist vill jag säga några ord om inre förändringar i byggnader. I tidigare lagstiftning kunde en byggnadsnämnd sätta stopp för inre förändringar om de ansågs förvanska byggnaden. I dag finns inte den möjligheten. En kommun kan dock för ett område sätta upp vissa särskilda regler för underhåll av särskilt värdefulla byggnader, men de reglerna är mycket luddiga och behöver förtydligas - något som också Boverket framhöll i den utvärdering som jag tidigare refererat till. Lagtexten i plan och bygglagen bör förtydligas på den punkten, så att bygglov krävs i samband med inre förändringar av särskilt värdefulla byggnader. Lagstiftningen runt bygglovsprocessen har naturligtvis även sina fördelar. Det är tydligt och klart att det är byggherren som är ansvarig för att byggprocessen sker enligt de mer målformulerade krav som gäller i dag. Det har vi inget emot, men då måste det också vara så att kvalitetssäkringen och samrådsförfarandet med myndigheter och andra intressenter fungerar bra. Det gäller även tillsyn och kontroll. Det är nog också viktigt att ett sanktionssystem skärps för dem som inte sköter sig. Ingen tjänar i längden på att byggfel uppstår eller att nödvändiga samhällskrav inte tillgodoses. Det kostar bara pengar i ett senare skede eller försämrar livskvaliteten för dem som ska nyttja bostäderna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1, men jag står naturligtvis bakom samtliga vreservationer i detta betänkande.

Fru talman! Plan och byggfrågor med dess regelverk I om Hushållning, planering och byggande samt II om Miljöbalken med vissa förordningar omfattar ett mycket stort område, som i vissa fall kan vara svårt och krångligt att greppa. Personligen vill jag instämma i vad Annelie Enochson sagt. Jag vill ta min tid till att ge plan och bygglagen lite mera adverb och stanna vid aktiviteter i samband med substantiven trygghet, skönhet och kontinuitet. Det handlar om brottsförebyggande åtgärder, äldreboende och kulturella och arkitektoniska frågor. Vid en enkät där 10 000 personer tillfrågades om vad som var viktigast för boendet hamnade "tryggt och säkert" högst upp på listan. Bland de äldre framkom "gott rykte" för ett bostadsområde som mycket viktigt. Undersökningen genomfördes i nordvästra Många känner en stor otrygghet i dagens samhälle. Dels går utvecklingen så snabbt att det kan vara svårt att hänga med, dels fokuseras mycket i medierna på våld och överfall. Någon forskare skrev att det hördes på stegen om det var en kvinna eller en man som gick ute sent i natten. Kvinnorna gick med snabba steg rakt fram av rädsla för att bli överfallna. Detta är givetvis att generalisera, men just mörka parker eller grönområden kan det vara riskabelt att passera på väg hem från bussen en sen kväll. Nattbussarna skulle kunna ha flexibla stopp för att undvika detta. Det gäller att förbättra belysning i parker och bostadsområden. Överskådliga ytor och gångbroar är i detta sammanhang att föredra före gångtunnlar. Man skulle t.o.m. kunna ha särskilda kvinnoparkeringar på upplysta platser nära utgångarna i garagen. Det gäller för oss här i riksdagen att ge incitament och utveckla lagstiftningen, att avreglera men också omreglera. Bostadsutskottet har ett förebyggande ansvar i detta. Säkerheten i bostadsområdena kan förbättras genom att man förhindrar insyn, genom att entrédörrar och fönster på bottenvåningar förses med brytbleck och genom att man undviker att lägga tvättstugor i källarplanet. Trånga och mörka gränder kan undvikas. Brottsförebyggande åtgärder är särskilt viktiga i storstadsområden. Flera har här hänvisat till Boverkets rapport Brott, bebyggelse och planering, och den är ämnad att inspirera kommunerna att i sina översiktsplaner ta hänsyn till invånarnas säkerhet genom att planera och bygga bort brott. Det är tyvärr få kommuner som har gjort säkerhetsinventeringar vid ny eller ombyggnationer. Den europeiska standardiseringskommittén Prevention of Crime by Urban Planning and Building Design arbetar med att ta fram en Europastandard för förebyggande av brott genom stadsplanering och byggnadsutformning. Vi förväntar oss att få ett resultat i år. Men vi kan inte nöja oss med detta. Det finns mycket annat angeläget i samhällsplaneringen för att förhindra brott. Polisen är en viktig samarbetspart vid planering. Bostadsföretagen har möjligheter att hjälpa till att öka den sociala kontrollen. En förändring som vi är ansvariga för här är den förändring som sker när postkontoren alltmer försvinner. Det gagnar inte alls brottssäkerheten. Brott vid bankautomater ökar. Det kommer att dröja minst tio år innan hela den äldre generationen anammat möjligheten att sköta sina affärer via Internet. Där finns en annan typ av brottslighet som inger oro. Det är viktigt att i samhällsplaneringen skapa en närhet till butiker, till post, till apotek, till bank och till kaféer, så att man skapar ett levande bostadsområde. Fru talman! Boendesituationen för äldre handlar inte bara om att tryggt kunna vistas på gator och torg. Det finns alltför många äldre i dag som inte vågar gå ut i sitt eget kvarter på grund av rädsla för att bli nedslagna eller rånade. Det är viktigt att i all planering tänka över om det finns möjlighet att bygga bort ensamhet, så att denna ofta överdrivna rädsla kan mildras. 75 år som är mest rädda för att bli rånade. Enligt samma statistiska centralbyrå är de som känner minst oro män mellan 16 och 24 år. Samtidigt är de äldre kvinnorna i verkligheten mindre utsatta för brott än de yngre männen. Vi i Kristdemokraterna har i vår kommittémotion pekat på vikten av att bostadsplaneringen tar hänsyn till äldre. Om valfrihet ska kunna gälla handlar det om att kunna bo kvar i sin lägenhet eller villa eller byta till någon särskild boendeform. Det behövs också tillskapas olika nya alternativ, olika mellanboendeformer. Vad gäller markplaneringen är det viktigt att avsätta mark i syfte att äldre ska kunna bo kvar i sin invanda miljö. Därför måste äldreorganisationernas synpunkter beaktas tidigt i beredningsstadiet, på samma sätt som handikapporganisationernas intressen beaktas. Bostadsplaneringen är viktig för att stimulera till andra alternativ, som producent och konsumentkooperativ. Det är viktigt att utgå från gemenskaper och träffpunkter och från att gemenskaper ofta kan ha vuxit fram just i ett bostadsområde. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 17, under mom. 16. Jag instämmer givetvis i Annelie Enochsons tidigare reservationsyrkande. För tids vinnande nöjer jag mig i dag med dessa reservationer. Men det behövs alltså en stark påtryckning. Majoriteten i utskottet skriver att förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken ska redovisas den 1 maj 2003. Beredningen ska särskilt behandla frågor om boende för äldre. Det är mer än tre och ett halvt år innan vi har förutsättningarna på bordet. Beredningens analyser ska utformas utifrån förhållanden i samhället som berör äldres situation först fr.o.m. 2005, står det i majoritetens skrivning. Då undrar jag vad majoriteten tänker göra med dagens äldre. Fru talman! Ombyggnads och förtätningsverksamhet berör ofta miljöer som många vill bevara. Det är viktigt att de kulturhistoriska och estetiska miljöerna inte äventyras. Arkitekturen är ett uttryck för skiftande tiders livsstil och levnadsförhållanden. Det är viktigt att det handlingsprogram som riksdagen antog våren 1998 för arkitektur, formgivning och design verkligen får genomslagskraft. Det har visat sig att vackra, tilltalande miljöer klarar sig längre från klotter och annan förstörelse. I mitt eget hem försöker jag, när jag har tid, se till så att det är vackert och pyntat. Där klottras det inte. Detta är lika viktig i de gemensamma områdena, dvs. att känna ansvar och vilja bevara. Under mångmiljonprojektens uppbyggnadstid försvann det sköna och det vackra. Det skulle vara snabbt och effektivt. Detta har vi i dag att reparera både vad gäller segregation, miljöförstöring och fulheten. Det är skönt att man i dag börjat använda lite mera fantasi igen. Ett samhälle måste få vara livfullt och inbjudande. Högskoleverket har i kraven för arkitektexamen drivit fram kravet att arkitekten ska kunna förvalta och förnya och åstadkomma långsiktig och ekologisk hållbarhet samt kvalitet och skönhet. Denna ändring förutsattes gälla från den 1 januari i år. Det är först nu det står direkt i direktiven för arkitekternas examen om kvalitet och skönhet. Vi har alltså påbörjat ett nytt millennium med krav på kvalitet och skönhet i utbildningen. Det är viktigt att detta marknadsförs, så att vi i praktiken får uppleva alltmer av vackra hus. Det ska vara tryggt. Det ska vara vackert. Det ska vara hållbart. Det är trygghet, skönhet och kontinuitet.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström räknar upp långa listor över åtgärdsförslag när det gäller brottsförebyggande inom boendet och i bostadsområden, liksom när det gäller äldreplanering. Så säger Ulla-Britt Hagström att staten måste skapa incitament för att detta ska genomföras. Men vad vill ni egentligen? Ni kommer inte med något konkret förslag. Vänsterpartiet har däremot lagt fram väldigt tydliga konkreta förslag om hur dessa frågor ska hanteras för att kommunerna ska använda sig av dessa instrument via vårt förslag om obligatoriska boendeplaneringsprogram. Är det inte dags för kristdemokraterna att ställa sig bakom ett sådant krav?
Fru talman! Vi tror på kommunerna, och vi tror på deras vilja att göra detta. Vi säger att kommunerna i sina översiktsplaner ska ta hänsyn till invånarnas säkerhet genom att planera och bygga bort brott och arbeta förebyggande. Det ska finnas samråd, osv. Jag vet att Vänstern länge har talat för obligatoriska bostadsanvisningsprogram, osv., och även för obligatoriska planer i kommunerna. Nu sitter jag själv med i Allboutredningen, som har att ta fram förslag om detta. Det är en fråga som vi kommer att diskutera. Jag är givetvis besviken över att så få kommuner tar upp frågan om invånarnas säkerhet och försöker planera och bygga bort brott, men jag är också besviken på majoriteten här, i vilken Owe Hellberg deltar. Först år 2003 ska man redovisa vilka förhållanden som ska gälla för de äldre, och först fr.o.m. 2005 ska förslagen börja genomföras. Om Vänstern skulle kunna backa lite där kanske jag kan gå lite framåt på det andra området.
Fru talman! Om utskottsmajoriteten hade ställt sig bakom vårt krav på obligatoriska boendeplaneringsprogram - det har vi ställt i tre fyra års tid - tror jag att de frågorna skulle ha kunnat lösas på ett väldigt bra och smidigt sätt. Detta är problematiken. Efter det att den borgerliga regeringen tog bort dessa instrument i lagstiftningen har kommunerna, den ena efter den andra, slutat med denna typ av planering. Det är bara att konstatera det. Det är därför vi har detta läge i dag. Det är dags att staten via regering och riksdag vaknar till i dessa frågor, så att vi får tillbaks det som är så nödvändigt för brottsförebyggande verksamhet, för de utsatta grupperna, för att man ska kunna lösa trafikproblem i boendemiljöerna och för att man ska kunna komma till rätta med servicefrågor och allt annat som hör ihop med boendesituationen. Är det inte dags att komma fram i denna fråga?
Fru talman! Jag måste säga att jag inte är så nöjd med den reglering som har varit och med de stora, starkt segregerade områdena, de miljonprojekt som skapades och den planering som gjordes under den statliga regleringens tid heller. Vi måste hitta ett nytt sätt, där vi som Annelie Enochson tidigare sade låter medborgarna vara med i planeringsgrupper, tar med berörda grupper och diskuterar med olika professioner som har kunskap inom olika områden - t.ex. med polisen vad det gäller brottsförebyggande. Vi måste komma fram med ett mycket bättre samarbete. Det behöver inte vara en fullständig avreglering. Det kan också handla om omreglering.
Fru talman! Jag tänker inte fortsätta på det här replikskiftet. Däremot konstaterade jag att Ulla-Britt Hagström rabblade upp en massa bra förutsättningar. Det ska vara nära till service. Post, bank och alla affärer ska finnas där man bor. Den uppfattningen delar jag. Därför blir det obegripligt för mig när man från Kristdemokraternas sida ställer sig bakom den motion i betänkandet som handlar just om att man ska underlätta startande av externa köpcentrum. Om det är någonting som de externa köpcentrumen gör förutom att förstöra miljön så är det att de tar bort hela den här servicemöjligheten i närboendet, allt det som behövs för den här tryggheten. Ibland är tydligen orden snabbare än tanken. I det här fallet var det väldigt många ord som var snabbare än en tanke.
Fru talman! Sten Lundström! Det är två frågor som vi talar om. Jag talar om vilka olika möjligheter som ska finnas i ett tryggt boende. Vi ska bygga brottsäkert. Vi ska se till att det finns markplanering, så att äldre kan bo kvar i ett område som de är trygga i osv. Det ska finnas post, service och annat. Nästa fråga handlar ju om den fria konkurrensen, om det ska bli möjligt för den enskilde konsumenten att själv välja var han eller hon vill handla. Vi behöver inte ha en direkt lagstiftning om vad som får vara partihandel, detaljhandel, handel med livsmedel eller annan handel. I det avseendet kan vi ha en friare ställning. Men detta är en fråga som vi håller på att diskutera och utveckla ytterligare inom vårt parti. Vi kommer att återkomma i diskussionen.
Fru talman! Jag inriktade mig framför allt på att ni är beredda att släppa etableringen av externa handelscentrum fri. Det är upp till den enskilda kommunen att avgöra. Det har ingen regional betydelse. Jag försökte säga att all den service som Ulla-Britt Hagström räknar upp för en bra trygghet i boendet förutsätter en viss kundkrets. Det kan vi nog vara överens om. Det går inte att ha postkontor, systembolag och annat om det inte finns kunder. Det som händer vid etableringen av de externa köpcentrumen är att antalet kunder kraftigt minskar. Därmed försvinner också underlaget för den nära, viktiga och trygga handel som Ulla-Britt Hagström har hyllat vid ett par tillfällen - både under replikskiftet och under sitt anförande. Jag får det inte att gå ihop, Ulla-Britt Hagström. Man kan inte säga att det är helt okej med externa köpcentrum och att man fritt kan starta sådana utan att man tar konsekvenserna av effekterna av etableringarna. Det är bristen på konsekvens, fru talman, i Ulla Britt Hagströms argumentering som jag försökte ha ett replikskifte kring.
Fru talman! Jag tycker att Sten Lundström är ännu mer inkonsekvent. Han talar om bostadsanvisningsprogram. Han talar om att allting ska styras uppifrån när det gäller den enskilde. Det ska vara katten på råttan och råttan på repet. Jag trodde att Vänstern, med sitt bostadsanvisningsprogram, var ute efter att se till den enskilde. Jag trodde att man var ute efter att se till att de hemlösa skulle få en bostad, att svaga grupper i samhället och i kommunerna skulle få bostäder då kommunerna inte ser att man har skyldighet att ge bostäder. Jag trodde att Vänstern var ute efter den enskilde. Men jag ser att Vänstern i stället vill styra uppifrån och ned mot den enskilda människan. Det vill inte vi, men vi säger vad som är bra att ha i ett bostadsområde. Jag har inte sagt att jag vill ha systembolag i alla bostadsområden, utan jag talade om att det var negativt att vi står här och tillåter att posten lägger ned i princip alla sina kontor, så att det snart bara är några stora postkontor kvar. Då får äldre människor i stället stå vid sina bankautomater och vara rädda för att bli rånade. Det var det som jag ville framhålla. Det här tycker jag att vi har ett ansvar för.
Fru talman! Jag tänker koncentrera mig på en fråga, nämligen stormarknader. Jag hoppas att ni som har talat tidigare inte tycker att jag upprepar alltför mycket. Medan bostadsutskottet år ut och år in väljer att med en njugg hållning avslå motioner angående pågående samhällsförändring accelererar hela tiden den här förändringen. Den förändringen orsakas av de stora köpcentrumen. Utskottets majoritet väljer alltså att huka, hänvisa till befintlig lagstiftning och säga att man inte är villig till ytterligare reglering. Men när plan och bygglagen på 80-talet gav kommunerna plan och byggmonopol kunde ju ingen ana styrkan i de ekonomiska krafter som i dag står för samhällsplaneringen. När monopolet tillkom var statens motkrav att kommunerna skulle ha tillgång till utbildade arkitekter. Enligt Boverket har endast 122 av 289 kommuner en stadsarkitekt i ledande ställning i dag. Det är alltså en minskning med 40 %. Det här är en mycket oroande utveckling, i synnerhet när det gäller att hantera alla de ansökningar om nya stormarknader som kommer in och att sätta in dem i ett samhällsperspektiv. I Stockholmsområdet fanns det 1975 sju stormarknader. I dag är det drygt 30. Självklart påverkas hela stadsstrukturen av att vi reser ut ur staden med bil och handlar i stället för att handla i city eller i de olika stadsdelarna. Det är detaljhandeln som ständigt får ge vika när dess omsättning sjunker. Själva grundtanken i den europeiska staden håller på att gå om intet. Stängda och mörka centrum lockar inte till möten utan till vandalism. Det går för fort, anser jag. En samhällsförändring i en demokrati ska föregås av en debatt och ett ställningstagande. Pågående stormarknadsexploatering sker utan konsekvensanalyser. Det är kommunens ansvar att se till att de blir gjorda. Jag menar att kommunerna inte klarar av dagens skenande utveckling. Förutom Stockholmsregionen drabbas just nu norra Bohuslän och Skåne extra hårt. En del kommuner tror att en stormarknad skapar fler jobb när det i själva verket kan bli färre jobb på grund av en utslagen detaljhandel. Det är länsstyrelsen som är statens förlängda arm. Under de år som plan och bygglagen har funnits har man ingripit en enda gång, och det var i Skåne. I Stockholm har länsstyrelsen aldrig ingripit, trots att kommuner låter stormarknader växa upp precis invid varandras kommungränser. I Örebro pågår just nu en kamp mellan olika stormarknader om samma kunder. Resultatet är krav på nya trafiklösningar samtidigt som den lokala servicen i bostadsområdena försämras. Det behövs alltså ett större regionalt grepp. Kommunen tar uppenbart inte sitt ansvar i dag, och länsstyrelserna är passiva. Stormarknaden borde ju utgöra ett komplement till stadskärnorna i stället för att ta död på dem. Det allvarligaste är kanske att de ekonomiska intressena har tillåtits att ta över stadsplaneringen. Det här var inte avsikten när det kommunala planmonopolet infördes. I år visar tre partier oro. Det är de partier som representerar dagens regeringsunderlag. Därför tycker jag att utskottets ovilja är extra svår att förstå sig på. Gör något! Här följer kortfattat mina förslag: Ordna en hearing med landets länsstyrelser och ta reda på hur de väljer att tolka befintlig lagstiftning och hur de samverkar med kommunerna! Öppna upp för en samhällspolitisk debatt om framtiden och ge oss ett byggmoratorium! Sedan har jag en del konkreta förslag, men de kan jag kanske ta upp senare.
Fru talman! Jag ska bara ta upp en sak i Ewa Larssons anförande. Hon sade att planeringen leder till att man reser ut ur staden för att handla i dessa nya anläggningar som växer upp. Så kan, fru talman, endast en riktig stockholmare tala. Endast en riktig stockholmare kan säga att man reser ut ur staden. De flesta av oss som bor i Stockholmsregionen skulle säga att vi reser in till de här anläggningarna, eftersom de inte ligger så förfärligt perifert. De ligger perifert för en stockholmare, men för oss andra ligger de ganska centralt i Huddinge respektive Järfälla. Jag menar att det naturligtvis är resultatet av en medveten planering från kommunalpolitiker. I Järfälla, som jag känner bäst till, igångsattes denna planering under socialdemokratisk ledning under den förra mandatperioden. Och det här har nu färdigställts med en annan majoritet. Men detta har skett i gott samarbete, eftersom det här är frågor som är så omfattande och stora att det är viktigt att man får en så bred uppslutning och anslutning som möjligt. Det går inte att bedriva stadsplaneringsfrågor i kommunal strid med varandra, utan detta bör ske i samverkan. Det är vad som har skett, och det är därför man kan se dessa etableringar i utkanten av Stockholm - men väldigt centralt för många av oss som bor i regionen.
Fru talman! Det är helt rätt: Jag är en äkta stockholmare - visserligen inflyttad beroende på socialdemokratisk regionalpolitik som mina föräldrar drabbades av, men det är en annan diskussion. I Björkhagen i Stockholm där jag bor reser man ut ur staden till Nacka för att handla i dag. Man reser inte in till stadskärnan. Man använder inte ens Björkhagens centrum, för det är nästan nedlagt. Jag har några korta förslag ytterligare till Knut Billing: Varför inte låta företagen själva betala för investeringar i nya gator och nya trafiklösningar samt för de sociala, kulturella och ekonomiska förluster som de enskilda kommunerna drabbas av? Ska vi se på ekonomin måste vi ändå ta ett helhetsansvar. Men först och främst: Ge oss konsekvensbeskrivningar!
Fru talman! Om en medborgare som bor i Björkhagen föredrar att åka ut till Nacka för att handla i stället för till Stockholms innerstad tycker jag att vederbörande själv ska avgöra, inte några ledamöter i

Fru talman! Bo Lundgren har frågat statsministern om regeringen är beredd att avbryta förberedelserna för den planerade marina samövningen med Ryssland. Interpellationen har överlämnats till mig. Bo Lundgren uttrycker oro för de ryska stridshandlingarna i Tjetjenien. Regeringen delar Bo Lundgrens oro för konsekvenserna av Tjetjenienkriget för den mycket hårt drabbade civilbefolkningen, men vi är också bekymrade för stabiliteten i regionen och för Rysslands relationer med väst. Regeringen har, alltsedan stridshandlingarna inleddes, vid flera tillfällen framfört kraftfull kritik till ryska företrädare. Sveriges - och EU:s - uppfattning är klar och entydig: Mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt måste alltid respekteras, av alla inblandade. Det internationella samfundet accepterar ej oproportionerlig våldsanvändning. Konflikten är inte enbart en rysk intern angelägenhet. En varaktig lösning på konflikten kan endast nås på politisk väg. Misstänkta övergrepp mot civilbefolkningen måste utredas och förövarna straffas. Vi har uppmanat till dialog med moderata tjetjenska företrädare. Vi respekterar Rysslands territoriella integritet och fördömer terrorism. De internationella påtryckningarna har givit visst, om än begränsat, resultat. Ryssland har nu accepterat internationell närvaro i konfliktområdet. Regeringen avser att fortsätta påtryckningarna för att Ryssland ska utreda samtliga fall av misstänkta krigsförbrytelser, under internationell insyn och medverkan. Samtidigt som kraftfull kritik framförts har det hela tiden stått klart att dialogen med Ryssland måste fortgå. Sveriges och EU:s uppfattning är också här klar och entydig. Det ligger i Sveriges och Europas säkerhetspolitiska intresse att Ryssland fortsatt integreras i euroatlantiska samarbetsstrukturer. Det ligger inte i vårt intresse att Ryssland isoleras eller att Ryssland isolerar sig självt, på det sätt som skedde i samband med Kosovokriget. Vi välkomnar därför att relationerna mellan Nato och Ryssland nu är på väg att förbättras. Detta innebär med stor sannolikhet att det militära samarbetet mellan Ryssland och flertalet Natoländer successivt återupptas, inklusive ryskt deltagande i Sverige - och andra länder - strävar efter att långsiktigt utveckla samarbetet med Ryssland även på det försvarsrelaterade området. Dialog och kontakter är den enda vägen att på sikt påverka Ryssland, inklusive den ryska krigsmakten, i en mer demokratisk riktning. Medlen inkluderar också samarbete i internationell krishantering, som i operationerna på Balkan. Rysslands deltagande i SFOR och KFOR är nödvändigt för att på sikt få till stånd en hållbar stabilitet på Balkan. Den svenska bataljonen i SFOR samarbetade aktivt och konstruktivt med den ryska brigaden. På samma sätt sker nu ett fruktbart samarbete i Kosovo mellan de närliggande bataljonerna i Pristinaområdet. Bo Lundgren anser att det är anmärkningsvärt att regeringen i dag planerar för en bilateral "försvarsövning" med Ryssland. Jag vill dock göra klart att den planerade övningen inte är en försvarsövning. De marina enheterna ska samöva bl.a. räddning av personal i havet, minröjning och bogsering. Övningen syftar till att utveckla samverkansförmåga mellan den svenska marinen och den ryska Östersjömarinen. Sådan gemensam förmåga är alltmer efterfrågad inför internationella uppgifter och stärker säkerheten och förtroendet i vår region och i Europa. Fru talman! I riksdagen finns för närvarande en opinion mot att den gemensamma marinövningen genomförs. För att undvika att denna fråga förorsakar en uppslitande inrikespolitisk debatt som skulle kunna riskera att negativt påverka Sveriges övergripande och långsiktiga intressen, och på grund av nuvarande ryska förhållanden, avser regeringen att anmoda Försvarsmakten att senarelägga övningen. Bo Lundgren anför i sin interpellation att han inte erhållit svar från statsministern eller Utrikesdepartementet avseende sammankallande av utrikesnämnd. Den information jag har ger vid handen att Bo Lundgren i god tid fick besked från Utrikesdepartementet, statsministern och utrikesministern att den marina övningen skulle behandlas i Utrikesnämnden den

Fru talman! Regeringens politik liksom EU ländernas politik har på ena sidan präglats av kraven på en humanitet, en mänsklighet, en rättfärdighet, en laglighet i det som Ryssland bedriver i Tjetjenien. Kraven har ställts på alla parter i detta fruktansvärda krig. Den andra sidan har varit samverkan efter kalla kriget i syfte att integrera Ryssland i de euroatlantiska samarbetsstrukturerna och stimulera den ryska demokratiska utvecklingen. Land efter land från väst driver detta. Det är manifesterat genom å ena sidan utsagor av kritik och å andra sidan samarbetsinviter. Här har varit på besök i Moskva Madeleine Albright, här har varit George Robertson, här har varit Rudolf Scharping, och jag tror att Tony Blair i dag reser till Sankt Petersburg. Jag utgår från att på varje agenda har varit just dessa två ting: kritiken och samarbetsviljan, uppmaningen att bejaka den demokratiska ryska utvecklingen, och att också göra det inom den ram som har att göra med försvarsrelaterad samverkan. Det gäller inte minst därför att det är nödvändigt att de ryska försvarsstyrkorna också kommer in i den demokratiska processen. Jag står för att det är och har varit ett dilemma när den ena eller den andra skänkeln ska ta överhanden. Regeringen har funnit att det är riktigt att nu senarelägga den del som vi har sett fram emot som en del av samarbetssystemet. Det handlar om att öppna, visa, hjälpa och biträda Rysslands väg västerut. Vi gör det bl.a. därför att vi fått alldeles klart för oss genom Europarådets delegat Gil-Robles besök i det krigsdrabbade områdena hur fruktansvärda förhållandena är. Där står vi. Vi är beredda att pröva när det kan vara lämpligt att återuppta denna del i det svensk-ryska samarbetet. Vi vill utvärdera vilket tillträde företrädare för det internationella samfundet får i de krigsdrabbade områdena och vad de ryska strukturerna gör för att genomföra de åtaganden man har bl.a. inom ramen för Europarådet. Vi vill utvärdera utfallet av det kommande ryska presidentvalet. Vi vill se vilken regering som tillträder, vilken inriktning den kommer att ha och hur den kommer att agera i Tjetjenien och över huvud taget kring frågorna om öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter. När vi är säkra på hur utvecklingen ter sig är vi beredda att diskutera och överväga frågan om det element som många andra länder i väst också ser som naturligt, nämligen att nå samverkansövningar med den ryska försvarsmakten. Jag tror att den tiden kan komma. Men det är svårt att säga när det kan vara klokt att markera att vi också ska kunna gå fram på den vägen.

Fru talman! Vi har följt utvecklingen. För några veckor sedan var en svensk delegation i Moskva och var i tillfälle att redovisa den svenska politiken. Det gäller kraven på rätt och humanitet i Tjetjenien och vår vilja till samverkan också på det försvarsrelaterade området. Men det finns en gräns när det icke kan vara riktigt och lämpligt att genomföra den övning som har planerats. När vi har utvärderat besöket har vi ansett att det var ett betydelsefullt besök. Vi har kunnat konstatera att man har förstått de inlägg som har gjorts på svenska vägnar. Vi har också utvärderat: Är vi vid den punkt där vi bör understryka vår hållning genom att icke nu genomföra den övningen? Det ställningstagandet var grundat på ett gott företrädande för de synpunkter som Sverige, liksom I Helsingfors gjordes åtaganden av nedtrappningskaraktär när det gäller samverkan. Men hela tiden och under tiden därefter, inte minst på det nya året, frågade man sig i land efter land: Är det klokt att nu frysa och gå ned i relationer? Vi har sett en serie besök, kommunikéer och uttalanden och, vill jag säga, återupptagna åtaganden om samverkan. Vi har skarpa missioner där vi står i samma område, och våra trupper behöver lita på varandra. Det gäller Kosovo. Där samverkar vi. Vi behöver varandra där, och vi behöver veta att vi kan kommunicera och samverka om det nu t.ex. i vår skulle bli nya utomordentligt farliga förlopp i gränsen mellan Kosovo och f.d. Jugoslavien och Serbien. Jag anser att den samverkan är riktig. Jag står för den. Vi behöver varandra där - politiskt och militärt. Detta betyder att läget där är så allvarligt att samverkanskravet får ta överhanden. Bo Lundgren frågar om vår åsikt. Åsikten är att det icke är lämpligt att nu genomföra denna övning. Vi har vägt utvecklingen framåt och fått tillfälle att entydigt framföra vår ståndpunkt, vår hållning och våra värderingar till den ryska sidan och vi har funnit följande: Den skänkel som innebär att vi understryker vår syn på Tjetjenienkriget bör följas av att vi nu icke genomför den övning som har varit planerad.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat om vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att nå en effektiv provningsorganisation för Försvarsmaktens behov på ett sätt som samverkar med, och därmed inte skadar, svensk försvarsindustri. Frågan är ställd mot bakgrund av ett uppdrag som regeringen gav Försvarets materielverk i detta ämne den 25 februari 1999. Tidpunkten för redovisning av uppdraget har senarelagts något på begäran av Materielverket och är bestämd till den 14 april i år. I sin interpellation berör Ola Karlsson Materielverkets arbete med uppdraget. Det skulle vara fel av mig att föregripa Materielverkets utredning och den beredning i Regeringskansliet som den kommer att leda till.
Fru talman! Jag ska börja med att tacka försvarsministern för svaret. Det är kort, det är tydligt och det innehåller - som ganska ofta på senare tid vad gäller interpellationssvar - nästan ingenting. Låt mig först slå fast att försvarsindustrin är viktig för Sverige.
Tack!
Den har skapat många jobb, den har skapat en mycket hög teknologisk kompetens och den är en mycket viktig del av den svenska säkerhets och försvarspolitiken. Vi behöver goda villkor för försvarsindustrin här i Sverige. Försvarsindustrin är också en industrigren som är alldeles ovanligt beroende av politiskt stöd och politiska signaler. Den behöver ett mycket entydigt och tydligt agerande från staten och från departementet. Därför känns det mycket märkligt när man tar del av hur diskussionen och debatten har förts runt försvarets test och provningsverksamhet. Jag tänker då framför allt på verksamheten vad gäller arméns materiel. Å ena sidan har inte minst Björn von Sydow och Försvarsdepartementet drivit kravet på en samordning och samverkan mellan de svenska missiltillverkarna. I praktiken har man ställt krav på ett samgående mellan Saab och Celsius. Å andra sidan anförs denna samverkan och detta samgående, när det väl har skett, av FMV som ett argument till varför man inte kan samordna och samlokalisera testverksamhet med industrin. Det känns väldigt märkligt att villkoren för försvarsindustrin på det viset skulle raseras av en annan statlig myndighet när man lever upp till de krav som staten har ställt. Försvarsindustrin, inte minst verksamheten vid Bofors Weapon Systems eller Saabs nya enhet, har behov av närhet till provnings och testverksamhet. Säger då de statliga myndigheterna att de vill lokalisera verksamheten till andra platser och bygga upp en alldeles egen verksamhet där - i det här fallet i Karlsborg - så drabbar det den befintliga verksamheten i Karlskoga. Jag tror att det är alldeles nödvändigt nu, när vi går mot mer av samverkan och mer av del eller helägande av utländsk industri, med ett entydigt, tydligt politiskt regelverk. De politiska signalerna ska säga: Vi är beredda att stötta den svenska försvarsindustrin och vi är beredda att leva upp till de krav och åtaganden som vi har ställt och gjort tidigare. Det agerande som staten nu gör innebär risker för ett antal jobb och för den långsiktiga utvecklingen. Jag tycker att det finns skäl att ställa frågan: Vad vill regeringen och försvarsministern egentligen med den verksamhet som i dag bedrivs i svensk försvarsindustri?

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vända trenden så att antalet narkotikafria fängelser ökar. Antalet narkotikamissbrukare på våra fängelser speglar förekomsten av narkotika i samhället. Att motverka drogberoende och narkotikamissbruk är en angelägen fråga för såväl kriminalvården som samhället i stort. Den svenska narkotikapolitikens långsiktiga mål är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Regeringen har tillkallat en narkotikakommission för att göra en samlad översyn av och förstärka narkotikapolitiken. Kommissionen ska bl.a. utvärdera de narkotikarelaterade programmen inom kriminalvården och se över frågan om hur kostnaderna för kontraktsvård och vistelse utanför anstalt för vård enligt 34 § lagen Maud Ekendahl påstår att narkotikamissbruket fortsätter att öka inom fängelsemurarna. Det är svårt att finna objektiva mått på narkotikamissbruket i anstalt. Det kanske mest använda är de uppgifter om förekomsten av narkotika och omfattningen av narkotikamissbruk som anstalterna kontinuerligt lämnar till Kriminalvårdsstyrelsen. Andelen anstalter som rapporterar att narkotikamissbruk inte förekommer eller förekommer endast sällsynt har sedan 1993 legat runt 60 %. Däremot har andelen anstalter som rapporterar dagliga problem med narkotika ökat under 1999. Utvecklingen är alltså svårtolkad. Det står emellertid klart att kriminalvården måste hantera en ökande andel narkotikamissbrukare. Att andelen narkomaner i våra fängelser har ökat har till en del sin förklaring i att vi under senare år fått en rad alternativa påföljder. De personer som döms till sådana alternativ är mera sällan drogberoende jämfört med dem som döms till fängelse. Det är därför proportionellt sett fler bland de nyintagna till våra fängelser som i dag bedöms missbruka narkotika. Att en intagen bedöms som narkotikamissbrukare behöver förstås inte innebära att han eller hon också använder narkotika under anstaltstiden, men att det förekommer narkotika inne på anstalterna är uppenbart. Inom kriminalvården är bekämpningen av narkotikamissbruk prioriterad, och den sker bl.a. genom att man differentierar de intagna, tillhandahåller missbruksrelaterade program och gör kontroller i form av urinprovstagningar och visitationer. Kontrollåtgärderna är naturligtvis centrala i detta arbete. De mest betydelsefulla insatserna är emellertid vård och behandling. Men kriminalvården behöver ytterligare intensifiera bekämpningen av narkotikamissbruk. Kriminalvården har i rapporten för översyn av risk-, skydds och säkerhetsarbete vid kriminalvårdsanstalterna Hall, Kumla och Tidaholm, RSS-rapporten, också presenterat ett antal förslag för att effektivisera narkotikabekämpningen inom kriminalvården. Det är numera möjligt att efter ansökan hos Kriminalvårdsstyrelsen införa system med kontantlös handel i anstalterna. Andra förslag från rapporten som behandlas är inrättandet av en central ledningsgrupp inom kriminalvården för narkotikabekämpning. Ett arbete på lokal nivå med att utarbeta handlingsplaner mot narkotika pågår också. Även frågan om kriminalvårdens användning av narkotikahundar kommer att behandlas vidare. Regeringen har i årets regleringsbrev krävt att kriminalvården ökar sina insatser för att bekämpa narkotikamissbruket. Målet är att anstalter och häkten ska hållas fria från narkotika.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Att jag ställde den här interpellationen beror på att jag läste följande rubrik i Svenska Dagbladet måndagen den 7 februari: "Enda knarkfria fängelset hotas." Artikeln handlade om anstalten Österåker som nu tydligen tappar sin position som förebild som narkotikafritt fängelse. Jag vill också nämna för justitieministern att jag återigen helt nyligen har besökt Bergaanstalten i Helsingborg för att diskutera narkotikasituationen där. Den anstalten var drogfri för tre år sedan. Nu försöker man att ha en liten del av anstalten drogfri, och det är faktiskt på internernas egen begäran. Det är väldigt många interner i dag som inget hellre vill än att få leva drogfritt i anstalterna, vilket man inte kan uppnå i Sverige i dag. Jag anser att det är en stor skam att vi år efter år ska behöva konstatera att missbruket bara ökar inom fängelsemurarna. I kriminalvårdens årsredovisning för 1999 framkommer det att det finns 15 anstalter där det förekommer drogmissbruk så gott som dagligen. Det är en ökning från 8 anstalter 1998. De här siffrorna innebär att andelen narkotikamissbrukare i anstalt har ökat de senaste åren. De utgör för närvarande ca 47 %, dvs. nästan varannan intagen är klassificerad som narkotikamissbrukare. Fru talman! Justitieministern påstår i sitt svar att bekämpningen av narkotikamissbruk inom kriminalvården är prioriterad och att detta sker genom att differentiera de intagna och genom att man tillhandahåller missbruksrelaterade program. Men anledning av detta skulle jag vilja ställa några frågor till justitieministern. Hur ska differentieringen av de intagna gå till på anstalterna? Vi vet ju att vi för närvarande har överfulla anstalter. Man måste t.o.m. ta både fylleceller och sjukvårdsplatser i anspråk. Hur ska man då kunna arbeta med drogfrihet inom fängelsevärlden? Hur kan justitieministern påstå att missbrukare har tillgång till missbruksrelaterade program? Jag vet att man på grund av de personalinskränkningar som sker måste dra in på eller t.o.m. ta bort programverksamheten för drogmissbrukare. Jag kan bara upprepa det som står på s. 19 i 1999 års kriminalvårdsredovisning: Andelen brotts och missbruksrelaterade program av den tillgängliga sysselsättningstiden har minskat från 9 % till 7,6 %. Vi har dessa problem inne i fängelserna. Då borde man kunna jobba bättre med dem.
Fru talman! Narkotika på kriminalvårdsanstalterna är i dag ett stort problem som personalen har svårt att bemästra. För ett par veckor sedan besökte jag en sluten anstalt i Västra Götaland för att bli informerad om läget på anstalten. På den här anstalten uttryckte både ledning och personal stora bekymmer över ett hårdnande klimat och den narkotikahantering som fanns inom anstaltens väggar. Det är väl ganska logiskt att tänka sig att det kan bli lättare för intagna att hantera narkotika på anstalten om personal och resursnedskärningar görs. Man kan också tänka sig att klimatet tenderar att bli hårdare om påverkansprogram och andra åtgärder som är nödvändiga för att förebygga konflikter och bråk måste reduceras eller om resurserna inte räcker till. En annan sak som tycks ha inträffat under slutet av 90-talet och som nu verkar vara markant är att anstalterna i dag är hårt belagda, dvs. fullbelagda. Jag vill minnas att man i början av 90-talet hade någon slags policy inom kriminalvården att det skulle finnas en viss procents underbeläggning inom anstalterna. Idén bakom detta var, som jag förstår det, att det skulle finnas flexibilitet för omplaceringar för att därmed kunna bemästra konflikter och andra problem fångar emellan. Även förhållandet med hård beläggning på anstalterna men inte fler anställda kan påverka att narkotikan lättare kan flöda på anstalterna. Jag läste i går en tidningsartikel där en grov brottsling uttalade sig. Han hade nu ett långtidsstraff. Under sina år i fängelset hade han ägnat sig åt att skriva och studera. Det var i och för sig bra. Jag kan också säga att denne intagne satt just på det fängelse som jag besökte. Han säger i tidningsartikeln bl.a. följande när det gällde de intagna: Alla håller koll på alla, och roten till alla bråk är knarket. Vidare säger han: De intagna struntar i att lämna urinprov helt enkelt. Det värsta straff de kan få är 30 dagars påbackning, och vem bryr sig om 30 dagar om man ska sitta i tio år? Enligt samma tidningsartikel visar en färsk rapport från kriminalvården att varannan fånge missbrukar narkotika. Hasch, amfetamin och rökheroin tycks vara vanligast. Fru talman! Mina frågor till justitieministern blir då: Är det inte så, justitieministern, att det är nödvändigt att öka personalresurser och även andra resurser för att kunna komma till rätta med narkotikaproblemet? Det skulle naturligtvis också göra det möjligt att förbättra andra insatser t.ex. påverkansprogram och andra förebyggande åtgärder inför frigivandet. Är det inte också så att antalet platser i anstalterna borde ökas eller på annat sätt frigöras? Därmed skulle man kunna öka flexibiliteten inom anstalterna.
Fru talman! Man bör inte alltid lita på vad som står i tidningarna. Det är ju inte sant att den enda narkotikafria anstalten hotas, och det vet Maud Ekendahl. Som jag sade i mitt interpellationssvar är 60 % av våra anstalter narkotikafria eller har mycket sällan inslag av narkotika. Men det här är ett problem på våra anstalter, och det måste bekämpas med utvecklade metoder. Maud Ekendahl undrar hur man kan differentiera när vi har överfulla fängelser. Kjell Eldensjö undrar om man inte borde ha en större underbeläggning. Vi hade tidigare ett uttalat mål att beläggningen inte skulle vara mer än i genomsnitt 85 %. Vi är uppe i 88 % i dag. Det är naturligtvis inte bra att det är 88 % om man tidigare ansåg att det ska vara 85 %. Kriminalvården har mött det problemet genom att utveckla metoder för att placera fångarna på ett bättre planerat sätt och genom att ha ett bättre informationssystem för att kunna göra placeringarna. Det arbetet pågår, och det kommer att underlätta utnyttjandet av de platser som finns. Då borde det egentligen också vara möjligt att göra det även med en 88-procentig beläggning. Men nu är det ju så att beläggningen fluktuerar och ibland är den högre än 88 %. Mot den bakgrunden har regeringen uttalat att det finns anledning att öppna fler platser i fängelserna för att öka utrymmet för differentiering. När det gäller programverksamheten vill jag påpeka att Maud Ekendahl även har fel i påståendet att det har skett en personalminskning. Det har det inte när det gäller de anstalter vi har. Vi har lagt ned några anstalter, och där har det skett en personalminskning. Vi ska ju inte ha kvar personal som inte längre har någon anstalt att arbeta på. Men personaltätheten på de anstalter vi har är densamma som tidigare. På sina håll har t.o.m. personaltätheten ökat. När det gäller omfattningen av program är det korrekt som Maud Ekendahl säger. Kriminalvården har ju uppgivit i sin rapportering att antalet narkotikarelaterade program har minskat. Men i samma rapport, Maud Ekendahl, står det - och det är den väsentliga slutsatsen Kriminalvårdsstyrelsen drar - att kvaliteten i programmen ökat. Vi har under senare år lagt ned mycket arbete på att säkerställa att de program vi har i våra anstalter också fyller en funktion, att det inte bara ser ut som vi försöker att göra någonting utan att vi faktiskt åstadkommer någonting. Då krävs det att man gör en utvärdering, en kvalitetskontroll. Alla program håller inte alltid måttet. Jag tycker att det är en viktig uppgift för Kriminalvårdsstyrelsen att arbeta vidare med att säkerställa att de program vi erbjuder i fängelserna håller en hög kvalitet så att vi uppnår den effekt som är avsedd. Det är inte kvantiteten som är avgörande för resultatet, det är kvaliteten.
Fru talman! Först vill jag komma med en kommentar när det gäller beläggningssiffran på 88 %. Jag har själv erhållit den av generaldirektören häromdagen. Man säger det. Men siffror är en sak. Jag förstår inte hur man får fram siffran 88 % när man ute i verkligheten själv får ta del av att de anställda som dagligen arbetar i verksamheten säger att anstalterna är överfulla. Varför ligger interner i fylleceller? Varför ligger de på avdelningar där det ska vara sjukavdelning? Man kan inte ens ta hand om sjuka från de ordinarie avdelningarna därför att man måste lägga permanentboende på dessa avdelningar. Jag bara talar om det jag får mig tilldelat när jag är ute och det jag blir informerad om. Sedan kan jag inte tro på siffrorna. Jag är klar över att vi har haft målsättningen 85 %, och den var bra. Men det är inte så i dag. När det gäller det här med att ha knarkfria anstalter tycker jag att det är bra, justitieministern, att vi faktiskt är överens, inte bara regeringen eller Moderaterna utan samtliga partier. Vi vill att det ska vara narkotikafritt på anstalterna. Men man måste ju lägga upp en strategi för att nå dit. Man kan ju inte bara år efter år säga det. Man måste sätta upp en strategi, och den skulle jag vilja ha av justitieministern. Jag har själv ett förslag som jag har arbetat med i många år om att man ska ha delmål. Vore det inte på sin plats att säga: Vi har sex stycken kriminalvårdsregioner i Sverige. Det borde väl kunna gå att visa att man har ett fängelse i respektive region som är narkotikafritt. Det vore väl enkelt att sätta klara mål och säga att vi börjar med något sådant. Därför undrar jag om justitieministern tycker att det vore en modell att arbeta efter. Om man ska göra det här måste man i strategin veta en sak. Det går inte att säga som man gör i dag, att man på respektive anstalt måste ta hand om sina problem. Ska man arbeta drogfritt finns det alltid de som strular. De som strular med narkotika bör inte få vara kvar på anstalterna, för det är de som har narkotikan i sin hand och de andra kan lätt använda den. De andra internerna är känsliga och börjar lätt använda narkotika igen. Och då tycker jag att det ska finnas platser dit man kan förflytta struliga interner som inte vill vara drogfria. Sedan håller jag med om att vi behöver fler narkotikahundar i fängelserna. De insatser som personalen gör - att skära upp kuddar och stolar, att leta i ventilationsutrymmen osv. - kostar både tid och pengar när personalen gör det. Sätt narkotikahundar i fängelserna som kan stå vid dörrarna när man går till och från sitt jobb, till och från matsalen osv. Det kostar inte mer än ett par hundra tusen kronor att sätta dit hundar i stället för att använda mänskliga resurser. Vi moderater har i alla år hävdat att vi ska göra på de här sätten.
Fru talman! Det är klart att beläggningarna kan fluktuera från tid till annan och från anstalt till anstalt. Men vid den anstalt jag besökte sade man i varje fall att det i princip var fullbelagt. En annan sak som diskuterades vid det här besöket var frågan om andra speciella insatser för narkotikabekämpning. Vad man då avsåg var visitationspatruller. Den typen av helt oannonserade verkningsfulla insatser med personal tränad för bekämpning av narkotika och med tillgång till effektiva narkotikahundar saknade man på den anstalten. Man menade att de insatser som visitationspatrullerna gjorde var mycket viktiga för att hålla narkotikaproblemet i schack. Sådana specialenheter ansågs vara en tillgång på det sättet att de kunde förmedla sitt kunnande till den ordinarie personalen. På grund av sina nedslag på olika anstalter kunde de också snabbt uppdaga nya trender och trick hos de intagna och snabbt förmedla även den kunskapen till andra anstalter. Nu nämner justitieministern narkotikahundar i svaret på interpellationen. Men min fråga till justitieministern är: Har justitieministern planer på införande av nya specialenheter, typ visitationspatruller med narkotikahundar eller något annat sådant?

Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka informativa åtgärder jag är beredd att vidta "i syfte att skapa medborgerlig acceptans och förståelse för att nazistiska brott är värre än sådana utförda i Allahs och Jihads namn." Sten Anderssons interpellation är obegriplig. Den förefaller vila på missuppfattningar och brist på information. Jag måste erkänna att det förvånar mig att en riksdagsledamot interpellerar ett statsråd på detta vis. Jag ska ändå försöka bemöta en del av de föreställningar som tycks ligga till grund för interpellationen och avslutningsvis kort besvara Sten Anderssons fråga. Sten Anderssons interpellation förefaller ha sin bakgrund i Riksåklagarens beslut den 15 december 1999 om ytterligare insatser för att bekämpa brott med rasistiska eller främlingsfientliga motiv. Beslutet innehåller ett handlingsprogram i tolv punkter. Programmet ska vara ledande för åklagarväsendets samlade insatser mot rasistisk och främlingsfientlig brottslighet. Bl.a. ska alla brott där det kan finnas ett rasistiskt eller främlingsfientligt motiv tas fram och behandlas med förtur. Dessa brott ska hanteras av särskilda åklagare. Utredningsmetoderna ska förbättras liksom samordningen av insatserna inom myndigheten och mellan berörda myndigheter. Av Sten Anderssons interpellation drar jag slutsatsen att han knappast hade tagit del av detta beslut när han interpellerade mig. Han refererar dock till att riksåklagaren ska ha uttalat att "man ska se extra hårt på brott om de begåtts i samband med nazistiska idéer även om det ger effekten att andra brott nedprioriteras". Sten Andersson säger att han förutsätter att "det finns svensk lag som täckning". Vidare konstaterar han att jag inte, vad han har kunnat läsa, har ansett riksåklagarens uttalande "felaktigt eller lagstridigt". Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska enligt gällande lagstiftning motivet till brottet alltid vägas in. Jag utgår från att Sten Andersson känner till att brottsbalken ändrades år 1994 för att skärpa synen på rasistisk och liknande brottslighet. När motivet för brottet har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet ska det alltså ses som en försvårande omständighet när straffet bestäms. Med annan liknande omständighet avses främst sexuell läggning. Riksåklagarens beslut ligger helt i linje med den lagstiftning riksdagen antagit och med de prioriteringar som statsmakterna, genom budgetarbete och regleringsbrev, har bestämt ska gälla för åklagarorganisationen. Kampen mot rasistiska och främlingsfientliga brott ska prioriteras. Riksåklagaren har fått i uppdrag att återrapportera de åtgärder som vidtagits för att prioritera bekämpningen av bl.a. sådana brott och olaga diskriminering. Jag anser det självklart att rättsväsendet måste prioritera kampen mot sådana brott som riktar sig mot de grundläggande värderingar som ett demokratiskt samhälle vilar på och mot de personer och yrkeskategorier som försvarar dessa värderingar. Tyvärr har vi på senare tid sett flera exempel på grov brottslighet med koppling till nazistiska grupper. Jag tycker att det hade varit märkligt om rättsväsendet inte hade tagit fasta på detta. Jag hoppas att Sten Andersson inte har någon annan uppfattning än att sådan brottslighet ska prioriteras. Om andra politiskt extrema grupper skulle göra sig skyldiga till liknande grov brottslighet med liknande motiv är det självklart att rättsväsendet, med stöd av samma lagstiftning, skulle prioritera bekämpningen av den brottsligheten. Sten Anderssons fråga kan besvaras mycket kort. Naturligtvis planerar jag inte några åtgärder "i syfte att skapa medborgerlig acceptans och förståelse för att nazistiska brott är värre än sådana utförda i Allahs och Jihads namn." Jag har inget ytterligare att tillägga i saken.
Fru talman! Justitieministern säger att hon är förvånad. Hon tycker att min interpellation är obegriplig. Det kan jag väl leva med. Det är bara hon som gör den bedömningen. Jag har hitintills inte hört någon annan göra den bedömningen. Rent generellt har statsrådet en tendens att ha en mästrande och överlägsen attityd mot alla dem som inte delar hennes uppfattning i riksdagen. Hon är det statsråd som oftast inte tar repliker. Hon borde göra det när en interpellant ställer en fråga. För ett år sedan hade jag en debatt med statsrådet om ungdomsbrotten. Jag påstod då - och jag säger nu - att uppgifter från polis och socialarbetare visade att till 95 % var rånarna ungdomar med invandrarbakgrund. Det var fel. I dag vet vi alla att det inte var fel. Däremot tycker jag att det är obegripligt att vi har en justitieminister som inte för så länge sedan rättfärdigade vissa former av stöld. Det är mycket mer obegripligt än min interpellation. Jag ifrågasätter hur lagen ska kunna hanteras i praktiken. Det måste bli mycket svåra gränsdragningar. Jag vet att lagen kom 1994. Riksåklagaren vaknade 1999 i fullt politiskt korrekt ordning. Detta är nu i ett läge då vi läser i tidningarna, hör på radion och ser på TV, dag ut och dag in, hur krisen närmast är total inom åklagar och polisväsendet. Hur högt ska man nu lägga ribban, om andra brott ska prioriteras ännu mer effektivt? Vad ska nu läggas åt sidan hos åklagarmyndigheterna avseende polisutredningar? Är det våld mot kvinnor, mot barn? Är det större förståelse för rån och knarkbrott? Sedan var det själva sakfrågan. När är ett brott rasistiskt? I Sverige har vi i dag en debatt som jag och många med mig uppfattar som, att om en etnisk svensk klipper till en person med utländsk bakgrund sägs det vara rasism, men om det är tvärtom kallas det alltför ofta vanligt slagsmål. Sedan finns det brott i t.ex. religionens namn. Om en läkare utför omskärelse på en flicka - det är förbjudet i Sverige att syssla med omskärelse - och det sker i religionens namn, ska det brottet bedömas hårdare än om en läkare utför omskärelse bara med syftet att tjäna pengar? Tyvärr accelererar ungdomsrånen i antal. Där sitter en del av pojkarna och säger att det är kul och inte farligt att råna mesiga svenskar. Är inte det drag av rasism? Jag kan till sist säga att jag har inget ytterligare att tillägga. Men jag vill fråga vilka människor som nu kan räkna med att inte få den service av åklagare och polis som de betalar skatt för och som de absolut räknar med att i ett normalt fungerande samhälle kunna få.

Fru talman! Jeppe Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av de av docent Agneta Nilsson påpekade bristerna i hanteringen av dem som döms till rättspsykiatrisk vård. Han har också frågat om jag är beredd att skärpa straffsatserna då det gäller överträdelse av besöksförbud och om jag är beredd att se till att reglerna om s.k. obligatorisk häktning kan användas även vid försök till våldtäkt av överfallstyp. Låt mig först säga att det stora engagemang i kvinnofridsfrågorna som olika ledamöter från samtliga riksdagspartier visar är oerhört positivt. Jag och mina kolleger i regeringen får ofta besvara såväl interpellationer som skriftliga frågor om kvinnofrid. Härigenom uppstår en i mitt tycke fruktsam dialog mellan regeringen, genom de olika ministrar som har ett särskilt ansvar för kvinnofridsfrågorna, och riksdagens ledamöter. Min och regeringens inställning i frågan tror jag är väl känd. Den har kommit till klart uttryck bl.a. genom kvinnofridsreformen, som är ett samlat åtgärdsprogram mot våld mot kvinnor. Den reformen bygger på ett helhetsperspektiv på frågor som rör kvinnofrid. Tanken är att våldet mot kvinnor måste bekämpas genom ett brett och långsiktigt arbete inom alla samhällets sektorer och på alla nivåer. Reformen utgör avstampet för vårt och myndigheternas fortsatta arbete. När det gäller Jeppe Johnssons fråga om rättspsykiatrisk vård kan jag konstatera att docent Agneta Nilsson på Socialstyrelsens uppdrag följer upp vissa patienter som var intagna för rättspsykiatrisk vård 1995. Hennes rapport är inte färdig än. Jag vill dock framhålla att det ännu inte har framkommit något som tyder på att patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård inte tagits in på någon vårdinrättning. Jag kan dessutom nämna att Agneta Nilsson inte har kontrollerat om skyldigheten att ge brottsoffer möjlighet att få vissa underrättelser efterlevs. I övrigt vill jag hänvisa till socialministerns skriftliga svar den 1 mars på en fråga från Gun Hellsvik . 1998:40) behandlat, bland mycket annat, lagen om besöksförbud. Utredningens förslag bereds nu inom Regeringskansliet. Frågor om besöksförbud tas också upp i ett par av de uppdrag som regeringen har lämnat till myndigheterna. Riksåklagaren redovisade så sent som i slutet av februari ett uppdrag att tillsammans med Rikspolisstyrelsen se över och förbättra rutinerna i ärenden om besöksförbud. Riksåklagaren pekar på vissa förslag som en arbetsgrupp bestående av åklagare och poliser har tagit fram. Förslagen syftar i huvudsak till bättre rutiner hos polis och åklagare när det gäller frågor om besöksförbud. Arbetsgruppens rapport ska nu i seminarieform diskuteras på alla åklagarkammare i samverkan med polisen. Resultaten av seminarierna ska under april i år redovisas till Riksåklagaren för sammanställning och spridning inom åklagarväsendet. Detta kan komma att ske genom allmänna råd från Det är uppenbart att det finns en del att göra när det gäller att förbättra effektiviteten i institutet besöksförbud. Med utgångspunkt i de underlag vi nu har kommer vi att överväga hur besöksförbudet ska kunna bli effektivare och vilka förslag som regeringen har anledning att lägga fram. Jag tror dock att lösningen på problemen ligger i andra åtgärder än en straffskärpning. Det är viktigare att se till att överträdelser faktiskt beivras eller, ännu hellre, att de inte äger rum. Jag kan nämna att den enda förändring av lagstiftningen som den nämnda arbetsgruppen har funnit anledning att föreslå avser en skyldighet att underrätta socialtjänsten, något som för övrigt även Brottsofferutredningen har föreslagit. Häktning utgör en betydligt mer ingripande åtgärd än besöksförbud. Frågan är om en ändring av lagstiftningen med den inriktning som Jeppe Johnsson efterfrågar skulle ha någon praktisk betydelse. Finns det sannolika skäl för att misstänka någon för ett så grovt brott som försök till våldtäkt av överfallskaraktär kan man nog utgå från att häktningsskäl föreligger eller åtminstone att, om förövaren är ett barn, omhändertagande sker på annat lämpligt sätt. Men om Jeppe Johnsson har exempel på att så inte har skett är jag intresserad av att ta del av dem. Vi har nämligen diskuterat att analysera hur reglerna om frihetsberövanden faktiskt tillämpas vid olika former av våld mot kvinnor. Jag tror att det är på myndighetsnivå, där man möter den problembild som kvinnofridsreformen syftar till att förändra, som man nu bäst kan bedöma var problemen finns och hur man kan komma till rätta med dem. De närmast berörda myndigheterna har också fått olika gemensamma och särskilda uppdrag av betydelse för att förebygga våld mot kvinnor och för att utsatta kvinnor ska få ett bättre stöd och bemötande. Det handlar om att myndigheterna ska se över och utveckla sina arbetsrutiner och samverkansformer. Jag tror att det är där snarare än på lagstiftningssidan som nya åtgärder behövs. Men myndigheterna ska regelbundet delrapportera sina uppdrag till regeringen. Vår uppgift närmast framöver är huvudsakligen att förse myndigheter och andra med de nödvändiga verktygen för att rätta till de brister som rapporteringarna visar på. Det är viktigt att vi i framtiden satsar på de verkligt effektiva sätten att hjälpa utsatta kvinnor. För att kunna göra det måste vi låta myndigheterna utföra sina uppdrag och använda resultaten som underlag för vidare ställningstaganden. Det är här viktigt med ett långsiktigt arbete, byggt på kunskap, i motsats till punktvisa s.k. brandkårsutryckningar som till och med kan riskera att rubba förutsättningarna för myndigheternas arbete.
Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka justitieministern för svaret och instämma i justitieministerns inledning. Det är viktigt att vi har en levande debatt i hela vårt samhälle om hur vi ska komma till rätta med den cancersvulst, som jag vill kalla det, som våld och hot mot kvinnor utgör. Men det räcker inte att debattera. Det behövs krafttag och handling. Vi kan inte slå oss till ro med det som redan har gjorts utan måste hela tiden på alla fronter bekämpa våld, hot och trakasserier mot kvinnor. Varje år anmäls drygt 20 000 fall av kvinnomisshandel. Det blir 55 om dagen. Men glöm icke att bakom varje fall finns en kränkt, misshandlad, rädd och otrygg människa. Antalet fall har ökat de senaste åren. Antingen det är en verklig ökning eller en ökning som består av att fler vågar anmäla är det inget tvivel om att våld och hot mot kvinnor är ett utbrett problem och att skyddet för utsatta kvinnor måste förbättras. En stor del av denna brottslighet begås mot kvinnor som mannen lever tillsammans med eller har levt i ett nära förhållande med. Det gör problemet och lidandet ännu allvarligare. De flesta brotten begås inomhus. Och det som ytterligare gör denna brottslighet så allvarlig är att de egna barnen ofta bevittnar våldet. Ord står oftast mot ord och det är i många fall ganska svårt att få en fällande dom. I min interpellation tar jag upp de brister som docent Agneta Nilsson påpekar i hanteringen av dem som döms till sluten psykiatrisk vård. Visserligen är, som justitieministern påpekar i sitt svar, hennes rapport inte färdig ännu. Men jag tycker att hitintills framkomna resultat visar att nuvarande ordning inte är tillfredsställande. Många av de allra farligaste brottslingarna finns bland dem som överlämnas till psykiatrisk vård. Till saken hör att det är mycket svårt att bedöma om en psykiskt störd brottsling kommer att återfalla i brottslighet. Fru talman! Vi moderater har vid flera tillfällen lagt fram förslag om att det stora flertalet psykiskt störda brottslingar ska dömas till straff. Om de som döms till straff är i behov av psykiatrisk vård, och det är de i många fall, ska de kunna avtjäna en del eller hela straffet på psykiatrisk vårdinrättning under kriminalvårdens ansvar. När vårdbehov inte längre föreligger ska den dömde avtjäna eventuellt resterande straff i vanligt fängelse. På motsvarande sätt ska den som fortfarande är psykiskt sjuk vid tiden för frigivningen med tvång kunna överföras till psykisk vårdinrättning för att vårdas där och bli frisk innan det kan bli aktuellt med ett liv i frihet. En sådan ordning skulle gagna såväl den psykiskt sjuke som den allmänna tryggheten i samhället. Jag har vid tidigare tillfällen ställt frågan till justitieministern, som bollat över den till socialministern, om ett fall i Växjö. Personer som var dömda till sluten psykiatrisk vård för mord och som betecknades som mycket farliga kunde gå fritt på anstaltsområdet och bara avvika. Den rådande ordningen är inte bra. Den är mycket allvarlig för de kvinnor som känner sig hotade och som är utsatta för hot från dessa människor. Dagens förhållande är inte bra. Jag vill passa på att fråga justitieministern om det förslag som vi har lagt fram skulle kunna vara ett bra redskap för att komma till rätta med de missförhållanden som jag påstår faktiskt råder i dag.
Fru talman! Låt mig först säga att jag helt instämmer i beskrivningen av den situation som kvinnor befinner sig i när de är utsatta för hot och våld av män i sin omedelbara närhet. Den behöver åter och åter beskrivas så att vi erinrar oss vad det är för problematik vi talar om. När det gäller frågan om rättspsykiatrisk vård som en del i ett påföljdssystem vill jag bara säga till Jeppe Johnsson att vi har tillsatt en särskild utredning som har att se över påföljdssystemet för människor som har psykiska störningar och begår brott.
Fru talman! Jag hoppas att den utredningen skyndas på lite grann och att förslaget, när utredningen har lagt fram det, inte dras i långbänk. Det har vi tyvärr sett hända med många andra förslag. Jag ska ta upp en annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som har lite lokal anknytning. Karlskrona, mitt hemlän, visar att barnen är närvarande vid misshandel av modern i ca 98 % av fallen. Kvinnojouren i Karlskrona har undersökt anmälningar angående kvinnomisshandel under 1999 i Karlskrona. 114 fall anmäldes och i 89 fall av dem var den anmälda gärningsmannen bekant med offret och i 82 av fallen inträffade misshandeln inomhus. Det är precis samma mönster som i övriga Sverige. Men bara 22 av anmälningarna resulterade i dom i tingsrätten. En stor del av de åtalade dömdes också för andra brott. Kvinnojourens undersökning visar med tydlighet att det i alla fall i Karlskrona är väldigt få som döms till fängelse för kvinnomisshandel. Av de elva som dömdes till fängelse var det bara två som enbart dömdes skyldiga till kvinnomisshandel och därmed relaterade brott. Situationen i övriga delar av landet liknar den i Karlskrona, och jag anser inte att detta är tillfredsställande. Vi kan verkligen inte slå oss till ro med den situation som råder i dag. Antalet anmälda brott mot besöksförbudslagen är många. Uppklaringsprocenten är låg och har minskat under 90-talet. Det beror naturligtvis på att det är svårt att få tillräckliga bevis för de brott som begåtts. Ord står som sagt var ofta mot ord. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. I en kommande interpellation kommer frågan om möjligheten att använda elektronisk övervakning vid besöksförbud att debatteras. Jag tänker inte föregripa den debatten. Men då det gäller t.ex. brott mot besöksförbudslagen och andra brott mot kvinnor vill jag säga att det är viktigt att polisen har möjlighet att säkra bevis, bedriva spaning, höra vittnen m.m. Detta tar tid och kräver resurser. Jag vill gärna höra justitieministerns uppfattning om polisens och rättsväsendets resurser. Har de någon betydelse då det gäller att säkra bevis vid påstådda brott mot besöksförbudslagen? Det hjälper inte alltid att bara prioritera. Vi har redan ganska många brott som är prioriterade, vart och ett för sig allvarligt och viktigt. Den som åläggs besöksförbud har på ett eller annat sätt hotat, trakasserat eller misshandlat en kvinna. Han kan alltså inte vara omedveten om vad som gäller och vad han har att rätta sig efter. I svaret på min interpellation skriver justitieministern: "Jag tror dock att lösningen på problemen ligger i andra åtgärder än en straffskärpning." Jag delar justitieministerns uppfattning i den delen att enbart straffskärpning inte löser problemen. Men jag tror att det är en del av problemens lösning och definitivt ett sätt att markera hur allvarligt vi ser på brott mot besöksförbudslagen samtidigt som vi markerar att vi står på brottsoffrets sida. I dag kan den som bryter mot ett besöksförbud dömas till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall utdöms inget straff. Jag anser att denna markering inte är tillräcklig. Straff bör utdömas även i det ringa fallet, och straffmaximum i normalfallet bör höjas till fängelse i två år. Fru talman! Jag vidhåller min uppfattning att vi bör införa en regel om s.k. obligatorisk häktning vid försök till t.ex. våldtäkt av överfallstyp. Om det finns skäl att ha obligatorisk häktning vid det fullbordade sexbrottet finns det också skäl att ha det vid försök till samma brott. Ur den drabbade kvinnans perspektiv kan nog en person som har försökt våldföra sig på henne men misslyckats utgöra ett väl så stort hot som en man som har fullbordat brottet.
Fru talman! Jeppe Johnsson tar upp en rad olika frågeställningar och problemområden som ryms inom ramen för bekämpningen av våld mot kvinnor. Låt mig kommentera några av dem. Ett område gäller problemet med att barn ofta är involverade i sammanhanget. Det är en fråga som har uppmärksammats i en rad utredningar som pågår. En del av dem kommer att redovisas snart. Det är Socialstyrelsen och BRÅ som har haft olika uppdrag. Det pågår en rad projekt i olika kommuner som ett led i att utveckla både socialtjänstens och rättsväsendets arbetsmetoder när det gäller att uppmärksamma och vidta rätt åtgärder även när barn är inblandade i våldshändelser av det här slaget. Allt detta arbete syftar naturligtvis till att säkerställa att myndigheterna uppmärksammar barnens situation, reagerar adekvat och vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att skydda och hjälpa barnen i de här svåra situationerna. Ett annat problemområde som Jeppe Johnsson tog upp är bevisfrågorna, att det ofta handlar om situationer där det inte finns utomstående vittnen. När parterna ger olika bilder av händelseförloppet är det svårt att få tillräckligt underlag för en fällande dom. Även detta har uppmärksammats, framför allt av polismyndigheterna tillsammans med åklagare. Det pågår en rad projekt runtom i landet som syftar till att utveckla polisens arbetsmetoder för att man ska kunna säkerställa en bättre bevisning. Som exempel kan jag nämna hanteringen av ny teknik i sammanhanget. Man kan använda videokamera när man kommer till platsen, givetvis med kvinnans tillstånd. Man kan omedelbart hålla förhör och dokumentera det genom videoinspelning. På det viset kan man också få en omedelbar dokumentation av den fysiska miljön och eventuella skador. Det handlar naturligtvis även om den bevisning som sjukvården måste tillhandahålla, att man säkerställer att kvinnan blir läkarundersökt och att rättsintyg utfärdas på ett sådant sätt att de fungerar väl i den rättsliga processen. Även i de här fallen behöver en metodutveckling ske, och det pågår en rad olika projekt. Det är viktigt att vi hittar metoder för att i större utsträckning kunna förhindra brott mot besöksförbud och, naturligtvis, kunna reagera när sådana begås. Därför är frågan om t.ex. användande av elektronisk övervakning intressant i sammanhanget. Det här ökar inte skyddet för kvinnorna direkt, men det ger en möjlighet att åtminstone avslöja när brott mot besöksförbud förekommer.
Fru talman! I den allra sista meningen sade justitieministern att det här kanske i något fall hindrar att man bryter mot besöksförbudet. Det tror jag. Om man har möjlighet att beivra de här brotten tror jag att antalet brott mot besöksförbud kommer att minska. De kommer inte att försvinna. Det är bra att man ser till barnens situation, men det bästa är att man på ett väldigt tidigt stadium sätter stopp för trakasserierna och misshandeln av kvinnorna. Sedan vill jag också ta upp en annan fråga som har varit aktuell, inte minst hemma i mitt eget län med anledning av utredningen av kvinnojouren i Karlskrona. Genom den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1999 har det införts en möjlighet för domstolar att utdöma påföljden villkorlig dom i förening med samhällstjänst. I lagtexten finns inte någon begränsning avseende vilka brott som påföljden villkorlig dom med samhällstjänst får användas för. Men av förarbetena framgår dock att användningsområdet för påföljden i själva verket avser att vara förhållandevis begränsad. Tingsrätten skriver i sin dom: "Brottet är inte att bedöma som ringa." Domen överklagades till hovrätten som ändrade tingsrättens dom till villkorlig dom med samhällstjänst i 40 timmar. Målet fördes sedan vidare till Högsta domstolen av Riksåklagaren. Riksåklagaren anförde bl.a.: "Sammanfattningsvis är det således min uppfattning att påföljden villkorlig dom i förening med samhällstjänst inte är tillräckligt ingripande påföljd för det brott som NN gjort sig skyldig till. Påföljden bör därför bestämmas till fängelse." Fru talman! Högsta domstolen ändrade endast på det sättet att tiden för samhällstjänst ändrades från 40 till 50 timmar. Jag är naturligtvis medveten om att justitieministern inte kan ha synpunkter på domen i Högsta domstolen. Men jag vill fråga justitieministern om hon är beredd att ta initiativ till en lagändring så att de som döms för kvinnomisshandel döms till fängelse och inte, som nu tydligen är möjligt, till villkorlig dom med samhällstjänst.

Fru talman! Gun Hellsvik har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att det moderata förslaget om stödperson för misshandlade kvinnor ska kunna genomföras. Kvinnovåldskommissionen redovisade i sitt slutbetänkande Kvinnofrid en rad brister i bl.a. socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts för brott. Som en följd av det har socialtjänstens ansvar för att stödja misshandlade kvinnor förtydligats genom att en ny bestämmelse införts i Socialtjänstlagen . I bestämmelsen anges att socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation. Avsikten är att Socialstyrelsen ska ge ut allmänna råd om hur socialtjänsten bör arbeta med dessa frågor. Detta är en i en rad åtgärder som har bedömts vara nödvändiga för att förbättra skyddet för våldsutsatta kvinnor. Inom ramen för Kvinnofridsreformen pågår flera aktiviteter som alla syftar till att ytterligare förbättra stödet för dessa kvinnor. Som exempel kan nämnas att det inom Socialstyrelsen pågår ett utvecklingsarbete för att stödja kompetensuppbyggnad och metodutveckling inom socialtjänsten och hälso och sjukvården i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Inom ramen för det utvecklingsarbetet har exempelvis ett projekt initierats i Landskrona kommun som bl.a. syftar till att utbilda personalen för att man bättre ska kunna bedöma och tillgodose misshandlade kvinnors behov. Det är oerhört viktigt att all personal som kommer i beröring med kvinnor som utsatts för våld bemöter dem på ett bra sätt och har utvecklade metoder för att ge hjälp och stöd, ytterst för att förhindra fortsatta övergrepp. För det krävs kunskap. Därför fortbildas nu personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso och sjukvården. Det arbetet leds av Rikspolisstyrelsen i samråd med Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen. Genom arbetet med fortbildning och Socialstyrelsens utvecklingsarbete får personal kunskaper och bättre metoder för att kunna identifiera de misshandlade kvinnorna på ett tidigt stadium, vilket gör det möjligt att ingripa och ge kvinnan skydd, hjälp och stöd. Ett bra exempel som jag vill nämna i det här sammanhanget är det handlingsprogram som nyligen tagits fram i Kumla kommun. I det finns riktlinjer för hur tjänstemän inom bl.a. polisen, socialtjänsten och individ och familjeomsorgen bör agera när de kommer i kontakt med kvinnor som hotats eller utsatts för våld. I programmet anges bl.a. vikten av att låta kvinnan i lugn och ro få berätta om sin situation utan att den ifrågasätts, att man tar reda på vad hon är rädd för just nu och vad hon är rädd ska hända fortsättningsvis. Vidare anges att man alltid bör undersöka om kvinnan tidigare har utsatts för övergrepp och om det förekommer missbruk hos de inblandade. I de riktlinjer som gäller polisens arbete framhålls dessutom vikten av att man gör en säkerhetskontroll för att t.ex. undersöka om den misstänkte har tillgång till vapen. I programmet anges tydligt att det är socialsekreteraren som ska ta initiativet till fortsatta kontakter med den våldsutsatta kvinnan, vilket står väl i överensstämmelse med den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen, som jag nämnde inledningsvis. Det omfattande arbete för att förbättra skyddet för våldsutsatta kvinnor som pågår ska framöver analyseras, eftersom det är viktigt att vi i framtiden satsar på de riktigt effektiva sätten att hjälpa utsatta kvinnor. Frågan om stödet till kvinnor som är utsatta för brott kommer även att behandlas i den proposition som regeringen avser att under året lägga fram för riksdagen med anledning av Brottsofferutredningens betänkande.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är den behandling som ett förslag i den moderata partimotionen om kriminalpolitik har mött, nämligen förslaget om möjlighet till stödperson för misshandlade kvinnor. När sedan en del aktuella händelser har inträffat, bl.a. med den kvinna i Helsingborg som mördades av sin fängelsedömde man, tyckte vi att det fanns skäl att ta upp en diskussion, eftersom vi är övertygade om att det i den här kvinnans fall hade varit av betydelse om hon haft en stödperson. Helt klart hade vi att göra med en kvinna som var rädd för sin man. Det visar bl.a. detta att hon bad sin mamma vara hos henne över helgen när mannen hade permission. Vi vet också att det var fråga om en invandrarkvinna, och det finns skäl att anta att hon inte hade så stor kunskap om det svenska samhället och vart hon skulle vända sig för att få ytterligare stöd. Kanske språksvårigheter dessutom gjorde att hon kände sig stå vid sidan om. När jag nu tar del av justitieministerns svar kan jag konstatera att justitieministern tar fram en positiv förändring, nämligen förändringen i socialtjänstlagen, där det föreskrivs om stöd och hjälp för att man ska kunna förändra sin situation. Det är bra, men det är inte det vi i första hand är ute efter. Det är stöd och hjälp innan man får möjlighet att förändra sin situation. Om vi i övrigt ser på justitieministerns svar är det fråga om en beskrivning av bl.a. utvecklingsarbete och utbildning; en mängd åtgärder som i sig är mycket bra. Slutklämmen i svaret är att allt det som pågår ska bli föremål för framtida analyser. Det är säkert också bra, men justitieministern får ursäkta; jag kommer osökt att tänka på den behandling som idéerna om medling har fått från regeringens sida. Det har också hela tiden varit fråga om försöksverksamheter, analyser och jag vet inte allt, och man har skjutit en självklarhet framåt i tiden. Vi har all anledning att anta att en stor del av de kvinnor vi talar om är kvinnor som verkligen inte är särskilt privilegierade, och de behöver allt stöd de kan få. Vi måste se till att sätta ned foten. Vi tycker från vår sida att vårt förslag är hur självklart som helst, dvs. att se till att varje kvinna för vilken det finns en anmälan om ett övergrepp mot henne ska erbjudas en stödperson. Denna ska vara ett moraliskt stöd under utredningen, under processen och efter domen. Det är något som skulle kunna vara av mycket stor betydelse för dessa icke privilegierade kvinnor. Min fråga till justitieministern, som inte får något svar i interpellationssvaret, är: Kan vi förvänta oss ett förslag i den i svaret aviserade propositionen i anledning av Brottsofferutredningen?
Fru talman! Jag måste medge att jag blir en aning förvirrad, för nu är jag inte säker på att jag riktigt förstår vad Gun Hellsvik är ute efter. Jag trodde att Gun Hellsvik genom mitt svar skulle förstå att den lagändring som har skett i socialtjänstlagen och det uppdrag som de sociala myndigheterna har fått är att säkerställa att det ska finnas en stödperson för kvinnor i den här situationen. Jag trodde att Gun Hellsvik skulle bejaka det faktum att det numera är de sociala myndigheternas skyldighet att ta initiativ och ta kontakt med kvinnan för att säkerställa att hon kan få den hjälp hon behöver. Gun Hellsvik beskriver det tragiska fallet med kvinnan som blev dödad av sin man. Hon var invandrarkvinna och visste inte vem hon skulle vända sig till och vilken hjälp hon kunde få. Det är därför som det är viktigt att det är myndigheten som har skyldighet att ta initiativet och säkerställa att man får det stöd och den hjälp man behöver. Till slut säger Gun Hellsvik att det handlar om stödperson under förundersökningen och under själva processen, och då är vi inne på andra system som vi har. Vi har ju flera olika sätt att ge stöd till dessa kvinnor, och det är olika typer av stöd som behövs. Det är bl.a. möjligheten till målsägarbiträde, och vi vill utveckla det systemet, som jag har sagt många gånger tidigare. Det kommer i den proposition som kommer i höst. Vi ska utvidga systemet med en stödperson under det rättsliga förfarandet. Jag hade uppfattat det så att Gun Hellsvik menade att det var det sociala stödet, att få hjälp att hantera sin situation, som man var ute efter. Man nämner ju den sociala sidan och de sociala myndigheternas ansvar. Det är därför mitt svar är utformat som det är. Det finns ytterligare en aspekt, och det är skyddsaspekten och polisens roll i sammanhanget. Även där skulle jag vilja redogöra för det utvecklingsarbete som pågår inom polisen för att hitta arbetsmetoder så att man även från polisens sida kan säkerställa att man har information om den situation som en kvinna befinner sig i och utveckla metoder för hur man kan erbjuda henne skydd. Det är olika delar i en ganska komplex verklighet. Det arbete som pågår är att utveckla och säkerställa att alla de olika delarna av vårt samhälle, med de olika kompetenser som finns där, arbetar i samma riktning, nämligen att öka uppmärksamheten på de utsatta kvinnorna och ge dem det skydd och den hjälp som de behöver. Jag kan inte låta bli att kommentera Gun Hellsviks klagomål över hanteringen av medlingsinstitutet - en självklarhet som borde ha införts för länge sedan. Jag måste erinra Gun Hellsvik om att den frågan komplicerades av det faktum att Gun Hellsvik ansåg det vara just en självklarhet och trodde att Riksåklagaren med ett enkelt grepp skulle kunna utarbeta ett regelverk för medling. Den erfarenhet vi har skaffat oss därefter genom olika försöksverksamheter är att detta är en komplicerad fråga, både i sak och juridiskt sett. Den är oerhört värdefull, och därför ska vi inte schabbla bort den utan säkerställa att medlingsinstitutet i de olika varianter som finns - det är ett begrepp men representerar många olika företeelser med olika syften - blir utvecklat i vårt samhälle och att det får den rättsliga bas som det behöver. Det kräver att man tar frågan på allvar och inte tar saker och ting för självklara.
Fru talman! Debatten ska i och för sig inte gälla medling, men rent allmänt skulle jag nog våga påstå att om man vet vilka visioner man har brukar det inte vara så svårt att också få dessa genomförda i verkligheten, inom ramen för det system vi har. Ska vi tala om medling, är vi inte precis de första i världen, inte ens det första landet med den typ av rättssystem som vi har, som har diskuterat den här frågan. Det finns modeller. Kan andra så kan vi. Det är fråga om att bestämma sig för vad man vill och sedan se till att göra ett gediget arbete, men det ska inte behöva ta så lång tid. Jag beklagar att justitieministern hade missuppfattat innehållet i min interpellation. Bakgrunden finns i vår partimotion, där exakt samma tanke förs fram. Det är den jag bygger på. Jag inbillade mig att det var rätt väl känt på departementet vilka förslag som läggs i partimotionerna från de olika partierna. Även här, för att gå tillbaka till frågan om det är lätt eller svårt, menar jag att det borde vara väldigt lätt att ställa sig bakom tanken att den kvinna som själv har anmält, eller när någon annan har anmält, att hon utsatts för övergrepp direkt ska erbjudas en stödperson. Ser vi på ändringen och nyheten i socialtjänstlagen är det fråga om att man från socialtjänstens sida bör verka för att kvinnorna får stöd och hjälp för att förändra sin situation. Det är alltså inte riktigt bara den begränsningen som vi avser med vårt förslag.
Fru talman! Nu har bilden klarnat för mig. Nu inser jag att Moderaternas förslag var mycket begränsat. Det handlar om att utse en stödperson i samband med att det finns misstankar om brott, att alltså utvidga rätten till målsägandebiträde. Det är en fråga som vi återkommer till i den proposition som kommer till hösten. Jag trodde faktiskt att ni tog frågan på större allvar och insåg att dessa kvinnor behöver mer stöd än så.

Fru talman! Anita Sidén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att starta försöksverksamhet med elektronisk övervakning av dem som dömts till besöksförbud. Brottsförebyggande rådet har på regeringens begäran genomfört en förstudie av de praktiska och tekniska förutsättningarna för en försöksverksamhet med elektronisk övervakning av män som brutit mot besöksförbud. Rådets bedömning är att den teknik som i dag finns tillgänglig gör det möjligt att använda elektronisk övervakning vid besöksförbud. Tekniken bör underlätta möjligheterna att beivra brott mot lagen om besöksförbud och den kan också leda till att antalet sådana brott minskar. Däremot utgör tekniken inte något egentligt skydd för en kvinna om mannen i fråga verkligen har bestämt sig för att skada henne. Före ett slutligt ställningstagande om en försöksverksamhet måste enligt rådet de rättsliga förutsättningarna prövas mycket noga. Jag delar Brottsförebyggande rådets uppfattning att de rättsliga förutsättningarna för elektronisk övervakning vid besöksförbud måste utredas innan ställning kan tas till att inleda en försöksverksamhet. I detta sammanhang bör man också undersöka andra alternativ för att förbättra möjligheterna till att ett besöksförbud efterlevs liksom vad vi i övrigt kan göra för att förbättra skyddet för utsatta kvinnor. Dessa frågor bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Jag kan därför i dag inte ta ställning till om försöksverksamhet bör inledas. Men jag vill framhålla att uppdraget till rådet självfallet föranleddes av regeringens intresse för en sådan möjlighet.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på frågan om elektronisk övervakning av dem som dömts till besöksförbud. Vi moderater hävdar dock att fotbojan skulle bli en extra säkerhetsåtgärd för potentiella brottsoffer vid gärningsmannens permission och frigång. Besöksförbudet visar sig ju inte ge tillräckligt skydd, så det måste kompletteras. Här har vi möjlighet att använda elektronisk övervakning. Även Brottsförebyggande rådets förstudie av förutsättningar för en försöksverksamhet visar ju att tekniken är framtagen och går att använda för att beivra brott mot lagen om besöksförbud. När nu tekniken kan hjälpa en på många sätt misshandlad och kränkt människa till ett liv med någorlunda trygghet ska vi väl använda oss av den! Övriga försök som gjorts med fotboja här i Sverige har ju genomförts med mycket goda resultat. Vi måste se till att de drabbade kvinnorna och barnen skyddas. Det är vår skyldighet. Barnen glöms alltför ofta bort. Endast vart tionde barn av de hundra tusen som drabbas får hjälp - det visar Rädda Barnens undersökning. Dessa barn bevittnar våld mot sin egen mamma. Även barnen blir ju brottsoffer! När nu möjligheten till fotboja finns borde den försöksverksamheten få sättas i gång. Fotbojan ger ju en bättre säkerhet än det skydd som misshandlade och hotade kvinnor får i dag. Risken för upptäckt gör det lättare att beivra brott, vilket kan leda till en minskning av dessa våldsbrott. Om en brottsling inte upplever att han riskerar att upptäckas blir ju motivationen att avstå mycket svag! Att förebygga brott är viktigt och kräver resurser, och för att fler brott ska klaras upp behövs både resursförstärkning och rejäla utbildningsinsatser. Borde inte en anständig kriminalpolitik ställa upp på att det är mannens rörelsefrihet som ska begränsas? Inte ska det väl vara den misshandlade kvinnans? Vi måste sätta den misshandlade och hotade kvinnans skyddsbehov före mannens! Håller inte justitieministern med om att fotbojan faktiskt även kan hjälpa gärningsmannen att inte begå fler brott?